Fru talman! Arbetet med den nationella handlingsplanen för handikappolitiken pågår för fullt i Regeringskansliet. Vår avsikt är att kunna presentera planen i höst. Vi hoppas att vi skall kunna göra det ganska tidigt på hösten. Då får vi anledning att diskutera hela handikappolitiken och alla frågor som vi nu har diskuterat. Vi har, vilket ständigt återkommer i denna kammare, ett principiellt problem när det gäller sjukvården och ansvarsfrågorna. Vi kan i riksdagen ha uppfattningar om hur man prioriterar i Västra götaland och vara kritiska mot detta. Men det är hela tiden en avvägning när det gäller att behålla huvudmannaskapet i landstingen och att också låta sjukvårdshuvudmännen göra sina bedömningar utan att riksdagen fattar beslut. Jag tycker att det svenska systemet i allt väsentligt fungerar väl och att landstingen gör förnuftiga prioriteringar. Sedan måste jag för Harald Bergström alldeles uppriktigt erkänna att jag inte vet hur resolutionen har behandlats, så jag ber Harald Bergström att återkomma med frågan om hur vi har ställt oss till kravet på ett officiellt erkännande.
Fru talman! Det är oerhört viktigt att den nationella handlingsplanen kommer fram. Den har faktiskt bäring på nästa ämne, nämligen abortfrågan, för det handlar ju om vilket stöd vi kan ge funktionshindrade och vilka signaler vi sänder ut när det gäller möjligheter att leva med funktionshinder. Därför hoppas jag att det blir både bredd och djup i handlingsplanen. När det gäller frågan om prioriteringarna, som vi har tagit upp tidigare, är det en mycket bekymmersam fråga för dem som har det medicinska ansvaret. De befinner sig nu i en klämd sits. De kan inte leva upp till det som de som sköterska, läkare eller sjukgymnast har fått lära sig är vetenskap och beprövad erfarenhet. Om patienter sedan klagar på att de inte får vård och behandling för ett hälsoproblem, vad säger då ansvarsnämnden? Vem är det som har ansvaret där? Jag vet att det för länge sedan fanns läkare som inte kunde överbelägga mer på en klinik. Sedan skedde något negativt. Det var en patient som for väldigt illa av att skickas hem. Läkarna blev sedan fällda i Ansvarsnämnden, men det var ju inte de som hade ansvaret för att det inte fanns sängar nog på sjukhuset för att tillgodose de vårdbehov som fanns. Denna fråga blir mer och mer brännande. Jag tror att det måste föras en ordentlig diskussion om vem som har ansvaret för besluten när vi prioriterar ned eller prioriterar bort. Vilket ansvar har politikerna? Vilket ansvar har läkare, administratörer och sköterskor? Harald Bergström vidgade debatten till att också handla om språket. Det finns ju en del skrivet i FUNKIS-utredningen om hörselskadade och döva barns rätt till sitt språk. Då kommer jag in på en annan fråga. Den handlar om möjligheten till TV textning, och då inte dagen därpå i TV utan egentligen en dubbning av program. Det finns teknik för detta. BBC har bl.a. utvecklat det väldigt väl. Jag vet inte om socialministern har kommit in på den diskussionen, men om så är fallet vore det bra att få en kommentar kring det också.
Fru talman! En rak fråga fick ett rakt svar av socialministern. Tack för det! Jag skall berätta en liten händelse som jag råkade ut för under hösten och vintern. I Länsstyrelsen i Kronoberg fick vi en begäran om att lämna bidrag till ett projekt som en dövförening i Växjö ville driva för att starta en syntidning. Vi stod inte så lite frågande inför det - en dövförening som vill starta en syntidning. Det hängde liksom inte ihop. Men vi fick ganska snabbt svaret. De döva förstår så lite av språket att en tredjedel inte kan uppfatta vad som står i en dagstidning. En annan tredjedel kan hjälpligt klara av att läsa texten och fatta innehållet i en vanlig dagstidning. En tredje del kan läsa en dagstidning med någorlunda god förståelse. De behövde alltså syntidningen för att någon skulle tala för dem med fingrarnas hjälp och berätta för dem med teckenspråket. Och då använder man ju synen veterligen. Detta är bakgrunden till att jag ställde frågan. Det är inte så oväsentligt. I det här referatet, som för övrigt är en sida i dövtidningens första nummer för i år, finns det under en av punkterna inte mindre än 13 olika moment som kommissionen skall ta ställning till. Ett av dem är just det som Barbro Westerholm tog upp. Det handlar om de publika serviceföretagen, bl.a. TV, och om att kunna återge nyhetsprogram, program av politiskt intresse, i synnerhet under valkampanjer, samt i mån av möjlighet olika kulturprogram och allmänna program med hjälp av teckenspråk. Man påpekar också behovet av en ökning av antalet teckenspråkstolkar, vilket är väldigt lågt i dag. Låt mig också lägga till att den här föreningen i Växjö aktivt drev ett program för att spela in videofilmer för de döva för att lära dem och hjälpa dem hur man t.ex. söker tillstånd osv. hos olika myndigheter.
Fru talman! Barbro Westerholm rör vid det som jag tror är en evig fråga, nämligen vem som har ansvaret för besluten när man inte har obegränsade resurser. Vi kan vara stolta över att vi i Sverige har en i allt väsentligt väl fungerande sjukvård. Det är sällan som vi ställs inför den här typen av problem. Jag har den uppfattningen att vi riskerar att ställas inför växande problem med tanke på befolkningsutvecklingen. Om 20 år kommer var fjärde samhällsmedborgare att vara över 65 år. Vi får en större grupp som är ännu äldre, dvs. gruppen över 85 år kommer att växa mycket kraftigt. Då ställs krav på ökade resurser till sjukvården. Det blir en viktig uppgift för riksdagen under de kommande åren att bana väg för ökade resurser till sjukvården. Det kommer sannolikt att behöva ske på bekostnad av andra samhälleliga verksamheter eller med krav på ökad skattemässig finansiering eller på annat sätt. Det är en jättestor uppgift framöver att skjuta till nya resurser så att vi inte skall hamna i alltför hårdhänta och besvärande prioriteringsdiskussioner eller beslut. Sedan vill jag säga att den nationella handlingsplanen skall omfatta hela det handikappolitiska området och i detalj innehålla en plan för vad som skall ske de närmaste åren på det handikappolitiska området. Vi kommer säkerligen också tillbaka till frågan om tillgängligheten i samhället och rätten för varje medborgare, också de som har funktionshinder, att ta del av information, den offentliga debatten och vår gemensamma kultur. Då handlar det t.ex. om frågan om textning av TV-program, filmer osv. Den frågan återkommer vi till.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag ta upp prioriteringsdebatten och det som sker när det är dåligt med pengar. Den debatt som finns inom hälso och sjukvården påminner en hel del om debatten mellan försvaret och den politiska makten. Man pratar förbi varandra, och det finns en förtroendeklyfta. Den professionella delen upplever så starkt att den politiska makten inte förstår argumenten och konsekvensbeskrivningarna samtidigt som den politiska makten har ekonomin som en realitet att ta hänsyn till. Ibland har man inte heller riktigt kompetensen att värdera vad de professionella säger. Det har gjorts en analys av det svarta hålet när det gäller försvaret där just detta att man talar förbi varandra och förtroendeklyftan har beskrivits så väl. Jag känner igen detta från hälso och sjukvården. Jag tror att det är väldigt viktigt för det här landet, för patienterna, för skattebetalarna, för ekonomin osv. att vi nu tar de här iakttagelserna om förtroendeklyftan på allvar. Vi måste ju samarbeta för att använda resurserna på rätt sätt för patienternas skull. Vi får inte hamna i någon förtroendekris eller något ställningskrig.

Herr talman! Gustaf von Essen och Tuve Skånberg har i två interpellationer frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta när det gäller könsselektiva aborter respektive definitionen av foster och barn. Jag avser att besvara de båda interpellationerna i ett sammanhang. När det gäller frågan om blivande föräldrars möjlighet att få veta könet på det väntade barnet vill jag till att börja med konstatera att uppgift om fostrets kön är ett vanligt s.k. bifynd vid fosterdiagnostik. Det är således en uppgift som framkommer vid undersökningen men som inte direkt har efterfrågats. Enligt gällande lagstiftning har kvinnan i princip rätt att få del av all information som kommer fram vid fosterdiagnostiken, även sådan som inte eftersökts vid undersökningen. Sekretsslagens grundläggande regler innehåller tydliga regler för när man får göra undantag från att lämna ut information till patienten. Såvitt jag vet är det endast i ett fåtal fall som blivande föräldrar missbrukat uppgifter om det väntade barnets kön och begärt abort för att de anser att barnet har fel kön. Ett sådant beteende är naturligtvis förkastligt. Jag anser emellertid att man här måste göra en avvägning mellan olika intressen. Det är inte rimligt att den majoritet av blivande föräldrar som inte missbrukar uppgiften om barnets kön skall undanhållas denna information därför att ett fåtal individer använder uppgiften på ett otillbörligt sätt. Jag anser att en fördomsfull syn på könen måste bemötas och förändras med ideologiska metoder, inte genom att undanhålla föräldrarna information. Jag har således inte för avsikt att initiera någon ändring i sekretesslagstiftningen på den här punkten. När det gäller interpellationen om sena aborter vill jag börja med att konstatera att möjligheterna att rädda för tidigt födda barn till livet har ökat tack vare förbättrad diagnostik och prematurvård. Gränsen för ett fosters möjliga överlevnad efter födelsen går i dag vid 23:e-24:e graviditetsveckan. Det har från en del håll gjorts gällande att den nuvarande gränsen för vad som skall kallas ett barn är inkonsekvent. Det anses vara stötande att de foster som avlider genom en sen abort skall betraktas som foster medan man på nyföddhetsavdelningen söker hålla lika gamla barn vid liv. har i en skrivelse till socialdepartementet föreslagit att en utredning bör genomföras med syfte att ändra folkbokföringslagen, så att gränsen för vad som skall anmälas som barn ändras från nuvarande 28 till 22 fulla graviditetsveckor. Eftersom utvecklingen inom prematurvården har lett till att man i dag kan rädda barn i graviditetens 23:e eller 24:e vecka, menar Gynekologföreningen att gränsen för vad som skall anmälas som barn bör flyttas till 22 fulla graviditetsveckor. Gynekologföreningen menar att en anpassning bör ske till internationell praxis bl.a. för att få jämförbarhet statistisk. Statens medicinsk-etiska råd konstaterar i ett yttrande till socialdepartementet år 1997 att en ändring av tidsgränsen för när ett foster skall anmälas som barn till folkbokföringsregistret inte påverkar det medicinska omhändertagandet. Rådet konstaterar också att en sänkning av gränsen för vad som enligt folkbokföringslagen skall benämnas barn innehåller frågor av både administrativ, juridisk och etisk karaktär. Etiska rådet har i sitt yttrande pekat på att en sänkning av gränsen i folkbokföringslagen skulle leda till att samhället gav motstridiga besked om vad som skall betraktas som ett barn, eftersom det i vissa fall förekommer att abort beviljas efter den 22:a graviditetsveckan. Rådet anser det dock väsentligt att svenska data på området är jämförbara med andra länders. Rådet menar därför att man i första hand bör undersöka möjligheterna att utfärda föreskrifter så att även foster avlidna före förlossningen under 23:e till 28:e graviditetsveckan rapporteras till medicinska födelseregistret utan att en ändring av folkbokföringslagen behöver göras. På så sätt skulle statistisk jämförbarhet uppnås. Jag har nu erfarit att Medicinsk-etiska rådet vid ett sammanträde nyligen beslutat att ta upp frågan om definitionen av foster och barn till förnyad diskussion i samband med att rådet diskuterar frågor kring livets början. Jag kommer därför att avvakta Etiska rådets fortsatta diskussion av frågan och avser därför inte för närvarande att vidtaga någon åtgärd.

Herr talman! Tack så mycket för svaret, som inte på något sätt är särskilt tillfredsställande. Vi kan uppenbarligen konstatera att det förekommer aborter på grund av kön i Sverige. Ett antal chefsläkare har konstaterat att det bara på deras kliniker - det rör sig om fem chefsläkare från olika större städer - kan det röra sig om mellan en och tre s.k. flickaborter per år och klinik. Vi har 120-130 kliniker. Då kan man möjligtvis säga att det åtminstone kan vara minst 130 och kanske upp till 300-400 sådana aborter per år vad vet jag. Det indikerar åtminstone att det inte är ett fåtal. Det rör sig alltså alltid om aborter på grund av kön. Det är flickor som inte får en chans till liv. Det här går att ändra på om man vill försöka mota det s.k. förkastliga beteende som socialministern talade om med att säga att före vecka 25 lämnas inte uppgift ut om fostrets kön. Då har man löst detta. Då är fostret i allmänhet livsdugligt, och man har kunnat konstatera att det inte förefaller inte vara några problem att föda. Då bör man kunna lämna ut uppgiften. Men före det skall man inte göra det, för då riskerar man i värsta fall flickaborter. Det förekommer således. Det finns rader av människor som har debatterat de här frågorna och skrivit artiklar om dem. Inom sjukhusvärlden har man oroat sig. Svenska läkaresällskapets etiska delegation anser enligt ett uttalande att forsterdiagnostik inte enbart skall användas för könsbestämning utan medicinsk indikation. Statens medicinsk-etiska råd anser att fosterdiagnostik för att utröna kön inte stämmer med västerländska värderingar. I en proposition från 1994/95 som också Barbro Westerholm på något sätt var involverad i skriver man att abort på grund av kön inte går att försvara. Jag tror att de här värderingarna delas av många inom sjukvården. Dessutom delas de av en majoritet av svenska folket enligt en Sifoundersökning som är publicerad i dag i massmedierna. 61 % av dem som har fått frågan om könsrelaterade flickaborter anser att man inte bör lämna ut uppgifter före vecka 25. Dessutom har ministerns egna partikamrater, fem socialdemokratiska kvinnor, i en fempartimotion med Margareta Israelsson som första namn också föreslagit detta. Det finns på en rad andra håll liknande ståndpunkter och önskemål. Ändå säger socialministern att man skall göra en värdering, då kommer majoritetens - de som sköter sig - intressen att ligga högre. Det är att ge efter för en nyttofilosofi som Tännsjö och andra filosofer ger uttryck för. Jag tycker att det här är en moralisk fråga av större dimension och borde förtjäna ett annat förhållningssätt från statsrådet.
Herr talman! Även jag vill tacka socialministern för svaret. Det är två interpellationer som besvaras. Den interpellation jag lämnade in handlar om sena aborter. Där är det betydligt lättare att se en konstruktiv hållning än i fråga om de s.k. flickaborterna. Flickaborterna skulle vi ju acceptera eftersom vi inte vet hur många det är. De är inte tillräckligt många. Det är också ett otillfredsställande svar. I gengäld är alltså svaret om de sena aborterna konstruktivt med öppningar mot en förändring åt rätt håll. I min interpellation visade jag att för tidigt födda barn kan räddas i samma ålder som de senaste aborterna utförs, särskilt om man räknar med en felmarginal på ungefär två veckor vid åldersbestämningen. Jag pekade på att läkaren Anna Hammarström slog larm om detta i Dagens Nyheter förra året. Hon är själv gynekolog. Gynekologförbundet vill se en ändring av tidsgränserna, som ministern också redogjorde för i svaret. Världshälsoorganisationen rekommenderade redan 1989 en gräns för när foster skall kallas foster och barn skall kallas barn till vecka 22. FN:s barnkonvention, som Sverige ju har ratificerat, deklarerar att barn har rätt till lagligt skydd även före födelsen. Nu svarar socialministern att Statens medicinsketiska råd enligt vad han har erfarit är berett att ompröva frågan om tidsgränserna för de sena aborterna. Det ligger på dagordningen. Det är bra. Jag skulle vilja att socialministern i dag preciserade sig: Vad tycker socialministern om att gränserna för när foster kan överleva och när de sena aborterna sker ligger nära varandra, t.o.m. har passerat varandra? Hur pass snabbt vill socialministern åtgärda detta? Kort och gott: Varför har det dröjt så länge innan WHO:s rekommendation sedan tio år tillbaka om att barn skall definieras från vecka 22 skall implementeras i svensk lagstiftning?
Herr talman! Det här är en av de svåraste frågor som vi har att diskutera. Jag vill först till Tuve Skånberg med anledning av en debatt som vi för i Svenska Dagbladet säga att vi har fått tillgång till olika material. Jag har beklagligtvis inte haft tillgång till de elva senaborter som har gjorts av sociala skäl under det senaste året. Jag tror dock kanske inte att det i sak förändrar min generella inställning. Tiden från gränsen för när senaborter får göras, alltså 22:a veckan, till när ett foster kan räddas till livet är väldigt snäv. Jag tycker att det är mycket bra att socialministern ser en möjlighet att låta Statens medicinsk-etiska råd närmare studera den här frågan. Det här är komplicerat. Aborter är alltid en nödlösning. Ingen är ju för sådana, men de är i vissa olyckliga situationer den enda utvägen. Det kan gälla mycket allvarliga missbildningar. Det var sådant som jag fick med i mitt material - foster som varken har hjärna eller skalle eller som har andra mycket svåra missbildningar. Men det finns också sociala skäl. Jag har i dag varit på ett möte med en grupp som arbetar med preimplantatorisk diagnostik, och i den gruppen vidimerade man att till kategorin sociala skäl förs fall av mycket unga flickor som har varit sexuellt utnyttjade liksom ogifta unga kvinnor för vilka det är fara för liv och hälsa, om de i sin familj talar om att de har blivit gravida. Dit hör också tunga missbrukare. Jag tycker att Statens medicinsk-etiska råd i sin analys av dessa fall bör se efter om man kunde ha kommit tidigare till hjälp. Kunde man ha ingripit tidigare än i 21:a eller 22:a veckan och i stället ha gett hjälp kanske i 16:e veckan? Jag tycker att det är en viktig del i en utredning. Man kunde naturligtvis också belysa konsekvenserna om de hade fått ett nej. Vad hade hänt då? Jag vet att inblandade gynekologer gör en avvägning om det är risk för att flickan i fråga t.o.m. begår självmord. Jag såg när jag var ung doktor tyvärr ett par fall där kvinnor tog livet av sig när de fick nej på sin abortansökan från Medicinalstyrelsen. Sådant får bara inte ske. Vad gäller könsbestämning måste vi naturligtvis ha ett samhälle som säger nej till att sortera bort flickfoster. Jag tror att det är lite farligt att, som Gustav von Essen gör, extrapolera siffrorna. Könsbestämning görs ju inte isolerat, utan den förekommer som ett sidofynd i samband med fosterdiagnostik, där gynekologen tar ställning till om det finns medicinska skäl för en åtgärd. När det gäller ultraljud fick jag i dag uppgiften att man i 65 % av fallen möjligtvis kan se könet, dock med osäkerhet. Det viktigaste är naturligtvis att samhället tydligt säger ifrån att vi inte accepterar denna företeelse. Män och kvinnor, pojkar och flickor, är lika mycket värda. Jag har ett par kommentarer till att göra, men de får komma i nästa inlägg.
Herr talman! Jag vill i mitt korta inlägg bara dröja något vid frågan om flickaborter. Jag upprördes när jag insåg att sådant här förekommer. Att könsselektion är ett problem i Kina och Indien kan man möjligen förstå, men där har man redan lagstiftat mot möjligheten att använda fosterdiagnostik för att välja bort barn av det kön som man inte önskar. I de länderna lär det nästan alltid vara fråga om flickor. Men nu ser det ut som om Sverige halkar efter. I fjol sommar tog ett par personer från Borås, läkaren Per Moldin och kuratorn Lotta Broo-Johansson, upp detta i en debattartikel i Dagens Nyheter. De skriver bl.a. följande: "Dessa abortärenden, där fostrets kön uppenbart är huvudskälet till att föräldrarna vill avbryta graviditeten, väcker starka känslor hos all involverad sjukvårdspersonal och de uppfattas som en utomordentlig moralisk provokation mot våra grundläggande värderingar. - Vår erfarenhet är att ingen i personalen vill utföra dessa aborter." Som svar på det här säger professor Marc Bygdeman att detta är ett icke-problem. Likväl påstår alltså sådana som jobbar med det här att det är ett problem.

Eller var är svårigheten? Det kan väl inte vara så, socialministern, att detta är ett icke-problem, även om det enbart rör sig om ett par, tre fall per år. Det är ett par, tre människoliv som det i så fall handlar om. Det kan väl inte vara ett icke-problem, socialministern?
Herr talman! Det bör inte råda någon tvekan om var det offentliga Sverige står när det gäller abort med fostrets kön som motiv. Det är inget tvivel om att det är en moralisk provokation när det förekommer. Vad vi diskuterar är en annan viktig princip. Det är ganska intressant att man just talar om Kina, ett samhälle där medborgarna faktiskt inte har rätt till information om sina liv. Skall vi bygga framtidens sjukvård på att patienterna - i det här fallet föräldrarna - inte skall få tillgång till den information som läkaren har? Jag tycker att en grundläggande princip skall vara att jag skall kunna ta del av all den information som läkaren har. Det är inte nödvändigt för läkaren att ge informationen ifall den blivande mamman eller pappan inte frågar efter den, men den grundläggande principen att jag skall ha rätt att få information är viktig. När vi skall bekämpa förekomsten av könsmotiverade aborter skall vi alltså göra det med andra redskap - med upplysning, med samtal, med ett enormt informationsarbete - framför att tillämpa en princip där patienten inte längre har tillgång till informationen. Jag tycker att det skulle vara märkligt om läkaren säger: Jag vet vilket kön som det blivande barnet har, men ni föräldrar får inte veta det. Jag tycker att detta är en omöjligt princip. Jag vill ännu en gång understryka att jag vill avvakta Medicinsk-etiska rådets bedömningar innan jag tar ställning till frågan om att ändra definition.
Herr talman! Regeringen försöker i andra sammanhang, i både nationell och internationell debatt, framstå såsom varande en stor värnare av jämställdhetsperspektivet, dock icke på detta område. Här säger man att oberoende av om det är moraliskt förkastligt och på alla sätt en provokation är vi ändå inte beredda att ändra lagstiftningen så att vi kan undvika flickaborter, som är ett klart brott mot jämställdheten. Abort är vidare i sig en mycket stor och svår moralisk-etisk fråga, men det här tycker jag är direkt stötande. Här kommer uppenbarligen två olika synsätt fram. Man vill inte ha en normbildning i samhället som gör att man kan undvika den här typen av aborter. Däremot är man beredd att göra det på ett annat område, och det gäller lagförändringar angående könsstympning, som är en fråga av minst samma dimension, en fråga om jämställdhet och en moralisk och kulturell provokation som vi inte accepterar. Men här är socialministern beredd att säga att majoriteten, de som sköter sig, självfallet skall få tillgång till information. Jag menar att ett samhälle måste vara berett att skydda de svagaste, de mest utsatta, och låta det vara viktigare än majoritetens intressen i vissa fall, framför allt när det gäller moralisk-etiska frågor. Jag tror kanske att socialministern delar mina värderingar men inte vill stöta sig majoriteten, eller vad man skall kalla det för. Ändå tyder SIFO undersökningen på att socialministern skulle ha svenska folket med sig på att göra denna lagförändring att man inte skall få reda på könets bestämning före vecka 25. Det finns en majoritet. Värderingarna är klara, moralen är klar och etiken är klar. Det är egentligen bara att gå upp i talarstolen och säga: Det här skall jag överväga. Jag skall återkomma och försöka se om vi inte kan göra en förändring i lagstiftningen.
Herr talman! Först vill jag hälsa Barbro Westerholm välkommen i debatten. Det är välkommet att hon har velat ta sig tid att vara med också i den här debatten en sen fredagseftermiddag och också tillfört goda synpunkter. Vi har under åren debatterat sinsemellan och inte i alla frågor haft samma uppfattning. Men här närmar vi oss en samsyn. Jag är tacksam för preciseringen när det gäller statistik som Barbro Westerholm nyss gav här i talarstolen. Bakgrunden är en debatt i Svenska Dagbladet där Barbro Westerholm inte hade funnit att några av de sena aborterna skett av annat än mycket grava medicinska indikationer men där i själva verket 40 % hade utförts på helt friska foster. Det är vi överens om nu, och det är bra. Vi hade också en debatt i dag på morgonen i TV. Där kunde vi skiljas åt och säga att Barbro Westerholm precis som jag inte tycker att man skall ha aborter under hela graviditeten, vill ha en överprövning av de sena aborterna och också vill ändra tidsgränserna, någonting som också har kommit fram i den här debatten. Då kan man väl säga att från höger till vänster, om jag lite slarvigt får använda det uttrycket, råder det en samsyn om att det nu är dags att ändra praxis. Det handlar inte, socialministern, om en lagändring. Det behöver inte gå över riksdagens bord, utan det är en praxisändring. Man definierar barn tidigare än vad som har skett hittills och ger också Rättsliga rådet direktiven att man inte får bevilja aborter senare än förslagsvis vecka 20 eller vecka 18, vilken avvägning man nu gör. Nu har jag naturligtvis förståelse för att socialministern vill invänta Statens medicinsk-etiska råd. Det vore konstigt annars. Men kan socialministern ha en åsikt om könsaborterna, trots att han inte vill ändra någon lag? Han säger att det offentliga Sverige inte kan ställa upp på könsaborter. Då kanske man också kan begära av den som har makt att ge en praxisändring att han har en åsikt om de sena aborterna där det går att rädda barnen samtidigt som de aborteras. Jag efterlyser återigen att socialministern ger en indikation på att det faktiskt från det offentliga Sverige, som han har möjlighet att uttolka, finns en samsyn om att det aldrig får vara så barn som kunde räddas blir aborterade och kan överleva utanför kvinnans kropp. Professor emeritus Marc Bygdeman, som tidigare har blivit citerad, har sagt att livsdugligheten beror på läkarens kompetens. I dag har läkarnas kompetens blivit mycket bättre. Den medicinska situationen har förändrats. Därför måste också praxis förändras.
Herr talman! Jag vill precisera det Tuve Skånberg sade. Jag är inte beredd till en ändring av 22 veckorsgränsen med mindre än att jag får underlaget från Statens medicinsk-etiska råd om hur det ser ut och vad man kan göra. Man måste veta vad man gör med dessa väldigt svåra fall. Vi har sådana här krockar. Vi har väldigt mycket i riksdagen diskuterat barnpornografi och dess relation till tryckfriheten osv. Här har vi en annan diskussion om att hålla inne med information. Inom hälso och sjukvården har patienten rätt till full information om sitt tillstånd och autonomi i bestämmandet. Då kommer vi in på frågan om könsbestämning. Det är återigen en sådan krock. Det är väl också någonting för Statens medicinsk-etiska råd att gå vidare med. Jag är helt på socialministerns linje. Jag har samma uppfattning om just den delen. När vi kommer in på abortfrågan är det väldigt viktigt att det par som beslutar sig för abort gör det mot bakgrund av en bra kunskapsbas. Om paret bestämmer sig för att föda ett funktionshindrat barn måste de veta vad det innebär för deras liv och leverne. Det är där jag kommer in på den debatt vi hade förut. Hade vi det ideala samhället att föräldrarna skulle kunna leva ett normalt liv med ett svårt funktionshindrat barn blir beslutet mycket lättare att ta än som det är i dag när livet ter sig väldigt tungt för dem. De behöver kämpa väldigt hårt för att få hjälp och stöd för att klara vardagen, att kunna ställa upp för syskonen och kunna ha en bit privatliv. Därför länkar de här två debatterna ihop. Det gäller debatten om hur vi sörjer för funktionshindrade, vår syn på funktionshinder och den debatt som vi har just nu om aborterna.
Herr talman! Jag skall villig erkänna att jag känner mig som lekman, och kanske extra mycket man i det här sammanhanget, när vi diskuterar sådana här mycket svåra och allvarliga saker. Jag har några gånger i livet mött problemställningen med kvinnor som har haft bekymmer inte med flickaborter men väl men aborter. Det är sannerligen inga enkla problem och ingenting som man skall ta lätt på. All information som läkaren har skall patienten också få, sade socialministern nyss. Detta instämde Barbro Westerholm i. Det må vara så. Men vi skall också komma ihåg att det rör sig om ännu en individ, det ofödda barnet. Det kan inte tala för sig, kan inte göra sin röst hörd och blir offret. Jag vill lägga till den dimensionen. I sitt svar på själva interpellationen som socialministern läste talade han om att det inte är rimligt att en majoritet av blivande föräldrar som inte missbrukar uppgiften skall undanhållas denna information därför att ett fåtal individer använder uppgiften på ett otillbörligt sätt. Men uppenbarligen är det nu så, socialministern, att här talar som när det gäller flera andra av våra andra lagstiftningar solidariteten för att vi bör undanhålla informationen intill den tid då den inte är användbar i syftet att begå abort. Kan man inte tolka SIFO-undersökningen på det sättet, där två tredjedelar - dvs. en kvalificerad majoritet - av kvinnorna i åldrarna 30-49 år vill se ett stopp för detta? Jag tycker faktiskt det. Man kan också se det som en fråga om solidaritet med det ofödda barnet. Tack för ordet.
Herr talman! Det är tur att inte SIFO undersökningar ligger till grund för alla beslut. Det är lätt att ställa en fråga om s.k. flickaborter och självklart få en reaktion mot förekomsten. Vi är alla som har deltagit i denna diskussion överens om att detta är moraliskt förkastligt. Men det är också alltför lätt att ställa frågor i opinionsundersökningar som inte problematiserar problemställningen. Vi skulle börja ta ett steg som innebär att jag som har goda relationer, kanske vänskapliga relationer, med läkaren skulle kunna få information. Vi skulle kunna få ett system där man börjar misstänka att somliga får veta och andra inte. Vi skulle börja bygga upp ett system som kan innebära att vi får en förtroendeklyfta mellan läkaren och patienten. Läkaren har information som jag inte har rätt att få del av. Jag tycker att den grundläggande principen att all kunskap som läkaren har om min kropp skall också jag kunna få ta del av. All kunskap som läkaren har om det foster som jag bär skall jag också kunna få ta del av. Vi får hitta andra metoder än att börja begränsa tillgången till information för att förhindra s.k. flickaborter. Jag är alldeles övertygad om att vi kan göra det med andra redskap utan att för den skull tumma på principen om patientens rätt till information.
Herr talman och herr statsråd! Information skall ges, självklart, men det är fråga om tidpunkten. Ur abortsynpunkt är ju könet irrelevant, och då kan den informationen lätt sparas till efter vecka 25. Då bryter man inte på något sätt mot de principer som statsrådet i övrigt här ger uttryck för och som även går i linje med vad Barbro Westerholm har sagt. Det ställer jag också upp på. Men jag tycker att vi kan vara överens om att abortera på grund av kön är förkastligt; alltså är könsbestämning i sig irrelevant information, och därför kan den mycket väl sparas till efter vecka 25, därför att då är det ändå så att säga ett nytt läge. Jag tycker inte att det strider mot några konstiga principer, tvärtom. Statsrådet själv åberopar Statens medicinsk-etiska råd, men om frågan kommer dit så känner jag mig rätt trygg, därför att där säger man att fosterdiagnostik för att utröna kön inte stämmer med västerländska värderingar. Vad gäller västerländska eller österländska värderingar har vi ju hört att även österländska värderingar har kommit till uttryck i lagstiftningen; då borde också västerländska kunna göra det i samhället, därför att det här är en moralisketisk fråga av stor dimension, och jag är förvånad över att statsrådet försöker släta över det här.
Herr talman! Barbro Westerholm hade naturligtvis en poäng när hon sade att vi måste se över hur det är med de allra senaste aborterna och de grövsta och svåraste handikappen. Hon har inte replikrätt i denna debatt och kan därför inte svara på min fråga, men jag vill ändå slå fast att det måste finnas en sista tidpunkt när fostret bedöms som livsdugligt utanför kvinnans kropp och då inte en ansökan om abort kommer att beviljas eller ens prövas, därför att det är för sent. Den distinktionen är väldigt viktig. Om ett foster saknar hjärna, såsom har varit fallet, saknar det också livsduglighet; därom råder det inget tvivel. Jag noterar att socialministern sorgfälligt undviker att ta ställning. Jag tycker att det är oroväckande, även om jag tror att det blir en god utveckling här, därför att vi redan har dröjt så länge. WHO slog fast och rekommenderade medlemsstaterna detta för tio år sedan. Vi har dröjt på steget i tio år. Jag lyfte fram den här frågan 1993. Det har gått alldeles för långsamt. Det är inte tillständigt att läkare och annan personal skall behöva göra de här aborterna med barn som företer livstecken. Nu är det bråttom. Det är väl att detta förankras i Medicinsk-etiska rådet, men det finns ingen möjlighet att fördröja det här och dröja ytterligare så att månad läggs till månad. Nu begär det offentliga Sverige - företrätt av oss som är politiker - ett besked från regeringen. Vad vill man göra? Man har makten att göra det, och då vill vi också ha ett klart och tydligt besked. Ministern har ett sista inlägg. Jag skulle hemskt gärna vilja att ministern åtminstone angav riktningen.
Herr talman! Jag har påpekat att jag inte avser att ta ställning förrän jag har fått ta del av Medicinsketiska rådets resonemang. Jag tror att det är viktigt att vi i sådana här allvarliga frågor är en smula eftertänksamma. Vi kan inte låta en SIFO-undersökning eller andra opinionsundersökningar bestämma vår hållning i allvarliga moraliska och etiska frågor. Det är också i det här fallet så att vi har ett medicinsk-etiskt råd som just har till uppgift att pröva de etiska frågorna, och det finns anledning att ta del av detta material innan vi tar ställning. I alla fall menar jag att jag för min del vill se materialet innan jag ger besked.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att den vård och omsorg som kännetecknar hospis skall ingå som en naturlig del i den offentliga hälso och sjukvården. Margareta Viklund frågar dessutom vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att möjligheterna till hospisvård i hemmet byggs ut. Jag delar Margareta Viklunds mening att det är oerhört viktigt att vården och omsorgen om gamla och sjuka i livets slutskede fungerar väl och att det tyvärr är alltför många som vid livets slut får vara ensamma med sin ångest och smärta. En god palliativ vård är en förutsättning för att kunna ge livskvalitet i livets slutskede. Den sista tiden i livet kan i dag te sig väldigt olika beroende på var den enskilde befinner sig. Det kan vara stor skillnad på att vårdas på ett stort sjukhus eller inom t.ex. hospisverksamhet. Trots att vården i livets slutskede har förbättrats så återstår fortfarande mycket att lära och göra. Mot bakgrund av det behov av ökad kunskap om hur vården i livets slutskede ter sig och hur den kan utvecklas tillsatte regeringen i december 1997 en kommitté med uppgift att överväga och lämna förslag till hur man kan förbättra livskvaliteten för dem som är svårt sjuka och döende samt för deras familjer och närstående. Kommittén skall bl.a. kartlägga och analysera hur människors liv gestaltar sig i slutskedet, var de tillbringar sin sista tid och vilken vård de får. Kommittén skall vidare överväga och lämna förslag till hur god vård och symtomlindring skall komma dem till del som har behov av det samt beskriva det pågående utvecklingsarbetet som rör vården i livets slutskede och om möjligt dra generella slutsatser vad avser den framtida vården. I kommitténs arbete ingår bl.a. att kartlägga hospisvårdens omfattning och innehåll samt att se på hospisvård i kombination med hemsjukvård. När nya vårdformer som hemsjukvård och hospisavdelningar byggs ut måste samarbetet mellan dessa och exempelvis kliniker på akutsjukhus, långvårdskliniker och särskilda boendeformer utvecklas. Hur detta samarbete kan organiseras skall också belysas av kommittén. Kommittén skall redovisa sitt uppdrag för regeringen senast den 31 december nästa år. Jag vill avvakta resultatet av utredningen innan jag tar ställning i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, som är det första av de tre svar på interpellationer som jag skall få i dag. Enligt min utgångspunkt är livet en fantastisk gåva, och när det är som bäst är det möda och kanske fåfängt arbete. Saker och ting inträffar i våra livs olika skeden med eller utan vår medverkan. Inget liv är ju likt någon annans, men ett par saker har vi åtminstone gemensamt, nämligen att vi föds och att vi dör. Genom att vi är unika varelser och har gått igenom olika processer och skeden i våra liv möter vi också livets slutskede på många olika sätt: en del med ångest, andra med ro och trygghet. Sammanfattningsvis har den senaste tidens sjukvårdsdebatt visat på de stora problem och utmaningar som den svenska hälso och sjukvården mött under 1990-talet. Den ekonomiska krisen i Sverige ledde till en kraftig press mot all offentlig verksamhet, och besparingarna har slagit hårt mot vården. Sedan 1990 har personalstyrkan reducerats med 20 %, och antalet vårdplatser har halverats. Den medicinska omvårdnaden har kommit i kläm och fått känna av reduceringar som har gjort att många patienter känner stor oro. Den hårt pressade personalen börjar svikta. Många av de mest erfarna slutar, och nyrekryteringen till vårdyrkena är inte tillfredsställande. I denna otillfredsställande sjukvård finns det också människor som vårdas i livets slutskede. Herr talman! Jag anser att en människa i livets slutskede skall ha den självklara rätten att få bli bemött och behandlad som den värdefulla människa hon är ända intill livets slut. För ett land som i olika sammanhang arbetar för mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati borde det vara självklart att ingen människa skall behöva dö ensam därför att det inte finns personal eller för att det inte finns kunskap om hur en människa vid livets slut skall bemötas, vilka behov hon har, hur man lyssnar på en svårt sjuk människa m.m. Herr talman! Som jag ser det är hospisverksamheten en viktig del i sjukvården. Jag tycker att det är bra att regeringen har tillsatt en kommitté med bl.a. uppdrag att överväga och lämna förslag till hur man kan förbättra livskvaliteten för dem som är svårt sjuka och döende, deras familjer och närstående. Kommittén skall också beskriva det pågående utvecklingsarbetet och finna samarbetsformer i och mellan kommuner och landsting som rör vården i livets slutskede och försöka dra slutsatser när det gäller den framtida vården. Men en sådan kommitté ger på samma gång regeringen alibi att nu, i väntan på kommitténs förslag, ligga lågt och avvaktande. Under tiden kan det pågående arbetet med personalindragningar och de negativa konsekvenserna av den bristande samverkan som tyvärr finns fortgå för en stor del av äldrevården och människor fortfarande dö i korridorer och sköljrum. Delar socialministern min uppfattning på den punkten, att det är bråttom att komma till skott när det gäller att förbättra vården i livets slutskede? Visst har kommuner och landsting ett stort ansvar för det vi kallar vård i livets slutskede, men det är ändå regeringen som har riksdagens uppdrag att övervaka att hälso och sjukvården bedrivs på ett sådant sätt att människor inte lider på grund av personalbrist och okunskap. Erfarenheterna av hur vård i livets slutskede kan bedrivas på ett värdigt sätt finns redan i dag inom t.ex. hopspisverksamheten, och den är en vårdform som utvecklas för svårt sjuka och döende människor. Jag vet att det på många sjukhus i Sverige i dag bedrivs en integrerad hospisverksamhet. Där kan det finnas erfarenheter av och kunskaper om hur god vård kan bedrivas. Såvitt jag kan förstå kan de erfarenheterna och de kunskaperna redan i dag överföras generellt till den allmänna sjukvården. Håller socialministern med mig om det som jag har sagt nu?
Herr talman! Jag tror att Margareta Viklund håller med mig om att vi har ett bra system i riksdagen och regeringen som låter komplicerade frågor bli föremål för utredningar. Jag tror att det är bra att den här utredningen finns, och jag förväntar mig mycket av dess rapport. En helt annan sak är hur vi hanterar sjukvårdens problem. Den proposition som regeringen lade i april, dvs. vårpropositionen om ekonomin, innebär att vi fr.o.m. i år och fram till 2004 flyttar över 17 miljarder kronor från statskassan till kommuner och landsting, i allt väsentligt för att öka möjligheterna att anställa mer människor i sjukvården och förstärka äldreomsorgen. Det här arbetet pågår, och det kommer förmodligen att krävas ytterligare resurser för att vi skall möta människors framtida krav på en god hälso och sjukvård. Men jag måste säga att vi i det arbetet inte har haft mycket hjälp av kristdemokraterna när det gäller att hitta finansiering för de här förslagen. Vi hade häromdagen en votering om läkemedelskostnaderna, och genom det beslutet har vi kunnat öka statens stöd till landsting och kommuner med 1,3 miljarder. Bakom det beslutet ställde inte kristdemokraterna upp.
Herr talman! Jag får tacka för det här inlägget av socialministern. När en fråga börjar bränna är det klart att det alltid finns någonting annat som man kan ta till, och då handlar det mycket om pengar. Men jag skulle vilja påstå att när det handlar om att hjälpa människor med vården i livets slutskede handlar det inte bara om pengar. Det handlar också om en annan människosyn. Det handlar om att bemöta människor utifrån den ståndpunkt och den situation där hon befinner sig. Det handlar om ett annat sätt att arbeta. Det handlar om ett annat sätt att ta tag i människors problem inom hälso och sjukvården. Det handlar om en annan kultursyn än den som i dag finns inom sjukvården. Det handlar om medmänsklighet och människovärde. Den hospisverksamhet som jag nämner i min interpellation är i dag på gång i Sverige, t.ex. på Ersta sjukhus här i Stockholm. Där finns en stor kunskap att hämta från många års erfarenheter. Jag kan rekommendera ett besök där. Vad jag har sett och vad jag kan förstå är att man där bedriver en mycket fin verksamhet, som bygger på medmänsklighet och människors behov när livet börjar ta slut. Hospisverksamheten kan också utvidgas och bli ett alternativ och ett komplement i dagens sjukvård. Många önskar också vårda den sjuke hemma men är förhindrade bl.a. på grund av vårdtyngden och kanske också den ekonomiska situationen. Det finns i dag alltför många människor som är ensamma med sin ångest och sin smärta när livets slut närmar sig, och det skall de inte behöva vara. Här skulle den nära vården kunna ha en stor uppgift och kanske vara en utgångspunkt i uppbyggandet av hospisverksamhet eller vård i livets slutskede. I den nära vården ser jag de mindre sjukhusen som en kärna, med en utbyggd verksamhet runtomkring. Det finns också andra exempel. Katarina-Sofia socialdistrikt utformade ett speciellt måldokument för vård i livets slutskede redan 1996. Huvudmålet är att man skall ge de svårt sjuka en individuellt anpassad vård, aktiv smärtlindring och en värdig död. Det är väl det som man tycker att man skulle kunna ge människor. Visst vet jag om det system som finns i regeringen och riksdagen med att grunda sina beslut på utredningar och kommittéers utredningar, men ibland tar utredningarna väldigt lång tid. Många saker hinner hända under tiden, och många beslut skjuts också över till dessa utredningar som kanske skulle kunna fattas i ett annat sammanhang.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att minska kvinnomisshandeln och hur regeringen avser att samarbeta med frivilliga organisationer för att förebygga och minska kvinnomisshandeln. Margareta Viklunds fråga berör ett stort problem, och regeringen har genom kvinnofridsreformen markerat att det krävs ett samlat åtgärdsprogram mot våld mot kvinnor. Kvinnofridsreformen omfattar ju, förutom lagstiftning, en mängd åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor och för att utsatta kvinnor skall få ett bättre bemötande. Det är angeläget att samhällets samlade insatser i större utsträckning än vad som tidigare varit fallet tas i anspråk för att förebygga och beivra våldsbrott mot kvinnor. Det krävs också samlade insatser för att skydda, stödja och hjälpa kvinnor som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld. För att underlätta ett sådant arbete har regeringen utfärdat myndighetsgemensamma uppdrag i dessa frågor. Uppdragen gäller bl.a. åklagar och polismyndigheter, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen och länsstyrelserna. De har alla fått i uppdrag bl.a. att öka ansträngningarna för att förebygga våld mot kvinnor, att utarbeta åtgärdsprogram eller policydokument för sitt eget arbete med dessa frågor och att samverka med varandra och med berörda frivilligorganisationer. Myndigheterna skall regelbundet redovisa sina insatser till regeringen. De gemensamma uppdragen skall redovisas för första gången senast den 1 juli i år, och de skall gälla t.o.m. år 2002. Vissa myndigheter har också fått särskilda uppdrag. När det gäller de polisiära insatserna vill jag hänvisa till det svar justitieminister Laila Freivalds gav den 16 april på en interpellation från Jeppe Johnsson om kvinnomisshandel. Jag koncentrerar mig i stället på insatser som rör det sociala området, där ju kommunerna har ett stort ansvar för att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. Den 1 juli 1998 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden fått sitt ansvar förtydligat när det gäller kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet. En viktig uppgift är att ge kvinnan stöd och hjälp att förändra sin situation. Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att utfärda allmänna råd för socialtjänstens arbete med anledning av den nya bestämmelsen. Socialstyrelsen skall också följa upp och till regeringen redovisa konsekvenserna av denna ändring i socialtjänstlagen. Socialstyrelsen skall också leda ett utvecklingssamarbete i frågor om prostitution och våld mot kvinnor. Arbetet skall syfta till att främja kompetensuppbyggnad och metodutveckling inom socialtjänsten och hälso och sjukvården. I uppdraget ingår också att initiera och stödja samverkansprojekt, sprida information och följa den internationella utvecklingen. För detta uppdrag har Socialstyrelsen fått 5 miljoner kronor som ett engångsbelopp för åren 1998-2000. Därefter skall frågorna införlivas i Socialstyrelsens ordinarie arbete. När det gäller den andra frågan, som rör frivilligorganisationernas arbete, vill jag säga att behovet av insatser för att stödja och hjälpa utsatta kvinnor är omfattande och att alla aktörers engagemang behövs i detta arbete. Frivilligorganisationerna gör ett utomordentligt viktigt arbete, och jag vill särskilt lyfta fram den storartade insats som kvinnojourerna och brottsofferjourerna gör. Regeringen har sedan flera år avsatt ca 5 miljoner kronor i årligt bidrag till organisationer som motverkar våld mot kvinnor. Under 1998 utökades stödet med ytterligare 6 miljoner kronor årligen. Denna utökade satsning innebär dock inte, enligt regeringens uppfattning, att kommunernas engagemang skall minska, utan stödet till de lokala kvinnojourerna bör även i fortsättningen i första hand ses som en fråga för kommunen. Det är, enligt regeringens mening, viktigt att bidragen från stat och kommun inte är förenade med villkor. Därutöver får en rad kvinnojourer även projektbidrag ur Brottsofferfonden. Jag vill avslutningsvis betona vikten av att arbetet mot våld mot kvinnor ges en hög prioritet. De offentliga insatserna är då avgörande, men frivilliginsatserna har självfallet också en viktig uppgift att fylla.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det här svaret också. Frågan om kvinnomisshandel är speciellt aktuell just nu med anledning av Operation kvinnofrids annonskampanj om just kvinnofrid och våldet mot kvinnor. Det är en kampanj som man kan se över hela Stockholm och säkert också på andra orter i landet. Sett med mina ögon är kvinnomisshandel en mycket förnedrande verksamhet. Det är förnedrande att behöva bli utsatt för våld, och det är förnedrande att män vill utsätta kvinnor för våld. Det är förnedrande för de personer som tillhör den grupp av människor som blir speciellt utsatt för våld - jag tänker på halva mänskligheten, hälften av jordens befolkning, kvinnorna. Som socialministern antyder i sitt svar kan mycket inrymmas under rubriken kvinnomisshandel. Det gäller både i vårt land och i andra länder. Ur mitt perspektiv sett är kvinnomisshandel ett symtom bland många andra som handlar om en nedvärderande människosyn och att tillskriva någon mindre människovärde. Andra symtom är pornografi, prostitution, våldtäkter, att flickor tilltalas med och påkastas könsord m.m. - företeelser som ytterst handlar om jämställdhet och människors lika värde. I sitt svar pekar socialministern också på många olika utredningar och uppdrag som givits till bl.a. Socialstyrelsen. Då undrar jag hur långt man egentligen har kommit i dessa utredningar och hur de skall följas upp så att det verkligen blir en förändring vad gäller kvinnors utsatthet och nedvärdering, med andra ord hur man skall få till stånd en attitydförändring. Herr talman! När jag har tittat lite på den statistik som finns på kvinnomisshandel har jag förvånats över hur mycket kunskap det egentligen finns om den frågan rent statistiskt och hur lite det görs för att komma åt själva problemet, orsaken. Med orsaken menar jag då den negativa attityden när det gäller synen på kvinnan och hennes rätt att bli betraktad och behandlad som en fullvärdig och jämställd människa. Det är klart att man kan fundera över var problemet har sitt ursprung, sin källa. Kan det möjligen ligga i ett bristande engagemang för varandras situation? Jag tänker exempelvis på ett barn som ständigt och jämt blir slaget, oavsett om det gör något som är bra eller dåligt. Det finns faktiskt barn som har det så, också i vårt land i dag. Det är väl inte så konstigt om det barnet blir en osäker person och kanske också en misshandlare. Borde vi inte kunna få den känslan och det engagemanget att vi såg alla barn som våra barn? Bristen på empati och lojalitet mot andra människor kan vara en orsak. Ingen tycks i dag ha ett ansvar för sin medmänniska. Det verkar vara ett funktionsfel som döljer sig någonstans i vårt samhälle. Daghemmen visar inte särskilt stort intresse, tycker jag utifrån de erfarenheter jag har via mitt barnbarn. Jag kan inte bedöma alla utifrån min snäva erfarenhet, men barnantalet är i många fall för stort, personalen för liten och utrymmena för små. Det vi satsar eller inte satsar på våra barn har vi igen i framtiden. Skolan har också ett stort ansvar. Kanske är det inte alltid barnets fel om det är stökigt och bråkigt. Herr talman! Det finns mycket att göra på det här området. Kanske är inte alltid de konventionella och traditionella vägarna de bästa eller de enda. Kanske måste vi se ett snäpp djupare på problemet. I allt det utredande som görs om kvinnomisshandel anser jag, precis som socialministern, att det är viktigt att de erfarenheter och kunskaper som finns hos de frivilliga organisationerna tas till vara. Här finns det väldigt mycket av det ovärderliga engagemang som samhället bör ta till sig och stödja på olika sätt.
Herr talman! Våld kan inte accepteras, vare sig mot män, kvinnor eller barn. Och det bästa sättet att bekämpa våld, inte minst mot kvinnor, är att förebygga: att vaccinera våra barn och unga mot våldsanvändning, att lära dem att ta avstånd från våld. Det överlägset bästa sättet att motverka våld mot kvinnor i framtiden är att små pojkar tidigt får lära sig att av egen vilja ta avstånd från våld. Huvudansvaret här vilar på alla vuxna men främst på familjerna. Samhällets insats måste syfta till att stärka familjen, inte att i första hand ta över och ersätta familjen. Det är viktigt att den enskilda familjen mera kan påverka sin vardag: val av barnomsorg, skola och annat som är av stor betydelse för det enskilda barnet. Efter familjen är skolan den som har den viktigaste uppgiften att förebygga brott. Skolans personal och ledning måste ta på sig ansvaret för att grundläggande normer om rätt och fel förmedlas till eleverna och i lika hög grad se till att skolarbetet verkligen fungerar. Mobbning måste alltid kvävas i sin linda. Och arbetet mot mobbning måste ske dagligen och inte enbart i samband med olika kampanjer. Men trots goda insatser går det ibland snett för en del av våra ungar. Oavsett orsaken till misslyckandet måste samhället tidigt kunna fånga upp och tillrättaföra dessa unga människor, som annars riskerar att fastna i drogmissbruk och annan brottslighet och missär. Att inte reagera är att göra de unga en björntjänst. I annat sammanhang har vi moderater lagt fram förslag till denna kammare om åtgärder som syftar till att komma till rätta med ungdomsbrottsligheten, men gensvaret från regeringspartiet har varit svagt, trots att de egna förslagen i stort sett lyst med sin frånvaro. Vi har också lagt fram förslag om ett tiopunktsprogram för ökat skydd för kvinnor. Dessa punkter tog jag upp i den interpellationsdebatt som socialministern hänvisar till i sitt svar. Herr talman! För drygt en vecka sedan var jag i Tidaholm och besökte bl.a. närpolisen. Där fick jag information om ett projekt som kallas Utväg - projekt mot kvinnovåld. Jag tycker att det är roligt att träffa på människor som jobbar så här på ett entusiastiskt och fint sätt. Det finns många goda krafter som arbetar ute i landet. I sitt svar pekar socialministern på att det pågår ett arbete ute i landet. Det gemensamma uppdraget skall enligt socialministern redovisas den 1 juli 1999. I onsdags, den 19 maj, var det inte bara ÖB som presenterade saker, utan det kom också ett TT-telegram där man skrev så här om en ny metod för riskbedömning av hustrumisshandlare: "Att förutse en människas farlighet är svårt. Det visar fallet med mannen som i vintras skottskadade sin före detta fru och sköt ihjäl hennes dotter i Svängsta." Det är mitt och även socialministerns hemlän. "Nu introduceras SARA-modellen, en kanadensisk metod som ska hjälpa åklagare, domstolar och rättspsykiatrer att göra rätt bedömningar." Detta är några exempel som jag hoppas kommer fram vid det av ministern angivna datumet. Jag vill också passa på och instämma i vilken fantastisk insats som många frivilligorganisationer gör. De gör i mångt och mycket insatser som vårt vanliga samhälle inte klarar av. De är värda allt stöd. Herr talman! Vi i oppositionen är ganska luttrade. Förslagen från regeringen brukar låta vänta på sig. Det brukar vara mer av att avvakta än att handla. Under 1990-talet har antalet anmälda våldsbrott mot kvinnor ökat kraftigt. Kan socialministern redan nu lova att skynda på arbetet för att komma till rätta med våldet mot kvinnor och att skyndsamt komma med förslag till åtgärder?
Herr talman! Jag försökte i mitt svar på interpellationen peka på att det just på det här området faktiskt sker väldigt mycket, inte bara från de samhälleliga organens sida utan också och kanske framför allt i frivilligorganisationerna. Detta är ett exempel på område där riksdagen och regeringen faktiskt har tagit ett stort ansvar. Samtliga myndigheter som har ett ansvar på det här området har fått särskilda direktiv för att arbeta med detta. Den kampanj som bedrivs i Stockholm just nu, Operation Kvinnofrid, är ju ett resultat av detta. Länsstyrelsen har ett ansvar och har engagerat sig i detta arbete. Regeringen har ju också gett stöd till den kampanjen. Förra gången en liknande kampanj genomfördes bidrog regeringen med 500 000 kr. Och till den här kampanjen har regeringen bidragit med 400 000 kr. Det sker mycket, men det är klart att vi inte kan säga att arbetet är färdigt innan vi med säkerhet kan säga att ingen samhällsmedborgare i Sverige skall utsättas för våld. Om vi skall nå dit har vi en bra bit att gå. Det handlar om upplysning, om samtal och naturligtvis om förebyggande arbete.
Herr talman! Jag tror egentligen inte att vi står så långt ifrån varandra i den här debatten när det gäller kvinnomisshandel. Det känns bra. Det är också bra att socialministern lyfter fram de frivilliga organisationernas arbete. Framför allt kvinnojourerna har ju gjort ett fantastiskt jobb under ungefär 20 år. Kommer den kunskap som de har samlat under alla dessa år att tas till vara i det utredningsarbete och utvecklingsarbete som socialministern har nämnt i sitt svar? I så fall undrar jag på vilket sätt det skall ske. När jag pratar med dem får jag ibland en känsla av att de känner sig lite förbigångna. De tycker att de har en stor kunskap och erfarenhet som kanske skulle kunna tas till vara bättre också av det s.k. officiella samhället. Jag har kanske låtit lite kritisk, men jag måste erkänna att det görs mycket för att man skall komma åt det här problemet och förändra situationen. Men man arbetar kanske i många fall på ett ytligt plan. Man tränger inte så djupt in i problemet. Socialministern har visat på olika exempel. Jag har också läst och satt mig in i frågan och tittat efter vad som egentligen pågår. En ny lag trädde i kraft den 1 januari i år om förbud mot köp av sexuella tjänster. Ett annat exempel är att ungdomar och skådespelare har beviljats pengar för att resa runt till skolorna för att väcka debatt om våld mot kvinnor och för att stödja flickor. De vill också väcka opinion när det gäller konkreta saker på gräsrotsnivå. Det handlar om att man skall få bättre belysning i parker, nattliga kollektivbussar med flexibla stopp och självförsvarsutbildning för unga flickor. Det här är bra. Men den djupa diskussionen måste också finnas. Män har blivit dömda för grov kvinnofridskränkning, och den internationella kampanjen Operation Kvinnofrid, som har nämnts här, har fått en och en halv miljon kronor från EU-kommissionen för att man tillsammans med fem andra europeiska länder skall försöka minska våldet mot kvinnor. Ja, visst görs det en hel del. Redan i höstas talades det här i riksdagen om landsomfattande kampanjer och om jämförande kartläggning i olika delar av landet av brotten mot kvinnor och flickor. Men vad jag saknade då, och fortfarande saknar, är den konkreta övergripande åtgärdsplanen, som inte bara svävar på ytan. Den skall också försöka komma åt den nedvärdering av människor som i dag finns i vårt samhälle. Herr talman! Det är oerhört förnedrande med kvinnomisshandel. Det är svårt, fult, ovärdigt och människoförnedrande. Det handlar om förakt och egentligen om att bryta ned en annan människa. Det gäller såväl kvinnors som barns och mäns liv. Men jag är faktiskt så optimistisk att jag tror att det går att få en ändring när det gäller det här, men det går kanske inte på en enda dag. Jag tror att man måste arbeta både kort och långsiktigt. Jag är positiv till alla de åtgärder som socialministern har nämnt. Men hur skall man kunna jobba långsiktigt? Det kanske handlar om ett ökat engagemang för vår medmänniska. Jag kanske måste se att jag faktiskt kan göra något för en annan människa. Vi måste se barnen som våra barn och ingripa, stödja och leda då vi ser att det håller på att gå snett. Vi måste lyssna på och ta till vara de erfarenheter och den kunskap som finns på kvinnojourerna. Man kan bygga frivilliga nätverk i våra bostadsområden för att förhindra ensamhet och utanförskap. Man kan göra större satsningar på familjen, barnomsorgen och skolan. Vi kan öppna våra familjer och bjuda på oss själva, och vi kan ta reda på vad det är för normer och värderingar som egentligen styr vårt samhälle.
Herr talman! Det är gott och väl att man har kampanjer. Men de är ofta ganska kortvariga, och som gammal lärare har jag lärt mig att de inte sitter i så länge. Kampanjerna måste nog utmynna i att det blir ett annat arbetssätt som gör att man verkligen har möjlighet att komma till rätta med de här problemen. Våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett problem. Skyddet för dessa kvinnor måste faktiskt förbättras. Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar en rapport från 1997 att när det gäller 78 % av de polisanmälda våldsbrotten mot kvinnor är gärningsmännen bekanta med sina offer. En stor del av dessa trakasserier och detta våld sker bakom stängda dörrar. När samhällets resurser dras ned, som har skett, kan det bli som i Olofström i mitt hemlän Blekinge. Där överlåter man åt ett bevakningsföretag att ha s.k. störningsjour. Vad har det för effekt? Jo, polisen kommer inte till ett lägenhetsbråk. Man tystar ned bråket utanför dörren, eftersom störningsjouren inte kan gå in. Då kommer detta varken polisen eller de sociala myndigheterna till del. Därför är detta med resurser till rättsväsendet och polisen inte oväsentligt, även om de här med metoder i mångt och mycket är bra. Jag skall återgå till den tragiska händelsen i Svängsta. Den har berört mig mycket. Ibland är det bra att sådant här händer nära inpå en. Då blir man kanske berörd på ett annat sätt. I en TT-artikel står det att skotten i Svängsta föregicks av en höst då mannen förföljde och hotade kvinnan och hennes dotter. Han polisanmäldes gång på gång, men åklagarna ansåg att brott inte kunde styrkas. Jag har personligen träffat den här kvinnan; jag har i och för sig också träffat mannen när jag var på besök i häktet. Man måste göra någonting, eftersom det bakom varje brott finns ett brottsoffer. Jag anser att samhället absolut skall stå på brottsoffrets sida. Jag tycker inte riktigt att vårt samhälle gör det i dag. Det här kostar faktiskt också i fråga om att en del resurser måste gå till rättsväsendet och kriminalvården. En del försöker vifta bort det och säger att det bara handlar om andra arbetsmetoder. Det är inte riktigt sant. Det här kostar.
Herr talman! Till någon del berör Jeppe Johnssons synpunkter ett annat område, nämligen det som handlar om resurser till rättsväsendet. Och jag vet att det har varit diskussioner med justitieministern på det området. Jag skulle vilja peka på behovet av samarbete. Myndigheterna måste inte bara samarbeta sinsemellan och med frivilliga organisationer. Det handlar också om ett internationellt samarbete. Det intressanta är att det faktiskt sker ganska mycket inom EU:s ram. I nästa vecka är det ett ministerråd där ungdomsministrarna möts. Då skall ministerrådet ta ställning till ett förslag från kommissionen som handlar om stöd till frivilligorganisationer på europeisk nivå för att de skall arbeta med bl.a. våld mot kvinnor men också med ungdomsvåldet. När vi diskuterar EU-frågan finns det anledning att påpeka att EU kan vara ett redskap också på det här området för att motverka våld, även våld mot kvinnor.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig dels på vilket sätt regeringen avser att följa upp och vidta konkreta åtgärder beträffande ädelreformens konsekvenser för de äldres situation, dels vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att fastlägga vilka principer och värden som skall gälla för vården och omsorgen i vårt land. Ädelreformen har under årens lopp noggrant följts upp och analyserats av bl.a. Socialstyrelsen. Detta har skett först genom det femåriga s.k. ädeluppdraget och därefter inom ramen för ett fyraårigt vidare regeringsuppdrag inom äldreområdet. Inom ramen för sina uppdrag har Socialstyrelsen initierat ett flertal studier vid universitet, högskolor och andra forskningsinstitut samt genomfört ett mycket stort antal egna uppföljningar av centrala frågor i fleråriga projekt. Socialstyrelsen har under årens lopp redovisat ett 50-tal underlagsrapporter utöver årsrapporterna från respektive uppdrag samt arrangerat ett stort antal konferenser för att sprida de kunskaper som vunnits i uppföljningsarbetet. Jag delar därför inte Margareta Viklunds uppfattning att vi i dag saknar kunskaper om ädelreformens konsekvenser. Vi vet ganska väl vad som gick bra och vad som kunde ha gjorts bättre. De kunskapsbrister som trots allt finns beror huvudsakligen på att det inom vissa områden har saknats bra mått och indikatorer för att kunna följa utvecklingen över tid. Fortfarande lider vi till viss del av dessa brister. Det är t.ex. svårt att i kvantitativa termer beskriva utvecklingen av äldreomsorgens och vårdens innehåll och kvalitet. Bl.a. därför arbetar Socialstyrelsen sedan en tid med att - i samråd med Riksdagen har i juni i fjol antagit regeringens förslag till nationell handlingsplan för äldrepolitiken. Planen utgör ett viktigt led i regeringens arbete med att skapa förutsättningar för en positiv utveckling inom äldreomsorg och äldrevård. De kraftiga uppräkningarna av statsbidragen till kommunsektorn utgör basen i denna satsning. Därutöver har ett 20-tal åtgärder vidtagits med inriktning på specifika förhållanden inom äldreomsorg och äldrevård. Det nya stödet till anhöriga är en sådan åtgärd. Satsningen på utbildning av personal en annan. Stimulansbidraget till ny och ombyggnad av äldreboendet samt de förstärkta tillsynsinsatserna är också åtgärder som förtjänar att nämnas i detta sammanhang. Det är min övertygelse att det kraftfulla ekonomiska tillskottet till kommunsektorn i kombination med det stora antal punktinsatser som handlingsplanen innehåller ger kommuner och landsting goda förutsättningar att åtgärda bl.a. de brister inom äldreomsorgen och äldrevården som Margareta Viklund lyfter fram i sin interpellation. Regeringens handlingsplan för äldrepolitiken innehåller också nya nationella mål för äldrepolitiken. Målen sätter ambitionsnivån för verksamheter med inriktning mot äldre inte bara inom vård och omsorg utan inom alla samhällssektorer. Jämfört med tidigare innebär målen en ökad betoning av den enskildes önskemål om hur han eller hon vill ha det på sin ålderdom samt den enskildes önskemål om och behov av hjälp och stöd. De nya målen för äldrepolitiken skall även utgöra basen i de insatser som kommuner och landsting utformar för att ge äldre ökade förutsättningar att leva ett gott liv. Men också andra riktlinjer och principer måste vara vägledande i arbetet inom vård och omsorg. För drygt två år sedan antog riksdagen regeringens förslag till principer för prioriteringar inom hälsooch sjukvården. Enligt beslutet skall utgångspunkten för prioriteringar i vården vara att alla människor har ett lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Resurserna skall fördelas efter behov. Först när dessa överväganden har gjorts får kostnadseffektiviteten i olika insatser beaktas. Som ett led i genomförandet av detta beslut har regeringen tillsatt en särskild delegation som bl.a. skall sprida information och kunskap om riktlinjerna och de etiska värderingar som ligger till grund för dessa. I samråd med bl.a. de lokala etikkommittéerna skall metoder utvecklas för uppföljning av riktlinjernas tillämpning. Jag vill också nämna att regeringen förra året tillsatte en utredning med uppgift att bl.a. överväga och lämna förslag till hur man kan förbättra livskvaliteten för dem som är svårt sjuka och döende, deras familjer och närstående. Utredningen kommer att lämna sitt betänkande senast den 31 december år 2000. Avslutningsvis vill jag peka på att riksdagen i december förra året beslutade om åtgärder för att stärka patientens ställning i hälso och sjukvården. Beslutet innebär bl.a. att den enskilde ges ökat inflytande över sin vård och behandling. Beslutet, som grundar sig på ett av regeringen framtaget förslag, utgör ett viktigt led i regeringens strävan att öka den enskilde vårdoch omsorgstagarens möjligheter att påverka sin egen livssituation.
Herr talman! Återigen får jag tacka för svaret på en interpellation, den här gången om ädelreformen. Socialministern delar inte min uppfattning att Socialdepartementet saknar kunskaper om ädelreformens konsekvenser. Vi vet ganska bra, säger socialministern, vad som gick bra och vad som kunde ha gjorts bättre. Det låter betryggande. Men om man nu vet så väl hur det fungerar är det ändå ganska besynnerligt att man inte gjort mer åt det som inte fungerar för att få det att fungera. Socialministern säger att man skall tillföra kommunerna mer pengar och göra olika insatser. Det är bra. Men detta är kanske inte heller hela sanningen för att komma åt det som gör att vården och omsorgen om de äldre inte fungerar som de borde. Herr talman! Överst på kristdemokraternas prioriteringslista står människan, människovärdet och mänskliga rättigheter. Alla människor är lika mycket värda. Ingen har rätt att se ned på en annan människa därför att hon eller han har en viss ålder, vare sig åldern är låg eller hög. Men i vilken ålder vi än är och i vilken situation vi än befinner oss har vi samma värde. I det samhälle som vi i dag lever i och som vi håller på att forma inför morgondagen anser jag att den äldre människan har kommit på undantag. Det är inget unikt. Det förekommer också på andra håll, tyvärr, även om det i vissa kulturer också kan vara tvärtom. Man lyfter fram den äldre människan. Det är bra att Socialstyrelsen gör årliga utvärderingar av ädelreformen. Om jag inte minns fel ingick också den överenskommelsen mellan kommunerna och landstingen att Socialstyrelsen skulle göra så att man kunde komma till rätta med det som kanske inte hade gått så bra när man antog ädelreformen. Socialstyrelsen har under senare år uppmärksammat brister vad gäller bl.a. medicinsk kvalitet och säkerhet, rehabiliteringsinsatser, informationsöverföring, samarbete mellan vårdgivare, vårdnivåer och profession, framför allt i samband med att patienten skrivs ut från sjukhus. Bland de negativa omdömena har också nämnts att reformerna inte på något mer påtagligt sätt tillfört de sociala kvaliteter till äldreomsorgen som tanken var från början. Andra brister som man också pekar på är vårdplanering, hjälpmedelsinsatser, rehabilitering, uppföljning och omprövning av medicinordinationer samt smärtlindring i t.ex. livets slutskede. Herr talman! Bristerna finns och de är ganska stora, trots alla de fina insatser socialministern pekat på. Jag undrar om det finns några planer på att snabbt rätta till de bristerna. Socialministern har pekat på de utredningar som är på gång, men finns det något utöver dem? Finns det några planer på att medverka till att kommuner och landsting kan samarbeta bättre så att inte den enskilda människan kommer i kläm? Vi måste också gå framåt och inte bara fastna i det som är tråkigt. Herr talman! De handlingsplaner som socialministern talar om, kommer de att bli så konkreta att de blir verkligt fungerande planer som är giltiga på alla nivåer? Kommer de också att leda fram till en kvalitativt bättre vård, där man ser hela människan och bedömer henne som en person med fysiska, psykosociala och andliga behov? Finns det några garantier för det?
Herr talman! Låt mig börja med att citera ur moderaternas reservation i betänkande SoU9 från 1990/91, Ändrad ansvarsfördelning inom äldreomsorgen m.m. Där står: "Propositionens förslag löser inte de centrala frågorna, nämligen en god och värdig vård för äldre. Än mindre gäller detta för de handikappade, vilka också omfattas av reformen." Konsekvensen av den föreslagna reformen är mycket svåröverskådlig. De finansiella transaktionerna blir omfattande, byråkratiska och ineffektiva. Vidare vill jag citera den moderata reservationen i betänkande SoU25 samma år, Ekonomisk reglering av äldrereformen. Där står det: "Det ändrade huvudmannaskapet löser enligt utskottets mening de avgörande problemen inom äldreomsorgen såsom bristen på alternativa boendeformer, personalrekrytering, tillgång till sjukvårdsresurser m.m." Vidare står det: "Det har varit utomordentligt svårt för kommuner och landsting att ta fram underlag för den ekonomiska regleringen av reformen. Närmare 600 tvister har hänskjutits till den särskilda tvistedelegationen." Tyvärr visar det sig att det är farhågor och synpunkter som står sig också i dag. Vad har då hänt efter införandet av ädelreformen? Jo, i Socialstyrelsens årliga rapporter, som socialministern hänvisade till i sitt svar, har tack och lov påtalats en del goda exempel inom äldreomsorgen, men tyvärr också att det finns en del mindre bra saker. En del av det mindre bra är att trycket på anhöriga och närstående har ökat, nära nog till bristningsgränsen. Det sociala innehållet i omsorgen har urholkats och det tunga vårdbehovet har tagit överhand. Brukarinflytandet är begränsat. Socialstyrelsen noterar också att det finns tecken som tyder på att kommunerna faktiskt använder avgiftssystemet som ett instrument för att styra bort efterfrågan inom hemtjänsten. När det gäller just hemtjänsten är det klart att alltfler med stort omsorgsbehov får alltfler timmar, medan färre får mindre men ack så betydelsefulla timmar av hjälp och kontakt. Stora grupper av läkare som i dag kommer i kontakt med äldre och dementa saknar kompetens och utbildning. Det finns specialister som i dag med bävan konstaterar att det finns ett mycket stort antal dementa som blir felbehandlade. Man har svårt att diagnostisera och skilja demens från depression. Därför kan vi också konstatera och kanske misstänka att det finns många som är felbehandlade och som därmed har ett långt större vårdbehov än som annars skulle vara fallet. Det finns också undersökningar som visar att det finns samband mellan lugnande medel och fallskador. Det är onödigt lidande, onödig arbetsbörda och onödiga extrakostnader. Därmed vill jag också peka på att den medicinska kompetensen föll bort i ädelreformen. Jag beklagar att det tog tio år efter reformens genomförande, trots alla Socialstyrelsens årliga rapporter och ett femtiotal underlagsrapporter, innan man lyfte fram frågan och såg till att det hände något. När det gäller brist på vårdpersonal vill jag citera några tänkvärda ord från ledarsidan i Vårdfacket 9/1998. Där står det följande: " - sjuksköterskebristen är inget nytt fenomen och varje gång har man försökt lösa problemet genom att öka antalet utbildningsplatser." Man skriver vidare: "Men - det är fel väg. Det räcker inte att öppna kranen utan en rejäl analys av varför det rinner ut. Var finns läckorna?" Jag skulle vilja be socialministern om klarlägganden på ett par punkter med klar inriktning mot ädelreformen. För det första: Kommer den äldre att kunna få pengar med sig för hemtjänsten eller det särskilda boendet när han eller hon flyttar till en annan kommun på kortare eller längre tid? För det andra: Varför skulle inte vi som i Danmark kunna ge den lilla men ack så viktiga hemtjänsten för äldre skattesubventioner? För det tredje: Kan socialministern säga något om primärvårdsprojektet och dess framtid? Detta hänger intimt samman med ädelreformen.
Herr talman! När man skall analysera ädelreformen måste man förstå något om vad som hände i kommunerna under 1990-talet. Reformen genomfördes när vi fick allvarliga ekonomiska problem i stort sett i alla landets kommuner. Politikernas uppgift blev att dra ned verksamhet, minska på kostnader och försöka hantera stora underskott. Detta är en av förklaringarna till att ädelreformen inte fullt ut blev så framgångsrik som man hade hoppats på. När vi nu ser hur arbetet har bedrivits och ser problemen kan vi konstatera att det fortfarande i hög grad är en resursfråga. Bristen på medicinskt kompetent personal i äldreomsorgen är en resursfråga. Bristen på platser på sjukhem, som fortfarande är ett problem, är också en resursfråga. Vi måste vara beredda att säga till kommunerna att de under de närmaste åren måste kunna öka de ekonomiska insatserna på äldreområdet om vi skall klara kraven på en god omsorg. Vi får hoppas att kommunerna är beredda att bana väg för ökade resurser. Vi vet också att det finns allvarliga politiska motsättningar ute i kommunerna. De borgerliga partierna, företrädesvis, går på linjen att minska kommunernas resurser och föreslår skattesänkningar, som här i Stockholmsområdet, trots att man vet att framtiden kommer att ställa ökade krav. Min uppfattning är att kommunerna måste ha resurser. Landstingen måste ha resurser framöver. Kommunerna behöver det för att klara sina åtaganden i samband med ädelreformen. När det sedan gäller samarbetet mellan sjukvårdshuvudmännen kan vi konstatera att det nu faktiskt fungerar på de flesta håll i landet. I väldigt många landsting har man skrivit avtal med kommunerna, och man börjar få ett fungerande samarbete. Det inledningsvis besvärliga problemet tycks nu bara bestå i ett fåtal landsting, där man ännu inte har reglerat samarbetet mellan sjukvårdshuvudmännen.
Herr talman! Ädelreformen har varit en följetong under många år, och var det kanske framför allt när den skulle införas. Jag var indragen i de diskussionerna, för jag arbetade i ett sammanhang där jag direkt berördes av den. Jag vet vilka hårda och tuffa diskussioner det var. När man antog ädelreformen var man ängslig för att den skulle ge så svåra återverkningar på vården att de människor som ingår i äldreomsorgen skulle drabbas. Vården skulle kanske inte bli så bra som man ville och hoppades. Därför skrev man in i avtalet att Socialstyrelsen skulle göra dessa årliga kartläggningar av förhållandena, så att man hade någonting att ta på. Den läsning som jag nämnde förut gör en inte särskilt glad. Socialstyrelsen sade den 9 november förra året att de boendes behov av omvårdnad och medicinska insatser har ökat vid landets sjukhem. Samtidigt har tillgången till kvalificerade medicinska resurser minskat. Exempelvis har läkarnas direkta kontakt med de boende halverats sedan 1994. Boendestandarden har inte utvecklats på ett sådant sätt att institutionerna har omvandlats till ett boende. När man ser sådant undrar man vad det egentligen är som har hänt. Hur ser det ut? Hur är det? Hur fungerar detta? Precis som socialministern säger tror jag att det måste till ett ordentligt samarbete mellan kommunerna och landstingen. Det gläder mig att höra att det bara är på ett par ställen i landet som det ännu inte finns fungerande avtal mellan kommunerna och landstingen. Det är dessa delar som vi måste ta tag i, både som politiker och på andra sätt. Vi måste få i gång samarbetsavtalen, så att vi får en bättre vård för dem som inte kan klara sig själva utan vård. Jag skulle kunna måla upp en mycket svart bild av situationen, men jag vill inte göra det. Jag tror inte att det skulle föra frågan framåt. Jag tycker att Socialstyrelsens rapporter är ett bra men kanske inte tillräckligt underlag för en helhetssyn vad gäller situationen inom vården och omsorgen för de äldre. Man ger inte heller några förslag till hur kvaliteten på vården och omsorgen kan förbättras. Jag ser med stor tillförsikt fram emot Äldrevårdsberedningen - jag tror den heter så - som skall komma med nya förslag om hur äldrevården skall kunna fungera i framtiden, och jag hoppas att den kommer att arbeta med stor snabbhet. Jag har levt med dessa frågor ganska länge. Jag har sett hur både patienter och personal har kämpat och kämpat för att trots otillräckliga resurser, politisk oförmåga och bristande vilja, okunskap och felaktigt fattade beslut m.m. ändå försöka få till stånd en värdig vård. Många lyckas, men inte alla. Vi kan inte gå hur långt som helst och sträcka gummibanden till bristningsgränsen. Det brådskar att rätta till dessa missförhållanden om inte hela äldrevården - ädelvården eller ädelreformen - skall gå i kvav.
Herr talman! Intentionerna bakom ädelreformen var nog så goda, men de var för dåligt underbyggda och blåögda. För mig som inte var med i detta arbete verkar det som om man inte riktigt ville se sanningen i vitögat. Ädel skulle inte bara vara en skatteväxling mellan kommuner och landsting utan också en vision om ett friskare samhälle. Men man planerade som om långvårdspatienterna inte skulle finnas kvar efter reformen. Man ville inte se det faktum att dessa äldre och sjuka skulle sluta sina dagar i sina hem eller på ålderdomshem med knappa resurser. 40 % av alla ensamma lever också i dag sitt sista levnadsår mycket isolerade. Vård i livets slutskede verkar inte ha funnits med i planerna. Man inriktade sig i stället på den funktionella delen av ädel. Man planerade hus, enkelrum, kokmöjligheter och egna möbler - nog så viktiga och väsentliga insatser - men sämre möjligheter gavs till ett gott medicinskt omhändertagande. En medicinskt ansvarig sköterska kom, men ingen medicinskt ansvarig läkare. Ädelreformen motverkade inte heller de gränsdragningsproblem som uppstod mellan kommunens och landstingets vårdpersonal när man skulle jobba i en helhet och tillsammans. Jag noterar att socialministern nämnde att ädelreformen kom till i en tid då man också måste lösa en ekonomisk kris. Då kan vi konstatera att reformen är underskriven av dåvarande socialministern Bengt Lindqvist och alltså kom från en socialdemokratisk regering. Det finns mycket att göra när det gäller problemen i äldreomsorgen. Det gäller hemtjänsten. Det gäller gränsdragning. Det gäller den geriatriska kompetensen. Det gäller handikappreformen och assistansersättning vad beträffar sextiofemåringar och äldre.

Herr talman! Jag sade inte att ädelreformen genomfördes för att lösa en ekonomisk kris. Men ädelreformen genomfördes samtidigt som vi fick en ekonomisk kris. Hela reformen skulle utvecklas när kommunerna fick brottas med stora underskottsproblem. De resurser som behövdes för att äldreomsorgen skulle fungera fanns inte tillgängliga. De problemen har vi nu kommit bort från. Det betyder att vi kan hoppas att kommunerna kan utveckla äldreomsorgen de närmaste åren på ett helt annat sätt än hittills. Jag skall kommentera frågan om personalsituationen. Det är klart att det inte räcker med att enbart utbilda. Om vi inte satsar på en utökad utbildning för vårdpersonalen kommer vi inte att ha någon personal om 10-15 år. Det handlar om att dels förbättra arbetsorganisationen, att man kan utvecklas i sitt arbete på ett helt annat sätt än i dag, dels samtidigt öka resurserna för utbildningen. Det är glädjande att antalet sökande till vårdutbildningarna faktiskt ökar. Det var många som trodde att situationen i vården skulle innebära att unga människor inte skulle söka sig till vårdutbildningarna. Men ansökningarna har ökat med 30 % jämfört med förra året.

Herr talman! Det är på tiden att det görs en kraftansträngning rörande medmänsklighet och värdighet, dvs. ett värdigt liv för de äldre. Tiden har runnit ut. Det har kommit alldeles för många svarta rapporter om situationen inom äldrevården och äldreomsorgen. Det får vara nog nu. Det räcker. Vi kristdemokrater har tagit fram ett förslag till värdighetsgaranti. Vi ser den som ett minimum, en första början, för att skapa en värdig vård för de äldre. I den garantin anger vi att det skall finnas åtminstone en läkare vid varje institution som vårdar sjuka och äldre personer. Ingen människa skall behöva dö ensam. Det finns tio punkter på listan, och vi tycker att de utgör ett minimum. Vi kallar det för värdighetsgaranti. Värdigheten skall också gälla de äldre människorna. Att vi talar mycket om äldre i år beror på att FN har utlyst ett äldreår. Det är bra att de äldre fokuseras under åtminstone ett år. Men egentligen borde de äldre och deras situation fokuseras varje år. Trots det verkar allt det vi säger att vi skall göra för dem vara ett stort bekymmer för dem som har axlat deras bördor och gått in i rollen som beslutsfattare och förvaltare. Så borde det inte vara. Under det här året kommer man att prata om äldres delaktighet i samhällslivet och äldre i arbetslivet, kontakterna mellan generationerna, attityder till de äldre, att förebygga ohälsa osv., nya idéer, forskning och försöksverksamhet inom äldreomsorgen. Det är bra. Men de äldres situation i samhället borde lyftas fram varje år. Ett år är alldeles för lite.

Herr talman! Tullia von Sydow har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av att medel måste satsas dels på forskning och utbildning, dels på en bred information om stamningshandikappet och utbildning av personal inom barnomsorg och skola. Stamning påverkar, som Tullia von Sydow påpekar, ett barns hela uppväxt och även vuxenlivet. Det är därför viktigt att barnen får en tidig diagnos och behandling. Jag instämmer i att det är angeläget att kunskap finns om stamning redan på barnavårdscentralen men även i barnomsorgen och skolan. Socialstyrelsen skriver i sina allmänna råd för hälsoundersökningar inom barnhälsovården bl.a. att det vid tre års ålder skall genomföras en undersökning med inriktning på barnets kommunikationsförmåga. I samband med det bör det kontrolleras om barnet stammar. I propositionen Elever med funktionshinder - ansvar för utbildning och stöd, som nyligen överlämnats till riksdagen, framhåller regeringen att det bör vara rimligt att det finns särskild specialpedagogisk kompetens i kommunen bl.a. för elever med stamning. Stöd till dessa kommunala specialpedagoger bör i sin tur ges av en statlig organisation för stöd i specialpedagogiska frågor. Hur denna organisation närmare skall utformas återkommer regeringen till senare. För att eleverna även skall få medicinskt, psykologiskt och socialt stöd fordras ett samarbete mellan pedagoger och elevvårdspersonal samt mellan skolan och barnhälsovården. Tullia von Sydow påpekar att stamning fortfarande är ett okänt och dolt handikapp som medför många missuppfattningar på grund av dålig information. Den särskilde utredaren om bemötande av personer med funktionshinder har i sitt slutbetänkande föreslagit ett antal åtgärder för att förbättra bemötandet. Bl.a. föreslås ett nationellt kompetensutvecklingsprogram kring frågor som rör bemötande av personer med funktionshinder. Utredaren föreslår också att handikapporganisationerna skall få medel för att minska fördomar och motverka negativa attityder till människor med funktionshinder. Jag kan dock inte gå in närmare på förslagen just nu eftersom utredningen är ute på remiss, och jag vill avvakta remissvaren. Detsamma gäller frågan om satsningar på forskning. Även här vill jag avvakta remissinstansernas synpunkter på utredningens förslag om att ge Socialvetenskapliga forskningsrådet i uppgift att utveckla en långsiktig strategi för handikappforskningen. Regeringen har dock nyligen beslutat att bevilja 525 000 kr ur Allmänna arvsfonden för första året av två till ett projekt för att utveckla informationsmaterial om stamningens effekter. Informationen skall riktas till olika målgrupper som t.ex. personal vid barnavårdscentraler och skolor samt arbetsgivare. Lagen trädde i kraft den 1 maj i år. Den innebär att en arbetsgivare när han vill anställa eller befordra någon måste skapa en arbetsmiljö som fungerar för den funktionshindrade likaväl som för den som inte har något funktionshinder. Arbetsgivaren är också skyldig att utreda och åtgärda eventuella trakasserier som uppstår mellan arbetstagare på grund av funktionshinder eller som kränker den enskildes integritet. Personer med stamning har också rätt att få sin sak prövad enligt denna lag. Tullia von Sydow efterlyser fler logopeder och psykologer med stamning som specialitet. Verksamhetsområdena för logopeder och psykologer är vida, och det är få som specialiserar sig på stamning. I dag råder det dessutom brist på såväl logopeder som psykologer. Sedan år 1997 finns det en logopedutbildning även i Umeå, vilket innebär en förstärkning jämfört med tidigare. Även om fler logopeder nu utbildas kommer det dock att ta tid innan behovet av logopeder är täckt. I samband med införandet av LSS år 1994 gjordes också ett förtydligande i hälso och sjukvårdslagen av sjukvårdshuvudmännens ansvar för habilitering och rehabilitering. Samtidigt beslutade riksdagen också om ett tidsbegränsat stimulansbidrag för habilitering och rehabilitering om totalt 1,4 miljarder kronor under en fyraårsperiod, från 1994 t.o.m. 1997. Syftet med stimulansbidraget var bl.a. att minska ojämnheterna över landet och mellan olika grupper när det gäller tillgången till insatser. Bland de projekt som beviljats medel finns några som gäller utveckling av rehabilitering för personer som stammar. Tillsammans fick de 1,8 miljoner kronor. Projekten innebär bl.a. upprättande av självhjälpsgrupper för både barn och vuxna, samt metodutveckling för nationell intensiv stamningsterapi för ungdomar. Socialstyrelsen har haft i uppdrag att följa upp och utvärdera stimulansbidraget. I sin slutrapport till regeringen 1998 påtalade Socialstyrelsen att sjukvårdshuvudmännen i samband med prioritering, planering och finansiering av sin verksamhet borde stärka ställningen för habilitering och rehabilitering som en integrerad del av hälso och sjukvården. Kommunikationshinder är enligt Socialstyrelsen områden som i förhållande till behoven inte har uppmärksammats tillräckligt och därför behöver lyftas fram ytterligare. Socialstyrelsen framhöll också att huvudmännen borde intensifiera och systematisera sitt arbete med individuella habiliterings och rehabiliteringsplaner som de är skyldiga att ta fram enligt hälso och sjukvårdslagen. Det är inte heller regeringen som skall styra resursanvändningen och organisationen inom talvården eller andra områden. Med det hälso och sjukvårdssystem som vi har i vårt land är det kommunerna och landstingen som självständigt ansvarar för organisation och bedrivande av vård och omsorg. Grundtanken är att det är huvudmännen som är mest lämpade att göra de prioriteringar som behövs för en bra resursanvändning och en bra vård för befolkningen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för en i många stycken ganska positiv redogörelse. Men allt är faktiskt inte så bra som det låter. Jag skall i mina inlägg belysa varför det inte är så bra. Stamning är ett allvarligt kommunikationshinder som måste lyftas fram i ljuset. I Prioriteringsutredningen placeras talsvårigheter, med rätta, i första prioriteringsgruppen. Själv har jag varit stammare i mer än 70 år. Även om jag nu är relativt besvärsfri kan jag aldrig vara säker på att talet flyter. Trots att jag numera, mot alla odds, har blivit en van talare är det svårt att stå just här i riksdagen och hålla ett anförande. Det är förenat med ganska stor ångest. Jag vet aldrig hur det går. Om jag hänger upp mig på ett ord är det väldigt obehagligt. Att kampen mot stamning hitintills inte på långt när fått tillräckliga resurser till forskning och metodutveckling beror kanske på att man aldrig har förstått vilka förluster som stamningen för med sig både för individen och för samhället. Det handlar i mycket hög grad om försämrad livskvalitet för individen och om en stor risk att den enskildes intellektuella kapacitet inte kan utnyttjas till sin fulla rätt vare sig i studier eller i yrkesliv. Detta betyder stora ekonomiska förluster både för den enskilde stammaren och för samhället. Det här gäller ganska många personer. 1 % av befolkningen är stammare. Det rör sig alltså om 80 000 personer, och fler tillkommer vartenda år. Därför är det väldigt glädjande att Allmänna arvsfonden har beviljat stora pengar till information om stamningens effekter. Kanske kan det hjälpa till att belysa det här svåra kommunikationshandikappet men det räcker inte. Här krävs det att samhället ingriper och på lång sikt styr utvecklingen så att de ansvariga huvudmännen får tillräckliga kunskaper om stamningsproblematikens räckvidd. Det har gjorts en studie om stamning hos barn och ungdomar. Studien redovisades i december 1998 så den är väldigt färsk. Den visar på stora kunskapsluckor hos de personalgrupper som dagligen möter barn och ungdom. Trots lagstiftning och den lilla forskning som har gjorts finns det brister i bemötandet. Det borde inte vara så. Skoltiden har ju en avgörande betydelse. Belysande är också att Socialstyrelsen menar att kommunikationshindren inte får den uppmärksamhet som de borde ha, utan de måste lyftas fram ytterligare. Det är ju kommunerna och landstingen som ansvarar för det. Jag återkommer med ytterligare kommentarer.
Herr talman! Det finns ingenting från min sida att invända mot Tullia von Sydows anförande. Jag är i stället nyfiken på fortsättningen. Jag vill påpeka att Bemötandeutredningen nu är ute på remiss. Regeringens avsikt är att till hösten, eller senast vid årets slut, kunna presentera en proposition med anledning av Bengt Lindqvists utredning. Där kommer de här frågorna att spela en viktig roll.

Herr talman! Jag hade tänkt komma in på det. Som jag sade är det kommunerna och landstingen som är ansvariga för habiliterings och rehabiliteringsplanerna. Problemet är att man på många skolor och barnavårdscentraler inte anser att stamning är ett funktionshinder. Därför får de stammande barnen varken rehabilitering eller habilitering. I många skolor är det faktiskt så, har man kunnat konstatera, att lärarna säger: Det är inte några problem för oss med barn som stammar. Då kan man fråga sig: Vem är det som inte har problem - är det lärarna eller är det barnen? Jag har ju själv gått i skola och vet hur oerhört besvärligt det är. Huvudpunkten när det gäller rehabilitering är just bemötandet. Det är viktigare för stammare än för andra handikappgrupper. Det är därför som utbildning av personalen är så oerhört viktig inom barnomsorgen och skolan. Ett felaktigt bemötande kan för lång tid framåt förvärra stamningen. Det måste ses som ett samhällsansvar att de här personalgrupperna verkligen får adekvat utbildning så att de förstår den jättesvåra situation som ett stammande barn befinner sig i. Det behövs väldigt mycket kunskap för att ge ett sådant barn trygghet och ökat självförtroende. Ja, jag skulle vilja säga att det är en förutsättning för en lyckad rehabilitering. Herr talman! Det finns ytterligare några punkter som jag skulle vilja ta upp. Man talar om treårskontrollen på barnavårdscentralen. Men det räcker faktiskt inte att träffa mamma och barn en gång. Det kan ju hända att barnet inte stammar just då. Man kan behöva återkomma ett par gånger innan det kan konstateras vad det handlar om. Då gäller det att omedelbart få remiss till en logoped, vilket inte händer i dag. Många säger: Det här kommer att gå över. Vi väntar några år. Men då är det för sent. Man talar också om att det skall finnas specialpedagogisk kompetens för elever med stamning, och det vore underbart om det var så. Det är bara det att utbildning i fråga om stamning inte finns för de här specialpedagogerna. Det är något som man måste lägga in här. De måste alltid ha utbildning i tal och språk, för annars kan de inte hjälpa de här barnen. När det gäller det kompetensutvecklingsprogram som rör bemötandet måste det konstateras att det, såvitt jag förstår, väldigt mycket rör fysiska hinder. Det passar liksom inte riktigt för oss som stammar. På samma sätt är det med lagen om diskriminering. Där är det också väldigt mycket fråga om fysiska hinder. Man måste alltså börja tänka på de här personerna med kommunikationshinder.

Herr talman! Morgan Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av narkotikatrafiken över Öresund, narkotikahandeln i Christiania samt den ökande narkotikaanvändningen bland ungdomar. Den färdiga Öresundsbron kommer utan tvekan att innebära en tätare ström av resande över sundet. Också "spontanresorna" över sundet kommer med all sannolikhet att bli vanligare, med den täta och snabba tågtrafik som planeras. Enligt min mening är detta inget att förvånas över - tvärtom - eftersom brons själva funktion är att knyta Sverige och kontinenten närmare varandra. Det är inte otänkbart att Öresundsbron också kommer att innebära en ökad narkotikatrafik över sundet. Som Morgan Johansson påtalar sker redan i dag en betydande del av införseln av illegal narkotika till Sverige via hamnar i Skåne. Beslagen sker till minst 90 % i EU-trafiken. Narkotikasmugglingen över Öresund sker dels som organiserad smuggling med nationella och internationella ligor, dels som småskalig smuggling, s.k. myrtrafik eller narkotikaturism. I Malmö och Helsingborg domineras cannabisbeslagen av mindre beslag, tillkomna i "myrtrafiken" Det sker ett fortlöpande samarbete mellan polisen och tullen i Skåne, som har det primära ansvaret för dessa frågor. Tullen har också ett nära samarbete med sina danska kolleger för att förebygga och ingripa mot narkotikahandel och smuggling över sundet. Samtidigt pågår ett arbete för att ytterligare förstärka och intensifiera det redan nu nära samarbetet mellan dansk och svensk polis, i syfte att möta de krav som Öresundsbron kan komma att ställa på brottsbekämpningen. För att komma åt den ökande andelen ungdomar som avslöjas vid försök till smuggling av narkotika - en ökning från omkring 11 % år 1991 till 23 % förra året, 1998 - bedriver tullen i Malmö tillsammans med Folkhälsoinstitutet och Malmö stad ett ungdomsprojekt. För tullens del innebär det riktade kontroller mot ungdomar under 20 år samt förstärkta kontroller i samband med s.k. riskhelger, som Valborg och vid skolavslutningen. När ungdomar påträffas med narkotika meddelas föräldrarna. Projektet har inneburit en minskning av andelen ungdomar som avslöjats vid försök till smuggling av narkotika, från drygt 27 % år Inom ramen för Nordiska ministerrådet sker ett fortlöpande och nära samarbete i narkotikapolitiska frågor mellan de nordiska länderna. Kontakter sker både vid minister och ämbetsmannamöten. Det är ett naturligt forum att diskutera gemensamma nordiska frågor i. Morgan Johansson tar också upp frågan hur problemet med en ökande narkotikaanvändning hos ungdomar kan mötas. Det är riktigt att det har skett en ökning under 1990-talet av andelen ungdomar i årskurs 9 som uppger att de någon gång har prövat narkotika. Ökningen bör dock ses mot bakgrund av mycket låga nivåer under andra halvan av 1980-talet samt att det inte har skett någon ökning totalt sett av andelen ungdomar med narkotikaerfarenhet de senaste tre åren. En mycket stor majoritet ungdomar deklarerar samtidigt att de varken har prövat narkotika eller har lust att göra det. Det innebär dock inte att utvecklingen skall negligeras, utan tvärtom tas på stort allvar. Ju fler som prövar narkotika, desto fler riskerar att fastna i missbruk och beroende. Särskilt stor risk löper ungdomar från socialt, kulturellt och ekonomiskt underprivilegierade miljöer och grupper. Inom ramen för Nationella ledningsgruppen för alkohol och narkotikaförebyggande insatser som jag leder förs kontinuerligt en diskussion om hur motståndet mot narkotika bland ungdomar kan stärkas och nyrekryteringen till missbruk minska. Ledningsgruppen är också initiativtagare till ett antal landsomfattande projekt för att pröva nya modeller för alkohol och narkotikaprevention. Gemensamt för dessa är att de bygger på de ungas eget engagemang. Att ungdomar är mycket intresserade av dessa frågor märker vi särskilt tydligt på Socialdepartementets webbsida Drugsmart, som sedan starten höstterminen 1998 har besökts av flera hundra tusen ungdomar som vill fördjupa sina kunskaper om droger samt diskutera olika narkotikafrågor. Vi får dagligen bekräftelse på att Drugsmart är ett mycket angeläget instrument - särskilt för skolorna - när det gäller att bistå och påverka unga människor i deras sökande efter en identitet och livsstil. För att förebygga missbruk bland ungdomar är det viktigt att tidigt upptäcka nya droger och nya trender inom ungdomskulturen. Inom EU pågår ett sådant arbete inom ramen för vad som kallas Early Warning System. Systemet möjliggör för medlemsstaterna att snabbt informera varandra när nya droger dyker upp på marknaden. Det är också viktigt att reagera när ungdomar befinner sig i riskzonen. Närpolisreformen har skapat bättre förutsättningar för polisen att gripa in mot gatulangning och arbeta förebyggande, bl.a. genom att identifiera och få kontakt med ungdomar som löper särskild risk att dras in i kriminalitet och missbruk. Låt mig avslutningsvis framhålla att det inte finns några enkla lösningar på narkotikaproblemet. Om det är svårt att hålla narkotikan utanför gränserna och borta från gator och torg är det än svårare att påverka faktorer som styr människors livsstilar. Ytterst handlar det om personlig livssituation, val av livsstil, värderingar och framtidshopp - frågor som bara i begränsad utsträckning kan lösas inom ramen för narkotikapolitiken. Det är i hög grad ett gemensamt samhälleligt och mänskligt ansvar som alla måste vara med och dela.
Herr talman! Jag skulle vilja börja med att tacka socialministern för svaret på den här interpellationen. Jag tycker att det visar tydligt att regeringen tar frågan på stort allvar. Det vittnar inte minst tillsättandet av Narkotikakommissionen om. I svaret nämner socialministern en rad åtgärder som vidtagits eller som är på gång. Herr talman! Jag vill ta fatt i det resonemang som socialministern avslutar med. Han sade så här: "Ytterst handlar det om personlig livssituation, val av livsstil, värderingar och framtidshopp - frågor som bara i begränsad utsträckning kan lösas inom ramen för narkotikapolitiken." Och så är det ju. Välfärdspolitik är ju narkotikabekämpning. En politik som motverkar arbetslöshet och utslagning, som håller samman Sverige, som ser till att klyftorna i samhället minskar och ger människor verkliga möjligheter att utvecklas, bilda sig och få en identitet är också en politik mot narkotika. Det är ju där det börjar på något sätt. Det är basen. Utan den här basen är riktade sociala insatser och repressiva åtgärder meningslösa. Den politiska ansatsen tror jag att de flesta partier - kanske med något undantag - är överens om. Sedan har vi då de riktade sociala insatserna och de repressiva åtgärderna. Socialministern redovisade en rad sådana: samarbete mellan tull och polis i Skåne och mellan tullmyndigheterna på respektive sida om Öresund, intensifierat samarbete mellan polisen i Folkhälsoinstitutet och Malmö stad står bakom, förstärkta kontroller vid särskilda helger, närpolisreformen, EU:s Early Warning System, hemsidan Drugsmart osv. Allt detta är bra, men frågan är om det räcker. Vi kan konstatera att utvecklingen har gått åt fel håll. I min interpellation redovisar jag siffror över hur alltfler ungdomar uppger att de provat narkotika. Det rör sig om en fördubbling av andelen under 1990-talet, åtminstone om man skall tro siffror från undersökningar av nyinryckande värnpliktiga. Problemen verkar vara störst i södra Sverige. Enligt enkätundersökningar från min hemstad Lund uppger t.ex. 29 % av pojkarna på gymnasiet att de provat narkotika. För flickorna är siffran 16 %. En annan undersökning bland niondeklassare i Malmöhus läns landsting för några år sedan visade att andelen som provat narkotika var mer än dubbelt så hög som rikssiffrorna. Den generella ökningen under 1990-talet kan förklaras med sociala faktorer och attitydförändringar, men det faktum att Sydsverige ligger högst måste också förklaras med större tillgänglighet och närheten till kontinenten. Skåne och Själland har blivit en gemensam marknad när det gäller cannabis. Centrum för den marknaden är Köpenhamn. Köpenhamn har dessvärre blivit Nordens Amsterdam. För alla som varit i Christiania är det tydligt att den danska polisen ser mellan fingrarna när det gäller narkotikahandeln. Om vi frågar de danska ungdomarna om narkotika är det förfärande resultat som man kan se. 18 % av femtonåringarna har provat narkotika. I Sverige är det 6 %. Det är alltså tre gånger så många femtonåringar i Danmark som har provat narkotika som i Sverige. Om detta kan man fälla två kommentarer. För det första är jag övertygad om att detta aldrig hade varit möjligt om det hade varit frågan om en landgräns. Vilket ramaskri det hade blivit om vi hade haft holländska coffee shops bara några mil in i Norge eller Finland dit svenska ungdomar kunnat åka i skytteltrafik för att handla narkotika. Men så fort det är vatten emellan känns det längre bort. För det andra är detta en fråga som rör två stater. Då blir det genast lite mer problematiskt. Då handlar det om diplomati och förhållanden mellan nationer. Men detta är ju omodernt. Nu etablerar vi en sorts landgräns med bron som står klar om ett år. Nu river vi gränserna och ser till att Skåne och Själland kan växa samman. Herr talman! Men avslutningsvis får vi inte glömma att när det sker, när möjligheterna blir gemensamma, blir ju också problemen gemensamma. För att lösa dem måste man ha en öppenhjärtig, saklig och rak diskussion mellan länderna. Jag tycker att socialministern är otydlig i svaret. Därför vill jag fråga om han avser att ta något initiativ för att få upp den här frågan på Nordiska ministerrådets bord. Tänker socialministern ta upp frågan med sin danska kollega?
Herr talman! För några veckor sedan besökte jag den danska socialministern, min kollega. Då diskuterade vi enbart sjukvårdsfrågor. Jag har nu bjudit in den danska socialministern att besöka Stockholm. Då skall vi också diskutera narkotikaproblemen. Detta är ett resultat av Morgan Johanssons interpellation.
Herr talman! Det var mycket glädjande att höra det. Nu är det bara att se fram emot att också detta samtal leder till resultat. För så här kan vi inte ha det längre. Problemet är att när man har gemensamma möjligheter i regionen har man också gemensamma problem. Då måste man uppnå en samsyn om hur problemen skall lösas. Så länge narkotikatrafiken ser ut som den gör och så länge handeln fortgår fritt som den gör i Köpenhamn, så länge råder ingen samsyn. Tack för svaret.

Herr talman! Sture Arnesson har frågat mig dels om jag i likhet med Vänsterpartiet är beredd att förespråka ett kraftigt stöd till kommuner och landsting under budgetarbetet inför år 2000, dels vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att gamla och andra svaga grupper inte skall drabbas när budgeten saneras. Regeringen har nyligen förelagt riksdagen 1999 års ekonomiska vårproposition. I propositionen redovisar regeringen bl.a. sin syn på utvecklingen av kommunernas och landstingens ekonomi, såväl ur ett historiskt som i ett framtidsinriktat perspektiv. Där läggs också fram vissa förslag som bl.a. rör statsbidragen till kommunsektorn. Regeringen konstaterar i propositionen att de besparingar som har genomförts i kommuner och landsting under senare år nu har minskat eller helt upphört inom de prioriterade områdena vård, skola och omsorg. Bortsett från vissa extraordinära poster har också kommunernas ekonomi förbättrats under de tre senaste åren. För landstingens del har utvecklingen dock inte varit lika gynnsam. Och många kommuner och landsting uppvisar alltjämt ett negativt verksamhetsresultat. Regeringen bedömer emellertid att de ekonomiska förutsättningarna för såväl kommuner som landsting kommer att successivt förbättras under kommande år. Vid utgången av nästa år bedömer regeringen att kommuner och landsting sammantaget skall kunna uppnå det krav på ekonomisk balans som riksdagen tidigare fattat beslut om. Förutsättningarna för kommuner och landsting att redan nästa år uppnå balanskravet varierar dock mellan olika kommuner och landsting. Det är t.ex. så som Sture Arnesson mycket riktigt påpekar att det fortfarande finns kommuner som dras med mycket stora underskott och där den ekonomiska utvecklingen hämmas framför allt av en negativ befolkningsutveckling och en fortsatt hög arbetslöshet. Regeringen ser allvarligt på denna situation, eftersom en svag ekonomisk utveckling i kommuner och landsting äventyrar kvaliteten bl.a. i de verksamheter som regeringen prioriterar allra högst, däribland äldreomsorg och äldrevård. Det är bl.a. mot denna bakgrund som riksdagen nu i flera etapper har beslutat att öka det generella statsbidraget till kommunsektorn för fortsatt utveckling av kvaliteten i vård, skola och omsorg. I den nyligen framlagda vårbudgeten föreslår regeringen att ytterligare 2 miljarder kronor skall tillföras kommuner och landsting fr.o.m. år 2001. Som ett led i genomförandet av försvarsöverenskommelsen med Centerpartiet aviseras i vårpropositionen ett ytterligare tillskott om 1 miljard kronor år 2002. Överenskommelsen innebär dessutom att ytterligare 7 miljarder kronor tillförs vård och omsorgssektorn under åren 2002-2004. Dessa medel skall fördelas i enlighet med villkor som överenskoms i avtal mellan staten och Landstingsförbundet respektive Svenska Kommunförbundet. De senaste årens höjningar av nivån på de generella statsbidragen till kommuner och landsting innebär att sektorn år 2002 disponerar 25 miljarder kronor mer i statsbidrag jämfört med 1996. Det är regeringens bedömning att dessa tillskott skapar goda förutsättningar för kommuner och landsting att - inom ramen för en ekonomi i balans - åstadkomma angelägna kvalitetshöjningar i bl.a. vården och omsorgerna om äldre. Landstingen och framför allt kommunerna kommer i detta arbete att ha god hjälp av det omfattande nationella handlingsprogram för äldrepolitiken som beslutades av riksdagen förra sommaren. Regeringen avser att senare i år lägga fram ett motsvarande handlingsprogram för att värna funktionshindrades behov och rättigheter. Jag vill också i detta sammanhang nämna att regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att det finns kommuner som inte följer domstolars beslut om sociala insatser enligt gällande lagstiftning. Regeringen arbetar för närvarande aktivt med att hitta en lösning på denna fråga. Regeringen har samtidigt med den ekonomiska vårpropositionen lagt fram förslag om förändringar i det kommunala utjämningssystemet. Regeringen bedömer att om detta förslag antas av riksdagen så kommer på sikt likvärdiga ekonomiska verksamhetsförutsättningar att skapas för kommuner och landsting. Möjligheterna för kommuner och landsting att uppnå en ekonomi i balans styrs emellertid också i stor utsträckning av enskilda kommuners och landstings egna åtgärder. Det på många håll inledda arbetet med att se över och effektivisera styrningen och utförandet av de kommunala verksamheterna bör fortsätta. Prioriteringar mellan olika verksamheter kommer även fortsättningsvis att behöva göras, även om regeringen bedömer att behovet av sådana successivt kommer att minska i takt med att kommunernas och landstingens ekonomi förbättras. Avslutningsvis vill jag nämna att lagen om minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting, dvs. det som brukar kallas det kommunala skattestoppet, upphör att gälla vid utgången av år 1999.
Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag delar regeringens åsikt att vi genom de extrapengar som avsätts i vårpropositionen och försvarsuppgörelsen till kommuner och landsting förbättrar möjligheterna till god vård och äldreomsorg. Vänsterpartiet ville gå längre i förhandlingarna men fick inte gehör för sina krav. Fallet Valdemar i Hagfors visar emellertid på stora brister inom äldreomsorgen. Valdemar, som är 80 år och rullstolsbunden, har på de senaste två åren fått vistas ute i friska luften endast två timmar. Genom kraftigt minskade statsbidrag under 90-talet har besparingarna slagit hårt, och Perssonpengarna har nödtorftigt lappat ihop de största hålen. Rapporter från yrkesinspektioner runtom i landet talar ett tydligt språk. Utbrändheten ökar starkt hos personal inom vård och skola. Man hinner med det allra nödvändigaste. Men den sociala omsorgen hinner man inte med. En artikel i DN Debatt, där ett stort antal socialdemokratiska toppolitiker i olika landsting runtom i Sverige slår larm, bör också stämma till eftertanke. Som socialministern påpekar är det fortfarande många framför allt glesbygdskommuner som har en mycket ansträngd ekonomi i dag. Arbetslöshet och utflyttning är stora problem, samtidigt som äldreomsorgens behov ju inte minskar. Det kommunala skatteutjämningsförslaget är ett steg i rätt riktning. Min hemkommun, Torsby, i norra Värmland med en yta stor som Blekinge och med 14 000 invånare tillhör de stora vinnarna. Men i plånboken blir resultatet tyvärr plus minus noll, därför att utflyttningarna tenderar att fortsätta. Dessutom kommer större delen av pengarna först år 2002. Det innebär att mina socialdemokratiska vänner i kommunledningen föreslår att ett sextiotal personer skall sägas upp inom äldreomsorgen, två vårdhem skall läggas ned och de äldre tvångsförflyttas långt från sin hembygd och sina anhöriga. Personalstyrkan har minskat med 50 % sedan ädelreformens införande, och de äldre blir mer och mer vårdkrävande. Jag förstår inte hur den kvarvarande personalen skall orka. Nu finns tydliga tecken på en begynnande stark högkonjunktur, som möjliggjorts av en stram finanspolitik. Jag är överens med regeringen om att situationen på några års sikt ser mycket positiv ut. Vi hör statsministern, finansministern och andra i olika sammanhang tala om skattesänkningar redan år 2000. Jag hoppas innerligt att socialdemokraterna vill stå fast vid sina vallöften, att när tiderna blir bättre skall först vård, skola och omsorg få sitt. Sedan kan vi börja sänka skatter och göra annat. ge landstings och kommunsektorn ett ytterligare ordentligt tillskott? Det vore skönt att kunna åka hem till människorna i Torsby och ge det beskedet. Det skulle rädda ett antal jobb och ge de äldre den vård och omsorg som de är värda.
Fru talman! Det är allvarligt talat svårt att avgöra hur stort behovet i landsting och kommuner kommer att vara under de kommande fem eller tio åren när det det gäller resurser för vård och omsorg. Vi vet att befolkningsutvecklingen går dithän att var fjärde samhällsmedborgare i Sverige kommer att vara över 65 år inom loppet av 20 år. Detta kommer att ställa nya höga krav på äldreomsorgen men också på sjukvården. Vi vet inte riktigt vad som kommer att hända med utvecklingen av skolan och barnomsorgen, men det är ingen tvekan om att det på sikt kommer att krävas ökade resurser även inom barnomsorgen. Det här innebär att det är väldigt svårt att avgöra hur stora resurstillskott som behöver föras till sjukvården och äldrevården, speciellt med tanke på att vi inte riktigt kan bedöma den allmänna ekonomiska utvecklingen de närmaste åren. Jag är emellertid övertygad om att vi på sikt måste föra till mer resurser än de som nu anvisas genom Perssonpengarna och de uppgörelser som har träffats dels mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet/Miljöpartiet, dels mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Men i vilken omfattning det skall ske kan jag inte ha någon uppfattning om, och när man skall skjuta till pengar kan jag inte heller ha någon uppfattning om. Jag delar dock den grundläggande uppfattningen att vi de kommande åren för att klara vård och omsorg och en god sjukvård behöver föra till ytterligare resurser till kommuner och landsting.
Fru talman! Jag ser positivt på detta och förstår de svårigheter som finns i dag. Det är naturligtvis ett mycket osäkert finansiellt läge. Jag vill dock poängtera att många kommuner inte klarar situationen själva. En stor del av budgeten - 70-80 % - går till kostnader för skola och omsorg. Det är då inte lätt för kommunerna att spara och själva försöka klara detta.

Fru talman! Kjell-Erik Karlsson har frågat mig vad jag avser göra för att minska miljöhotet från användandet av glyfosater, om jag kommer att ta initiativ för att begränsa användandet av glyfosater och vilka åtgärder jag avser vidta för att öka mätningarna av bekämpningsmedelsrester. Först skulle jag vilja säga att frågan om riskerna med bekämpningsmedel är alltför viktig för att endast fokuseras på ett enda medel. För mig och regeringen är det viktigt att användningen av bekämpningsmedel generellt minskar och att de ämnen som uppvisar de värsta miljö och hälsoprofilerna förbjuds. I Sverige har vi hittills haft en mycket framgångsrik avveckling av bekämpningsmedel inom jordbruket. Sedan mitten av 1980-talet har användningen inom jordbruket minskat med ungefär 65 %, samtidigt som ett stort antal mycket otrevliga medel har förbjudits. För privat bruk i trädgårdar tillåts endast ett begränsat antal medel. Dessa medel är särskilt anpassade för användning av enskilda konsumenter. Expertmyndigheten vid tillståndprövning av bekämpningsmedel är Kemikalieinspektionen. Kemikalieinspektionen har bedömt att glyfosat är ett av de mindre miljö och hälsobelastande bekämpningsmedlen på marknaden. Bl.a. bedömer Kemikalieinspektionen att risken är minimal för att glyfosat skall läcka ned till grundvattnet, vilket är viktigt eftersom skyddet av vårt grundvatten är en högt prioriterad fråga. Glyfosat och dess restprodukter bedöms dessutom ha en låg giftighet för både människor och djur. Förekomsten av glyfosat i ytvattenprover i jordbrukslandskapet antas i första hand bero på vindspridning som kan ske vid själva besprutningstillfället. För att minska miljöpåverkan vid besprutning finns regler för när och hur besprutning får ske som bl.a. tar hänsyn till vindhastighet, vindriktning och avståndet till vattentäkter och sjöar. Som Kjell-Erik Karlsson påpekar har användningen av glyfosat ökat under de senaste åren. Det beror främst på att glyfosatpreparat är effektiva vid ogräsbekämpning och att priset på dessa preparat sjunkit. Jag tycker inte heller att denna ökning är önskvärd, men frågan är om detta återspeglar ett verkligt avsteg från den annars mycket positiva trend vi har i Sverige när det gäller bekämpningsmedel. Jag tror inte det. Det är troligen de senare årens ökade antal punktmätningar av bekämpningsmedelsrester ute i landet och de förbättrade analysmetoderna som gjort att bekämpningsmedel lättare kan påvisas i ytvattenprover. Punktmätningar ger inte samma säkra underlag som systematiska långtidsanalyser. Som Kjell Erik Karlsson själv lyfter fram pågår ett sådant längre projekt sedan 1990 i Vemmenhögsån i Skåne. Projektet drivs av Sveriges lantbruksuniversitet, finansierat av Naturvårdsverket. Projektet bestyrker den positiva trend som vi har i Sverige med minskad förekomst av bekämpningsmedel i miljön. Under fjolåret uppmättes nämligen de lägsta halterna sedan projektets start. Forskarna anser att dessa mätresultat i princip är representativa för hela landet. Den positiva trenden förklarar forskarna med en ökad medvetenhet hos lantbrukarna om riskerna med bekämpningsmedel. En viktig åtgärd har just varit att förbättra kunskapsnivån hos användarna genom utbildning och information. Ett sådant exempel är den informationsoch utbildningskampanj - Säkert Växtskydd - som i dag bedrivs i samarbete mellan jordbrukssektorn, myndigheter och bekämpningsmedelsbranschen. Det åtgärdsprogram som initierades i Sverige för ungefär tio år sedan har varit lyckosamt. Tillstånden för användning av alla typer av bekämpningsmedel i Sverige är tidsbegränsade till fem år. Om inte nya uppgifter om medlets effekter på miljön och hälsan gör att Kemikalieinspektionen omprövar sin bedömning förlängs tillståndet. Dessutom utvärderas glyfosat just nu i den stora omprövning av alla växtskyddsmedel som sker inom ramen för EU:s omfattande omregistreringsprogram. Jag har ett stort förtroende för Kemikalieinspektionens arbete och bedömningar på detta område. Tillsammans med Kemikalieinspektionen kommer jag att fortsätta att verka för att minska riskerna vid hantering och användning av bekämpningsmedel. Vad avser frågan om att öka mätningarna delar jag uppfattningen att fler systematiska analyser som den i Vemmenhögsån är önskvärda. Vårbudgeten innehåller en ökad satsning på miljöforskningen. Naturvårdsverket kommer under de tre kommande åren att få runt 250 miljoner kronor till framför allt miljöeffektforskning och miljötoxikologisk forskning. Härmed möjliggörs ytterligare forskningsprojekt av det slag som Sveriges lantbruksuniversitet bedriver.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret, men jag har en del synpunkter på det. Den aktiva substansen i bekämpningsmedlen utgör normalt två tredjedelar av medlets vikt. Den resterande tredjedelen vet vi ganska lite om. Särskilt känsliga människor reagerar t.o.m. på kemikalierester som har så låga koncentrationer att de är omöjliga att detektera i vanliga laboratorietester. Jag kan hålla med miljöministern om att riskerna med bekämpningsmedel är alltför viktiga för att endast fokuseras på ett enda medel. Även för mig är det viktigt att användningen av bekämpningsmedel generellt minskar och att de värsta miljögifterna förbjuds i första hand, men vi får inte underskatta effekterna av ämnen som många trott vara ofarliga. Försiktigshetsprincipen måste gälla. Förra miljöministern Anna Lindh sade här i kammaren för ett år sedan att Kemikalieinspektionen när det gällde glyfosat väntade på rapporter från Landskrona och Helsingborgs kommuner, alltså de kommuner som har tillhört och tillhör de glyfosatdrabbade områdena, där man hittat bekämpningsmedelsrester i alla de ytvattenprover som har tagits. Dessa rapporter har förhoppningsvis nu kommit in, och slutsatser har väl dragits av dem. I Danmark har man konstaterat glyfosat i grundvatten trots tillverkarnas påstående att de ej kan ta sig dit. Jag kan inte som miljöministern dra slutsatsen att det i första hand är vindspridning vid spruttillfället som ger upphov till förekomsten av bekämpningsmedelsrester i ytvattenproverna i Landskrona, Helsingborg, Ystad och Jönköping. Jag hoppas också att det inte är menat som ett försvar för förekomsten av glyfosat i samtliga tagna vattenprover. Jag hoppas att ministern menar allvar med att vi skall minska kemikalieanvändningen. Vi kommer nämligen att få leva med våra gamla synder under en mycket lång tid. Som exempel kan jag nämna ämnena Atrazin och diklobenil, som ingick i produkten Totex och användes på grusade ytor. De förbjöds i början på 1990 talet i Sverige. Trots detta finner man i dag fortfarande dessa ämnen, framför allt i grundvatten i Skåne. Hur länge ämnena kommer att finnas kvar vet ingen med bestämdhet. Klart är dock att man i dag inte entydigt kan säga att halterna sjunker. Flera av de vattentäkter som Livsmedelsverket har följt under ett antal år visar ganska stabila halter av dessa farliga ämnen. När det gäller mätningarna i Vemmenhögsån verkar ministern ha dem som föredömen. Men i år har inga analyser skett på glyfosat. Varje analys kostar 3 000 kr. Tillgängliga analysmetoder kom inte förrän 1997, trots att man började sälja ämnet Roundup redan år 1975. Jag själv är inte direkt lyrisk när det gäller provtagningen. I Vemmenhögsån var det faktiskt fråga om punktmätningar.
Fru talman! Vi är självfallet överens om att det är viktigt att minska kemikalieanvändningen. Den uppfattningen genomsyrade också mitt svar. Vi är också överens om att vi skall använda försiktighetsprincipen och för den delen också substitutionsprincipen. Jag tror att man kan säga att det goda resultatet när det gäller bekämpningsmedel och nedgången i användningen av bekämpningsmedel är ett uttryck för att de två principerna har använts. Jag vet i dag inte om de undersökningar som Kjell-Erik Karlsson hänvisar till som kommunerna gjort finns. Jag utgår ifrån att om de är gjorda och inlämnade, förmodligen till Kemikalieinspektionen, ligger de bakom den bedömning som Kemikalieinspektionen gör i dag och som jag redovisade i interpellationssvaret. Det finns en del uppgifter om förekomsten av glyfosat i grundvattnet i andra länder. Men såvitt jag förstått har de resultaten inte kunnat bekräftas. Det gäller förmodligen också den uppgift om förekomsten i Danmark som Kjell-Erik Karlsson hänvisar till.
Fru talman! Enligt de uppgifter jag har är de uppgifterna bekräftade i Danmark. Ministern påstår i svaret att användningen i jordbruket av bekämpningsmedel minskat med 65 % sedan 80-talet. Det är kanske så. Det säger bara att vi har haft ett alltför stort användande av kemikalier i jordbruket. Men vad är procenten räknade på, ämnen eller vikt av aktiv substans? Har hänsyn tagits till brukad areal? De svenska jordbrukarna besprutar nu sina grödor mer än någonsin. Försäljningen av kemiska bekämpningsmedel ökade för fjärde året i rad. Det visar en genomgång av statistik från Statistiska centralbyrån. Räknat per hektar har de svenska jordbrukarna aldrig besprutat så mycket som nu. En stor del av ökningen är det jag kallar bekvämlighetsbesprutning med bl.a. Antalet kemiska behandlingar av den brukade arealen har ökat. Efter att i genomsnitt ha legat på 2,4 bekämpningar per hektar sedan början på 80-talet har siffran stigit till först 2,6 under 1994-1996 och nu 1997 var det senast 2,7 bekämpningar per hektar. Under 1997 sålde man 1 609 ton verksamma ämnen i kemiska bekämpningsmedel till jordbruket. Det var en ökning med 80 ton jämfört med 1996. Visst är det en stigande trend. Ministern säger i sitt svar att kunskapsnivån hos användarna har förbättrats och därför har en positiv trend utvecklats. Visst. Det är inte sannolikt att böndernas slarv är den stora föroreningskällan, utan det är normal skötsam hantering som åstadkommer föroreningarna. Risken för att bekämpningsmedel transporteras vidare i marken dels via markvätskan, dels via växtrötter är troligen underskattad. Det borde finnas krav på att Kemikalieinspektionen kontinuerligt tar del av nya fakta och eventuellt omvärderar vissa preparat. Det nämnde miljöministern i sitt svar. Men man undrar om det verkligen sker på det sättet. Användning av kemiska bekämpningsmedel på väldränerade, biologiskt inaktiva ytor borde förbjudas. Vid godkännande av kemiska bekämpningsmedel undersöks framför allt den aktiva substansen. Men det är också angeläget att de tekniska produkternas funktionssätt undersöks liksom blandningen av olika preparat eftersom sådan blandning förekommer. Tillsynen av kemisk bekämpning borde prioriteras bättre ute i kommunerna och rapporteras till länsstyrelsen så att man fick en samlad bild. Ungefär tre fjärdedelar av alla GMO-grödor är manipulerade så att de skall motstå vissa växtgifter. Roundup har exempelvis utvecklat soja, majs och raps som är resistenta mot glyfosat, det verksamma giftet i just deras produkt. Den sojan har fått namnet Roundup Ready, och hela idén är förstås en lysande affär. Det agrokemiska komplexet, jordbruket och kemiindustrin i förening har i genmanipulationen funnit en effektiv och lönsam produktionsmetod, och det är detta som har drivit fram den mycket snabba utvecklingen av växtgenetiken. År 1996 var 2 % av sojabönorna i USA manipulerade, 1997 var det 13 % och nu senast räknar man med att vara uppe i 30 %. Är det den utvecklingen vi skall ha? Skall vi ha en monopolsituation där vi tvingas använda ett visst bekämpningsmedel? Det är vad detta leder till.
Fru talman! Vi har lite grann olika verklighetsuppfattning Kjell-Erik Karlsson och jag. Jag stöder mig naturligtvis på den information som jag har fått framför allt från min expertmyndighet. Jag skall självfallet titta på de uppgifter som Kjell-Erik Karlsson har och göra en bedömning av dem. När det gäller frågan om användning av glyfosat vid genmodifierade grödor är det inte tillåtet att använda glyfosat på sådana grödor i Sverige. Det kräver Låt mig också säga att kraven på analyser vid tillståndsprövning är ganska omfattande. Miljöfarlighetsanalysen för varje ämne kräver studier på rörlighet i olika typer av jordar, nedbrytningstid i mark och vatten, effekter på mikroorganismer i mark och vatten, effekter på bl.a. fisk, daggmaskar, fåglar, bin och skadeinsekters naturliga fiender, effekter på landrespektive vattenväxter samt önskvärd vegetation. Det görs dessutom hälsofarlighetsanalyser som kräver studier på akut giftighet på djur, effekter på hud och ögon, ämnets upplagring, omvandling och utsöndring hos djur, effekter på arvsmassa, fortplantning och foster samt långtidsstudier på djur. Det är alltså omfattande prövningar som görs vid tillståndsgivning för användning av bekämpningsmedel. Avslutningsvis tror jag att Kjell-Erik Karlsson och jag är överens om att den långsiktiga utvecklingen måste innebära en ytterligare minskning av användningen av bekämpningsmedel liksom användningen av kemikalier i övrigt.
Fru talman! Det har kommit fram ytterligare undersökningar som visar på ett starkt samband mellan vanliga bekämpningsmedel mot ogräs och cancerformen non-Hodgkin-lymfom. Personer som under minst en månads tid varit i kontakt med medlen har en fyra gånger ökad risk att få sjukdomen. Det är undersökningar som har kommit fram och presenterats i tidskriften Cancer. Det är Lennart Hardell, överläkare vid cancerkliniken vid Regionsjukhuset i Örebro som har lämnat den rapporten. Det finns också studier som nyligen har publicerats i Danmark. Det är forskaren Jette Rank vid universitetet i Roskilde som har presenterat en rapport som tyder på ett samband mellan Roundup och kromosomskador på bakterier. I en uppmärksammad artikel som publicerats i Danmark förra året hänvisar hon också till andra rapporter om DNA-skador på insekter, grodor och däggdjur. Så nog behöver Kemikalieinspektionen med ministerns stöd granska glyfosat.
Fru talman! Låt mig bara säga att när det gäller glyfosat och cancer finns det en begränsad studie som kan tydas som att det finns ett samband. Men enligt Kemikalieinspektionen, som har gjort en mer omfattande studie, har den inte det vetenskapliga värdet att Kemikalieinspektionens bedömningar bör ändras av det skälet. Självfallet måste vi hålla ögonen på möjligheten av den typen av samband. Jag kommer naturligtvis att se till att Kemikalieinspektionen gör den typ av bedömningar som är rimliga även av glyfosat.

Fru talman! Jonas Ringqvist har frågat mig vad jag tänker göra för att den unga miljörörelsen ska få bättre möjligheter att delta i arbetet med miljöpolitiken. "Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn" är ett tänkvärt sätt att uttrycka varför vi måste arbeta för en hållbar utveckling. I regeringens proposition Svenska miljömål är också omsorgen om kommande generationer helt avgörande. Vi ska se till att de stora miljöproblemen är lösta innan de unga tar över, och det är naturligtvis angeläget att ungdomars synpunkter tas till vara. Jag medverkar till att stödja detta på flera sätt. Processen med att ta fram en ny naturvårdspolitik för 2000-talet har just påbörjats. Förra veckan anordnade Miljödepartementet en tankesmedja för att låta olika samhällsgrupper bidra med sina synpunkter och perspektiv på naturvården. Bland de inbjudna till dessa fanns naturligtvis ungdomar, bland dem även Det lokala Agenda 21-arbetet är stommen i mycket av det som görs i kommunerna och i ideella organisationer. Regeringen har utsett en nationell samordnare på Agenda 21-området, och jag har även beslutat om stöd till Föreningen för Agenda 21 och hållbar utveckling. Deras arbete för att sprida goda exempel och uppmuntra debatt fungerar bl.a. som en kanal för ungdomars synpunkter. Miljöarbetet bedrivs ju till stora delar på internationella arenor, t.ex. under de årliga möten som FN:s kommission för hållbar utveckling, CSD, håller. Vi har sedan flera år låtit en ungdomsrepresentant ingå i den svenska delegationen till dessa möten. Sverige har också betalat för ungdomsdelegater till andra globala möten och förhandlingar, som exempelvis klimatkonventionens partsmöten i Kyoto i december 1997 och Buenos Aires i november 1998. Regeringen stöder också barns och ungdomars miljöintresse genom att vi hösten 1998 lät Skolverket inrätta utmärkelsen Miljöskola för daghem och skolor. På en miljöskola arbetar både elever och personal gemensamt för att undervisning och övrig verksamhet skall vara inriktade på ett ekologiskt hållbart samhälle. Runt 100 skolor håller just nu på att kvalificera sig för den här utmärkelsen, och intresset för detta arbetssätt är stort runtom i landet. Ungdomsnätverket q2000 håller just nu på med ett initiativ som kallas Jakten på det hållbara samhället, med aktiviteter för gymnasieungdomar om Agenda 21-frågor och hållbar utveckling. Eftersom jag anser att detta är ett bra sätt att både stimulera miljöarbetet bland de yngre och få spridning för alla de goda exempel som finns lokalt, har jag beslutat om ett stöd till q2000 för att komma i gång med denna kunskapsjakt. fr.o.m. i januari i år turnerar en vandringsutställning för ungdomar om hållbar utveckling runt flera län i Sverige. Den har temat Sverige år 2021 och visar upp olika scenarier och tekniska lösningar för jordbruk, skogsbruk, produktion och konsumtion. I varje län dit utställningen kommer ordnas en mängd arrangemang för och med högstadie och gymnasieungdomar som kopplas till lokala exempel på miljöarbetet. Hela initiativet bygger på ett samarbete mellan ett antal länsmuseer, Naturvårdsverket, Studieförbundet Vuxenskolan och Riksutställningar. Min ambition är att medverka till att sprida information och goda exempel som gör det lättare för olika grupper att själva bidra till en hållbar utveckling. Information kan också göra det lättare att bygga nätverk och skapa kontakter, och jag har därför beslutat om stöd till det här samarbetsprojektet. Jag vill också tillägga att jag, som ett svar på en artikel från ett antal unga miljövänner i Aftonbladet för två veckor sedan har sagt att jag tänker inbjuda representanter för den unga miljörörelsen till regelbundna möten några gånger varje år för att med dem kunna diskutera de aktuella miljöfrågorna och ge dem möjligheter att ge synpunkter direkt på de frågor som vi arbetar med i departementet.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka miljöministern för svaret. Det här är en fråga som jag och miljöministern uppenbarligen är väldigt eniga om, och jag trodde inte heller någonting annat när jag skrev frågan. Orsaken till att jag gjorde det var att det var ett läge när den verkligen behövde uppmärksammas, därför att många ungdomar upplevde att de inte fick gehör när de engagerar sig. Skälen till att ungdomar skall finnas med är många och självklara. Inte minst har de mycket att bidra med. Miljöministern har ett par tydliga exempel i sitt svar som tar upp hur ungdomar finns med i beslutsprocessen, t.ex. på internationella möten och nu senast för ett par veckor sedan på Utö på Miljödepartementets tankesmedja om naturvårdspolitiken. Det är positivt, och jag är säker på att de ungdomar som fått möjligheten att vara med tillförde en hel del. Och själv räknar jag mig inte till de ungdomarna. Mycket av det andra som miljöministern tar upp handlar om att på olika sätt engagera ungdomar i miljöfrågor. Det är naturligtvis också viktigt, men det var inte det jag tog upp i min fråga. Det finns redan i dag ett stort engagemang bland unga människor i miljöfrågorna. Frågan jag ställde var hur vi kanaliserar det engagemanget in i det miljöpolitiska arbetet. I dag kan jag se risken att stora delar av den unga miljörörelsen utvecklas till en subkultur, en rörelse som till stora delar vänder sig från de demokratiska metoderna att förändra vårt samhälle i en hållbar riktning. Jag antar att även miljöministern är orolig för en sådan utveckling. Jag anser att vi som miljöpolitiker har ett ansvar här. Om vi inte gör vad vi kan för att skapa bryggor mellan politiken och den unga miljörörelsen riskerar den här utvecklingen att fortsätta. Nyligen skrev några ledande företrädare för den unga miljörörelsen på Aftonbladets debattsida, som miljöministern nämnde. De krävde att få vara med som en självklar del av beslutsprocessen, precis på samma sätt som det är självklart att andra miljöorganisationer finns med. Att de behöver skriva det tolkar jag som ett tecken på att de inte känner att de har en dialog med oss makthavare på ett sätt som de önskar. Vi har inte levt upp till deras förväntningar. Miljöministern har svarat i Aftonbladet, och det var ett mycket positivt svar. Det är jag väldigt tacksam för, och det vet jag att dessa ungdomar också är; jag har pratat med dem. Jag hoppas att miljöministern kommer att föra en öppen diskussion med de ungdomar som han träffar om hur de skall ges möjlighet till inflytande, så att det inte är miljöministern själv som bestämmer formerna för det samarbetet. Jag har två förslag eller önskningar, som jag hoppas att miljöministern tar med sig till de här mötena som han har lovat ta initiativ till: dels att miljöministern snabbt ser till att ungdomar blir delaktiga i det arbete som redan pågår med att utforma delmål och åtgärdsstrategier för miljöpolitiken - det är ett viktigt arbete, och det är viktigt att ungdomar finns med i det arbetet - dels att miljöministern hjälper till att skapa former för att unga miljöengagerade människor kontinuerligt kan utöva inflytande på miljöpolitiken. Jag antar att det var tanken med de samtal som miljöministern tänker bjuda in till. För att ungdomar skall kunna bidra till en hållbar utveckling på ett bra sätt behöver de komma in på ett tidigt stadium i beslutsprocessen, och det krävs särskilda former för hur de kan göra det. Jag skulle vilja höra lite mer visioner och idéer från miljöministern på just det området. Hur tror miljöministern att ungdomar skall kunna ges möjlighet att få mer inflytande?
Fru talman! Det ligger nästan i det Jonas Ringqvist sade: Man skall kanske inte ha för många konkreta idéer om exakt hur ungdomarna skall utöva sitt inflytande. Det skall vi nog i viss utsträckning lämna över till ungdomarna själva. Jag hoppas att få en bra diskussion med de ungdomar som jag träffar efter den här första inbjudan som jag tänker göra. Sedan verkar det som om vi är väldigt överens om vikten av det här. Jonas Ringqvist sade också att vi som miljöpolitiker har ett ansvar för att diskutera med ungdomar, söka upp ungdomar och öppet diskutera olika miljöfrågor. Och det kan jag lova Jonas Ringqvist att det försöker jag också göra när jag är ute och reser. Jag reser ganska mycket i landet, och det som kanske är mest värmande och stimulerande för en miljöminister är att möta alla de unga människor som är engagerade i miljöfrågorna. Det var också väldigt - nästan rörande när jag i New York träffade de ungdomar från andra världsdelar som var där i New York på det viktiga CSD-mötet och deras resa betalades av Sverige, för de var oerhört tacksamma och glada för att ha fått den här möjligheten. Sedan gäller ju ansvaret inte bara oss miljöpolitiker, utan jag tycker ju att alla politiker har ett ansvar för att söka upp ungdomar och diskutera med ungdomar. Alla politiker har också ett ansvar att diskutera om just miljöfrågorna, därför att miljöfrågorna är en sådan central och viktig framtidsfråga.
Fru talman! Då vill jag bara tacka miljöministern för ett bra svar. Det var egentligen helt rätt svar. Jag hoppas att miljöministern är så öppen när han träffar de här ungdomarna, och jag och andra miljöengagerade ungdomar kan jag lova ser fram emot att miljöministern kommer att ta de här initiativen.
Fru talman! Jonas Ringqvist har frågat mig dels vad jag avser att vidta för åtgärder för att möjliggöra och underlätta en hållbar livsstil - det är ingen liten fråga - dels vad jag avser att göra för att miljöpolitiken skall präglas av de insikter som begreppet Rättvist miljöutrymme ger. Den 28 april i år antog riksdagen regeringens proposition Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Detta ger oss en ny struktur för det svenska miljöarbetet som förenklar och effektiviserar arbetet avsevärt. Propositionen innehåller, som Jonas Ringqvist väl vet, 15 nationella miljökvalitetsmål försedda med ett antal delmål som senare skall utökas. Denna nya struktur kommer också att skapa förutsättningar för att delegera arbetet till regional och lokal nivå. Men det är ju inte bara genom de 15 nationella miljökvalitetsmålen som regeringen bedriver sin miljöpolitik. Enligt 1997 års regeringsförklaring skall Sverige vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Detta innebär ett omfattande omställningsarbete. Regeringen har angett tre övergripande mål för ekologiskt hållbar utveckling. De tre målen är, som Jonas Ringqvist säkert känner till, skyddet av miljön, en hållbar försörjning och en effektiv användning av energi och andra resurser. Regeringen menar att en förutsättning för omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling är att miljöhänsyn integreras i alla samhällsprocesser. Regeringen har givit ett tjugotal myndigheter detta särskilda sektorsansvar, som innebär att myndigheterna skall integrera miljöhänsyn och resurshushållning i sin verksamhet för att driva arbetet för ekologiskt hållbar utveckling framåt inom sina sektorer. den 1 januari 1998 fått ett generellt ansvar för att beakta de krav som ställs på verksamheten när det gäller ekologiskt hållbar utveckling. Vidare har miljöledningssystem införts på många håll inom statsförvaltningen. Jag vill också i detta sammanhang nämna de lokala investeringsprogrammen. En bärande tanke bakom stödets utformning - som skiljer sig från andra statsbidragssystem - är att det är på lokal nivå som kunskapen är störst om miljöproblemen och om förutsättningarna för en utveckling i hållbar riktning. Denna utveckling måste också innefatta en ändring av vår livsstil. Detta är dock ingenting man kan tvinga fram, utan det sker genom att människor får kunskaper om sambanden mellan sin livsstil och miljöproblemen. Därför krävs det folkbildning, information och kunskapsspridning kring dessa frågor - något som också har påbörjats inte minst genom Agenda 21-arbetet. Den långsiktigt hållbara utvecklingen måste naturligtvis även ses i ett globalt perspektiv. Det är ett välkänt faktum att resursanvändningen i vår del av världen behöver effektiviseras avsevärt om jordens ekosystem skall kunna bära en ökande världsbefolkning och samtidigt bära en standardökning i världens utvecklingsländer. Regeringen har därför i flera internationella sammanhang förespråkat mål för resurseffektiviseringspolitiken. Inom FN, OECD och Nordiska ministerrådet pågår arbete som rör ekoeffektivitet och faktor tio, vilket bl.a. går ut på att ta fram fallstudier för resurseffektivisering av olika sektorer. I samband med FN:s extra möte med generalförsamlingen 1997 förespråkade EU på svenskt initiativ frågan om att uppmärksamma faktor fyra och faktor tio-konceptet. Detta följs nu upp inom ramen för CSD:s övergripande tema Hållbara konsumtions och produktionsmönster med målet att ge alla på vår planet en rimlig standard och högre livskvalitet. Regeringen har också beslutat om direktiv för en särskild utredare med uppdrag att bl.a. genomföra en översyn av behovet av åtgärder för en bättre hushållning och effektivare användning av naturresurser, inklusive energiråvaror i syfte att nå en hållbar utveckling i ett globalt perspektiv . Allt detta sammantaget tycker jag visar att den av regeringen förda miljöpolitiken präglas av höga ambitioner och insikten om solidaritet och rättvisa, som också behövs i miljöarbetet. Som jag sagt tidigare är detta en långsiktig process. Inom vissa områden behövs ökade kunskaper, inte minst om sambanden mellan vår livsstil och våra miljöproblem. Inom regeringen har vi dock en hög ambitionsnivå med siktet klart inställt på att leda Sverige mot en ekologiskt hållbar utveckling. Vi skall också bidra till att övriga världen går i samma riktning.
Fru talman! Jag vill tacka miljöministern för svaret. Jag vill tillägga att Vänsterpartiet också står bakom den förda miljöpolitiken. Det är en bred offensiv. Miljöpolitiken präglas av en positiv framtidstro och förändringsvilja. Jag har inte ställt mina frågor för att klanka på miljöpolitiken, utan mer för att få vissa frågor förtydligade - frågor som tyvärr inte har lyfts upp tillräckligt i miljöpropositionen och i debatten. Ord kan betyda många olika saker, särskilt ord som livsstil, rättvisa och solidaritet, som lätt blir väldigt teoretiska. Det är ord som ofta används i miljöpolitiken. Jag tycker att det är bra att vi använder de orden, därför att de visar på miljöpolitikens sociala dimension. Jag har hört att miljöministern också talar om de här begreppen, och jag tror att vi är överens om att de är viktiga delar i miljöpolitiken. Orsaken till att jag ställde de här frågorna till miljöministern var just att de här orden kan betyda så olika saker. Jag är nyfiken på vad miljöministern menar när han säger att miljöfrågorna också handlar om solidaritet och när han säger att vi måste ifrågasätta vår livsstil. Jag hoppas att vi kan få en diskussion om det. En del har miljöministern angett i svaret, men frågan om livsstil har inte berörts särskilt mycket. Vad är det för livsstil vi pratar om? Jag vill ta upp en sak som är otydlig i miljöpolitiken, och det är hur begreppet faktor tio används. Det finns en utredning tillsatt som skall arbeta med resurseffektivisering. I den allmänna debatten har mycket av fokus kring en effektivare resursanvändning hamnat på teknikutveckling. Självfallet är det en viktig del av effektiviseringen, men det kanske också hamnar i fokus därför att det är pedagogiskt enkelt att förklara miljövinsten av en bil som bara drar två deciliter bensin per mil. Vad som har hamnat i skymundan i debatten är de sociala lösningarna för ett effektivare resursanvändande, t.ex. de lösningar som gör att vi inte behöver köra så mycket bil. Det är samhällsplanering eller sociala innovationer, som exempelvis beställning av mat på Internet och samordnad hemkörning av varor. Det är något som skulle kunna minska transporterna avsevärt. Jag undrar om miljöministern menar att den utredning som är tillsatt för att studera resurseffektivisering även skall studera sådana här sociala lösningar och livsstilsförändringar som medel att nå miljömålen och resurseffektiviseringsmålet faktor tio. Om så är fallet skulle jag vara väldigt glad över det beskedet. Teknikutvecklingen är nödvändig för att vi skall nå miljömålen, men den är inte en garant för att vi gör det. Utan sociala lösningar och hållbara livsstilsförändringar kan resurseffektiviseringen lika gärna leda till en ökad konsumtion i den rika delen av världen, hos de människor som egentligen inte behöver en ökad konsumtion. Det är på grund av den farhågan och den otydlighet som finns på det här området som vi i Vänsterpartiet tycker att begreppet rättvist miljöutrymme borde vara ett begrepp som finns med i den svenska miljöpolitiken. Jag undrar hur miljöministern tänker kring det här begreppet, och mer kring begreppets innebörd. Det är möjligt att miljöministern uttrycker samma sak på ett annat sätt och att jag har undgått att märka det. Slutligen undrar jag om miljöministern anser att det finns politiska medel för att underlätta en hållbar livsstil. Tänker miljöministern i så fall använda de medlen? I svaret nämner miljöministern egentligen bara information och medvetandehöjning som sätt att skapa en hållbar livsstil, men finns det inte politiska medel att på andra sätt bidra till en sådan?
Fru talman! Det var ett antal mycket omfattande frågor jag fick. Jag ser fram mot fortsatta interpellationsdebatter med Jonas Ringqvist, då jag inte lär kunna svara på alla frågorna under den här debatten. Det är intressant med faktor tio-begreppet. Jag vet inte om det finns något historiskt samband, men det har ett samband med det faktum att det skulle krävas tio jordklot för att hela jordens befolkning skulle kunna leva på den nivå som vi lever på i OECD länderna, med den resursförbrukning och den miljöpåverkan som vi ägnar oss åt i den rika världen. Det krävs alltså faktor tio för att alla länder skall kunna leva på vår nivå. Vi har ju ingen moralisk rätt att säga att denna levnadsstandard bara får vara begränsad till de länder som råkar vara rika i dag. Det här tänkta exemplet förutsätter naturligtvis att vi inte fortsätter att öka resursförbrukningen och miljöpåverkan, och gör mer anspråk på miljöutrymmet. Efter att miljöpåverkan och resursförbrukning tidigare ständigt har gått jämna steg med utvecklingen av BNP och tillväxten, är det glädjande att vi nu har kunnat separera de här kurvorna. Vi kan alltså i dag öka tillväxten utan motsvarande ökning när det gäller miljöpåverkan. Det här är viktigt, och det är intressant för framtiden, också i en diskussion om faktor tiobegreppet framöver. När det sedan gäller vad man kan göra politiskt för att stimulera en annan livsstil och hur man med politiska beslut kan påverka det, vill jag ge några exempel från det lokala investeringsprogramarbetet. Jag börjar med cykeltrafiken. Jag var i Gävle för två dagar sedan och deltog i en cykelkonferens, där vi diskuterade just cyklandet i termer av livsstil. Det är ett litet exempel, men det är inte ointressant. Man kan låta bilen stå och ta cykeln till jobbet, och därmed kan man inte bara minska påverkan på miljön utan också få en trevlig cykeltur med sensuella intryck under vägen. Dessutom ägnar man sig åt betydligt mindre energiförbrukning. Det lär gå åt motsvarande 0,02 liter bensin per mil när man cyklar. Dessutom är den näring som vi cyklister intar i regel av förnybar natur, vilket underlättar ekvationen ytterligare. Det finns ett antal projekt för att stimulera cykeltrafiken och kollektivtrafiken i lokala Agenda 21 arbetet, som också ofta är kopplade till olika möjligheter till påverkan och information. Det finns ett projekt i Mjölby kommun som innebär information och påverkan när det gäller källsortering i kommunens fastigheter. Genom att göra alla brukare införstådda med varför och på vilket sätt projektet genomförs ökar möjligheten för ett positivt utfall. Det är också ett litet exempel som har beröring med livsstilen. Inom Agenda 21-arbetet i en kommun sprider man information om energifrågor i syfte att också minska förbrukningen från framför allt fossila energikällor. I ett våtmarksprojekt i Skenaån sker det en folkbildningsinsats i samarbete med föreningen Naturvärnet i Skänninge. Man visar på goda exempel inom miljö och miljövård samt ger de besökande information och utbildning. Det finns en utställning i Tanum i norra Bohuslän om kretsloppsanpassade toaletter, och man driver en informationskampanj om dessa toaletter i samband med att fastighetsägare söker bygglov för ny-, omoch tillbyggnad samt vid allmänna informationsmöten. - Detta är bara några små exempel.
Fru talman! Först det som miljöministern tog upp om faktor tio. Det var egentligen två saker som jag fastnade för där. Miljöministern sade att om vi tillämpar faktor tio så förutsätter det att vi inte fortsätter att öka vår resursanvändning. Jag tolkar snarare faktor tio så, att vi i den rika delen av världen behöver minska vår resursförbrukning med 90 %, så att andra på den här planeten kan öka sin. Det är det som jag menar med det rättvisa miljöutrymmet. Sedan betyder det inte att vi behöver begränsa oss till 10 % av allt vi använder i dag. Mycket kan vi göra smartare, en del saker behöver vi inte effektivisera så mycket; på energiområdet kan vi kanske klara oss undan genom förnybara bränslen, osv. Men det är ändå en väldigt stor nyansskillnad där, kan man säga. Miljöministern pratade om att vi kan bryta kurvorna för BNP och miljöpåverkan. Ett exempel är ju energianvändningen i Sverige. Energianvändningen har legat konstant och BNP har ökat. Den resurseffektivisering som vi har haft i Sverige under 20 år har varit omfattande och stor, men den har bara kommit oss svenskar till godo. Ingen i tredje världen har fått ta del av det ökade resursutrymme som den effektiviseringen skulle ha kunnat leda till. Just på grund av otydligheten kring begreppet faktor tio pratar vi i Vänsterpartiet mycket om rättvist miljöutrymme, som handlar om det faktiska utrymme som finns för användning av naturresurser - både ändliga och förnybara - på den här planeten och som är vår beskärda del rent moraliskt sett. Miljöministern nämnde sedan ett antal små exempel; jag hävdar inte att det är oväsentliga - de är säkert mycket viktiga. Jag känner inte själv till dem i detalj. I första hand handlade de om information som jag förstod miljöministern, men det är möjligt att jag missförstod det. Jag skulle vilja komma med ett annat exempel, som definitivt inte är litet - det är tvärtom mycket stort: arbetstidsförkortningen, som jag ser som den sociala förändring som skulle ha störst effekt i riktning mot en grönare livsstil, en hållbar livsstil. Tid är en bristvara i vårt samhälle. Vad använder vi i stället för tid? Jo, vi använder väldigt mycket energi. Gör vi en grön skatteväxling t.ex. där vi höjer energipriserna kraftigt och använder medlen till att finansiera skattesänkningar på ett sätt som gör att vi kan minska arbetstiden har vi å ena sidan höjda energipriser som ett incitament för att man skall minska energianvändningen - en piska för en hållbar livsstil, kan man säga. Å andra sidan får vi kortare arbetstid, mer tid - en morot för en hållbar livsstil, kan man säga. Jag tror att vi måste börja fundera i de här stora begreppen också när det gäller hållbar livsstil.
Fru talman! Jag har förmodligen uttryckt mig oklart. Det är naturligtvis inte resurserna som inte behöver minska - de behöver minska precis som Jonas Ringqvist säger. Faktor tio innebär att vi skall kunna minska resursförbrukningen ned till 10 % och behålla levnadsstandarden. - Uttryckte jag mig oklart där ber jag om ursäkt för det. Det var inte bara informationsprojekt jag nämnde. Här finns en hel del projekt som handlar om att bygga om kollektivtrafiken med mer av cykelbanor och på det sättet skapa en annan samhällsinfrastruktur, som möjliggör och lockar fram en annan livsstil. Man kan säkert tänka sig en möjlighet att sänka arbetstiden och att det kan få positiva effekter. Man kan också tänka sig arbetstidssänkningar som inte får några direkta effekter. Vi har ju de facto en kontinuerlig arbetstidsförkortning. Det intressanta är att om man tittar tillbaka i historien så finner man en oerhört stabil kurva för minskning av arbetstiden i Sverige. Den kommer säkert att fortsätta. Om det sedan är praktiskt möjligt och finns utrymme för en radikal, snabb minskning av arbetstiden är en fråga som vi inte kan reda ut i just den här debatten. Sedan kan man kanske också peka på att det finns andra strukturella drag som kanske inte är politiskt beslutade men som också innebär möjligheter att minska ianspråktagandet av miljöutrymme, som t.ex. IT-utvecklingen, som Jonas Ringqvist också tog upp. Där kan man tänka sig ett antal konkreta exempel på hur resursförbrukningen, framför allt när det gäller resor, kan minska genom en bra användning av informationstekniken. Slutligen: Jag talar nog om miljöutrymmet i stort sett i varje anförande jag håller, även om jag kanske inte varje gång använder det uttrycket - det kanske jag skall börja med. Jag talade om det framför allt med utgångspunkt från klimatpolitiken, som jag tycker är det enklaste och effektivaste sättet att illustrera hur den rika världen har koloniserat atmosfären för sin egen industriella utveckling. Där finns också ett bra exempel. När vi i klimatpolitiken nu har planer på att minska växthusgasutsläppen, både från Europa och från USA, är ett viktigt syfte inte bara att minska växthusgaserna utan också att skapa lite utrymme för fattiga länder att kanske öka sina utsläpp.
Fru talman! Jag vill bara tacka miljöministern för en intressant debatt. Det var en hel del saker som klargjordes, även om en del frågetecken naturligtvis finns kvar. Jag tog upp sex timmars arbetsdag i första hand som ett exempel på att vi behöver tänka i större banor när vi pratar om hållbar livsstil och inte bara tänka på de små exemplen. Tack för mig!

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att lösa problemen kopplade till insamlingen av förpackningar enligt förordningen om producentansvar för förpackningar och regeringens förslag om en skatt för deponering av avfall. Jag vill börja med att klargöra vad producentansvaret för förpackningar innebär. Enligt förordningen har producenterna en skyldighet att samla in allt avfall som utgörs av förpackningar. För att kunna göra detta har producenterna en skyldighet att tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. I förordningen om producentansvar finns sedan mål angivna för hur stor andel som skall materialåtervinnas eller återanvändas. Producenterna har dessutom en skyldighet att samråda med kommunerna i frågor som rör insamlingssystemen. Kommunerna ansvarar för insamling, transport och omhändertagande av hushållsavfall som det inte finns producentansvar för. Kommunen bestämmer själv hur avfallshanteringen skall organiseras och beslutar om den avgift som hushållen skall betala för tjänsten. Producentansvaret har varit ett sätt att genomföra förändringar inom avfallsområdet för att påverka utvecklingen mot mer miljöanpassade produkter. Det är också viktigt att avfallet, som i dag deponeras, kan nyttiggöras genom att det t.ex. återvinns eller återanvänds. För att uppnå detta har riksdagen tidigare beslutat om ett förbud mot deponering av utsorterat brännbart avfall och ett förbud mot deponering av organiskt avfall. Dessa åtgärder kompletteras nu med ytterligare en åtgärd för att förbättra avfallshanteringen. Jag tänker då på den skatt som regeringen har föreslagit skall införas på avfall som går till deponi. En sådan skatt innebär att sorteringskraven ökar även för kommunerna. Kommunerna kan meddela föreskrifter om ytterligare källsortering och ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för detta. För att dessa åtgärder skall fungera, är det viktigt att alla konsumenter är engagerade och att vi alla sorterar vårt avfall. Därför måste insamlingssystemen vara lättillgängliga och anpassade efter konsumenternas behov. Det skall vara enkelt att sortera och att göra det rätt. Regeringen har dessutom vid flera tillfällen framhållit hur viktigt det är med bra information om avfallshanteringen. Jag har förstås uppmärksammat att det finns vissa problem när det gäller insamlingen av förpackningar. Jag tog därför initiativ till ett möte med representanter från materialbolagen, Kommunförbundet och Naturvårdsverket för att bl.a. diskutera den praktiska tilllämpningen av producentansvaret. Vid mötet, som vi hade för några månader sedan, valde jag att lyfta fram tre områden som jag tycker är särskilt viktiga inför den fortsatta utvecklingen. Det handlar om informationen till hushållen, samarbetet mellan kommuner och de bolag som samlar in och återvinner materialen samt utvecklingen av nya system och ny teknik. Jag har bjudit in till ett uppföljande möte i slutet av denna månad då representanterna kommer att redovisa hur de har arbetat vidare på dessa områden för att lösa de problem som finns. Vid det mötet kan det dessutom vara lämpligt att ta upp Gudrun Lindvalls frågeställning om insamlingen i glesbygden. Efter mötet kommer jag att ta ställning till hur man kan gå vidare i denna fråga och i andra frågor som rör det här problemet.
Fru talman! Tack för det här svaret, som jag inte tycker är ett svar. Jag saknar svar på de praktiska och konkreta frågor som jag tycker är viktiga i det här sammanhanget. Det fanns ett stort engagemang i många kommuner för källsorteringen innan producentansvaret infördes, men när det infördes omöjliggjordes det lokala engagemanget. Det här centraliserades ju till materialbolagen; det var Centerpartiet som stod bakom det. Nu skulle materialbolagen sköta det här, även den praktiska insamlingen. Jag har inget emot ett producentansvar. Producenterna skall naturligtvis ta ansvar för sina förpackningar. Det är vi helt överens om. Men man kan ha många synpunkter just på det faktum att producenterna har insamlingsansvaret. Det ekonomiska ansvaret är givet, men det här handlar om den praktiska handläggningen. När producentansvaret infördes satte man också upp mål för hur mycket producenterna skulle klara av att samla in. Dessa mål var inte speciellt ambitiöst uppsatta. I stort sett handlade det om ungefär det som man trodde uppnåddes den dag som producentansvaret infördes. Det kanske finns skäl att stärka det här i framtiden. Nu börjar en effekt synas. Det går ganska bra för många materialbolag att samla in. Naturligtvis är det billigare att samla in där folk bor tätt än där folk bor glest. Nu när man upptäcker att man når målen vill man sluta med insamlingen på ställen där folk bor glest, t.ex. i Västerbotten. Jag har exempel därifrån. Fyra byar i Bjurholms kommun blev av med all insamling. Det blev långt till närmaste insamlingsstation. I en by som Bredträsk får man tre mil till sina återvinningsstationer. Det finns ställen där det är ännu värre. I Lycksele försvinner återvinningen både centralt och i tio byar. I Klimpfjäll kommer man att få tolv mil till närmaste återvinningsstation för papper. Det säger naturligtvis sig självt att människor inte kommer att samla in speciellt mycket när det är sådana här avstånd. Då uppkommer nästa problem. Hur skall kommunen bete sig? I de här fallen har inte ens kommunen varit den som har samlat in på entreprenad utan det har andra gjort, i alla fall i Bjurholm. Får kommunen samla in glas och papper nu när materialbolagen inte längre vill göra det? Enligt det här med producentansvaret får man inte det. Men kommunen blir ju påförd en avfallsskatt från den 1 januari år 2000. Hur skall kommunen göra med papperet och glaset i hushållssoporna - det är faktiskt tungt - om man vill minska avfallskatten, så att renhållningskostnaden minskar för människor? Människorna som bor på dessa ställen kommer naturligtvis att lägga allt i en påse, eftersom de inte erbjuds något alternativ. Det här måste vara något som departementet har diskuterat innan man kom med ett förslag om avfallsskatt. I svaret verkar det som om det här är något nytt för miljöministern. Miljöministern tänker möjligen ta upp det här framåt hösten. Det är så dags då. Skall kommunerna få möjlighet att samla in? Skall materialbolagen tvingas till en insamling? Hur skall kommuner bete sig som har en egen tipp och inte alls vill betala den stora avfallsskatt som det kan bli fråga om, med tanke på att glas och papper kanske hamnar i hushållssoporna? Det här är frågor som många väntar på att få svar på. Jag hoppas att jag i det svar som miljöministern nu kommer med kan få mera konkreta besked om hur det här skall hanteras när avfallsskatterna införs och när materialbolagen har slutat att samla in.
Fru talman! Det korta och enkla svaret är att alla förpackningar skall samlas in. Vi har använt ett antal procenttal för att följa upp och kanske också stimulera återvinningen. Men det får inte tas till intäkt av materialbolagen för att inte samla in från vissa orter i Sverige. Detta kommer jag att ta upp med dem. Såvitt jag förstår handlar Gudrun Lindvalls grundfråga om det här. Det är alltså inte acceptabelt att man slutar med återvinningsstationer på vissa orter. Det är framför allt inte acceptabelt att man motiverar det med att man har nått vissa mål som har satts upp för det här arbetet.
Fru talman! Det betyder alltså att det kommer att bli en förändring av det producentansvar som vi har i dag. I dag är ju producentansvaret utformat på det sättet att det inte finns några krav på att det skall finnas insamling på varje ort. En sådan förändring kan vi alltså få se. Kommer den i förordningen, eller hur kommer en sådan förändring att ske? Det här är naturligtvis en oerhört viktig signal inte bara till invånarna i Vitvattnet, Mjörsjöby, Nästansjö och alla de orter som finns där uppe; det är faktiskt ett Västerbotten. Det här är framför allt en mycket viktig signal till materialbolagen, eftersom det innebär att de måste hantera sitt insamlande på ett helt annat sätt än de gör i dag. I många kommuner har man ju haft många synpunkter på var återvinningsstationerna är placerade, hur många som finns och i vilken omfattning återvinningen sker. Många kommuner har faktiskt haft problem med materialbolagen, eftersom materialbolagen har haft en synpunkt på hur tätt det skall vara mellan återvinningsstationerna och hur lätt det därmed skall vara för invånarna och kommunerna har haft en annan uppfattning. Som det ser ut i dag är det materialbolagens synpunkt som gäller. En kommun som egentligen skulle vilja öka möjligheterna för människor att samla in på ett bättre sätt kan i dag inte göra det. De kan inte sätta ut extra återvinningsstationer. Det som de har kommit överens med materialbolagen om att man skall ha har man på entreprenad. Därutöver kan de inte agera. Betyder det här att kommunernas inflytande över hur insamlingen skall se ut kommer att stärkas? Betyder det att det kommer att bli krav på att det i varje tätort med ett visst antal invånare skall finnas sådant här, eller hur skall det utformas? Betyder det att det kommer att ställas krav när det gäller mycket av det som inte har kommit i gång, t.ex. återvinning av pappförpackningar och plåt? Kommer det att finnas krav på att den återvinningen skall komma i gång? Den finns ju i en väldigt liten omfattning. Jag är mycket intresserad av att veta hur förändringen kommer att se ut.
Fru talman! Jag vet inte exakt hur det här kommer att se ut. Jag tror att det räcker med att jag diskuterar med materialbolagen omkring det här. Om det inte går att lösa Gudrun Lindvalls grundproblem den vägen får jag naturligtvis fundera över hur jag skall åstadkomma en lösning. Gudrun Lindvall tar upp de samarbetsproblem som finns mellan kommunerna och materialbolagen. På mötet för några månader sedan krävde jag av dem som var med att de skulle diskutera detta och se till att lösa dessa samarbetsproblem. Om vi kan få ett bättre fungerande samarbete mellan materialbolagen och kommunerna tror jag att en del av de här problemen kommer att lösas. Avslutningsvis vill jag säga att det här systemet naturligtvis har vissa nackdelar. Det har alla system. Det har nu fungerat under ett antal år - lite varierande i olika kommuner - och vi närmar oss naturligtvis en tidpunkt när det är dags att göra en ordentlig förutsättningslös analys av hur det har fungerat och också fundera över om det finns andra vägar att lösa det här problemet. Det handlar om att åstadkomma ett fungerande producentansvar och en fungerande och bra insamlingssituation för konsumenterna. Det är oerhört glädjande att konsumenterna har visat sig vara så intresserade av att delta i återvinningsarbetet och att det har fått en sådan omfattning som det har fått. Men det innebär också ett ansvar för oss, materialbolagen och kommunerna när det gäller att ställa upp och försöka hitta bästa möjliga system.
Fru talman! Från Miljöpartiets sida välkomnar vi en sådan översyn, eftersom vi menar att producentansvaret kanske inte skall vara utformat exakt som det är utformat i dag. Det är viktigt med det lokala engagemanget. Dessutom kan man se att många kommuner i dag inför en soptaxa efter vikt. Naturligtvis är förutsättningen för att människor skall kunna få en låg soptaxa att det finns en möjlighet att bli av med mycket av det som är tungt: glas, papper, förpackningar och i viss mån plåt. Det har funnits ett ganska bra utbud av återvinningsstationer för glas och papper, men det har varit mycket sämre för metaller. Jag är glad över att ministern tar ett sådant här initiativ. Jag kommer härmed att ha ett positivt besked till de mina i framför allt Bjurholm som har hört av sig och varit mycket oroade över det här. Jag förmodar att det här svaret kommer att användas av kommunernas miljö och hälsoskyddsnämnder eller renhållningsbolag, som har känt en mycket stark oro för vad som skulle ske när de 35 stationerna i Västerbotten skulle läggas ned. Jag hoppas att vi kan se tiden an med tillförsikt. Jag vill också säga att Riksdagens revisorer just nu gör en översyn av producentansvaret, så vi får snart en rapport som visar hur det fungerar i praktiken. Och det är praktiken det här verkligen handlar om.

Fru talman! Ulla-Britt Hagström har frågat mig på vilket sätt jag avser att verka för en tydlig, långsiktig utveckling av byggforskningen, vilka riktlinjer jag avser att ge för Byggforskningsrådets framtida samverkansmöjligheter, befogenheter och bemyndiganden samt vilka åtgärder jag avser att vidta för allergisanering av bostäder, förskolor och skolor. Regeringens övergripande mål för miljöpolitiken är som bekant att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Vi gör flera satsningar för att Sverige skall kunna vara ett föregångsland i omställningen till hållbar utveckling. För att kunna uppnå generationsmålet krävs ny kunskap. Forskningen har här en viktig roll att spela och resultat från byggforskningen kan komma att få central betydelse. Stora naturresurser är inbyggda i den befintliga bebyggelsen och de systemlösningar vi har i städerna medför att vi förbrukar stora resurser. Såväl byggprocessen som förvaltningen av byggnader och den byggda miljön måste utvecklas mot ökad resurseffektivitet och kretsloppslösningar. En viktig uppgift för forskningen är alltså att ta fram ny kunskap om vägar till det resurseffektiva och uthålliga samhället. I vårpropositionen har vi därför bl.a. föreslagit att såväl miljöforskningen som byggforskningen tillförs ytterligare resurser. T.ex. har vi förslagit att Naturvårdsverket får 50 miljoner kronor att fördela till framför allt miljöeffektforskning och miljötoxikologisk forskning under år 2000 och därefter 100 miljoner kronor. Byggforskningen föreslås förstärkas med 50 miljoner kronor per år under den kommande treårsperioden. Det är min ambition att riktlinjerna för byggforskningens inriktning mot resurseffektivitet skall utvecklas ytterligare i årets budgetproposition. Byggforskningsrådets uppdrag kommer att preciseras på sedvanligt sätt i myndighetens regleringsbrev för år 2000. På längre sikt kommer byggforskningen att sättas in i ett större forskningspolitiskt sammanhang. Regeringen har nyligen tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå myndighetsorganisation för den framtida forskningsfinansieringen. Detta arbete skall presenteras den 1 november 1999, för att förslagen skall kunna redovisas för riksdagen inför nästa forskningspolitiska proposition våren 2000. Denna översyn omfattar även sektorsforskningen generellt. Det kan alltså bli fallet att arbetsgruppen presenterar förslag om den långsiktiga organisationen för byggforskningen och Byggforskningsrådet. I mitten av februari i år besvarade jag en interpellation ställd av Ulla-Britt Hagström om åtgärder för att förbättra inomhusmiljön. Till detta vill jag nu tillägga att regeringen i vårpropositionen även föreslagit att det inom ramen för de lokala investeringsprogrammen kommer att öppnas möjligheter att få bidrag för åtgärder för att förbättra inomhusmiljön. Detta kan komma att bli ytterligare ett viktigt instrument i arbetet med inomhusmiljöfrågorna.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret på min interpellation om hälsosamma bostäder. I går diskuterade vi här i kammaren betänkandet Vissa byggfrågor m.m., som egentligen var ett betänkande med inriktning på miljöfrågor. I vilket fall skulle det kunna vara en plattform för flera regeringsinitiativ i viktiga frågor om miljö, tillgänglighet och säkerhet. Då saknade vi någon ansvarig minister här. Viktiga krav från kristdemokraternas sida är en informationskampanj om ventilation i småhus. Flera barnfamiljer har valt att bo i småhus. När nu kravet på obligatorisk ventilationskontroll tas bort, måste egenintresse och ansvar öka. Då tycker vi att det är lämpligt att Boverket, Konsumentverket, Socialstyrelsen och Byggforskningsrådet, som sitter inne med gedigna kunskaper, genomför en informationskampanj som stöd för småhusägarna. Ett program för allergisanering i förskolor och skolor är mycket brådskande, för här har vi stora problem. Allergierna ökar med en fördubbling varje decennium. Undersökningar visar att normerna för ventilation inte uppfylls av en stor procentandel av skolorna. Ändå ställs kraven betydligt lägre än för kontor, där vuxna, friska människor arbetar. Det nya sättet att inreda skollokaler hemmiljömässigt måste också följas av tid för städning. Men nu skall jag gå till svaret på min interpellation. Fru talman! Jag har tre frågor i interpellationen. På vilket sätt avser statsrådet verka för en tydlig, långsiktig utveckling av byggforskningen? Svaret från ministern är kunskap, forskning, utveckling av byggprocess, förvaltning av byggnader, resurseffektivitet och kretsloppslösningar. Vid en hearing i förrgår hos Byggforskningsrådet framförde forskarna tidspressen under byggtiden som ett stort dilemma. Tidspressen i dagens byggprojekt gör ofta att tidsplanen prioriteras framför de krav som bör ställas från kvalitets och miljösynpunkt. Den långsiktiga kvaliteten måste vara det viktigaste. Vi måste kräva att det byggs torra hus. Ofta har vi ägnat oss åt att söka decimalerna i byggnadsfysiska frågor, där vi har toppkunskap i världen. Men kunskapen raseras när inte byggherrarna hinner invänta att betong och dylikt torkar. I byggnader som utsätts för fukt händer saker som inte är klart tvärpolitiskt utforskade. Inom den medicinska och beteendevetenskapliga forskningen finns minst kunskap om byggnaders hälsomässiga betydelse. Också det ekologiska byggandet kan råka ut för rejäla problem inom ett antal år på grund av fukt under byggnadstiden. Skillnaden mellan teori och praktik är för stor. Min fråga till ministern blir därför: Har regeringen diskuterat denna fråga och finns det någon möjlighet till ekonomiska incitament för att hävda kvaliteten före tidspressen? Ett hus skall ju hålla i hundra år, eller vad vet jag. Jag har inte hört någon tidslängd för en fastighet. Vidare har jag inte fått fråga två som gäller bemyndiganden besvarad. Byggforskningsrådet förstärks med 50 miljoner kronor. Men så är det egentligen inte, för rådets resurser minskade mellan 1998 och 1999 från 164,4 miljoner till 114,4, och det finns ingen förstärkning för år 2000. Snarare är det en mindre kompensation för en större anslagsminskning. Oklarheten vad gäller bemyndiganden gör det omöjligt att arbeta långsiktigt. Tidigare regler tror jag låg på 100, 60, 40, 25. Det skulle enligt uppgift kosta 100 miljoner att arbeta långsiktigt; resurser som inte finns. Jag undrar: Är ministern medveten om detta?
Fru talman! Ja, jag är medveten om detta. Jag är också medveten om att det i dag inte går att ge ett fullständigt klart och tydligt svar på de frågor som Ulla-Britt Hagström ställer. Det hänger ihop med att vi befinner oss i en omdaningsprocess när det gäller bostadspolitiken och när det gäller byggforskningen. Jag har jobbat med de här frågorna i Miljödepartementet i drygt ett halvår. Vi har kunnat arbeta fram vissa förslag som har lämnats till riksdagen och som riksdagen diskuterade i går. Jag vill säga att jag beklagar mycket att jag inte kunde vara med här i kammaren under debatten i går. Jag har en mycket stark ambition att vara här när mina frågor diskuteras och beslutas. Men det gick inte i går. Dessutom tror jag att det i går också blev en snabb förändring av tiden för den debatten. Men jag skall försöka att leva upp till den här ambitionen i fortsättningen.
Fru talman! Tack för svaret. Jag vet att vi är inne i en omdaningsprocess. Men i december hade vi frågan om Byggforskningsrådets tilldelning uppe. Därför har jag ställt frågan om vilka riktlinjer statsrådet avser att ge för byggforskningens framtida samverkansmöjligheter, befogenheter och bemyndiganden. Jag tycker att just tilldelningen är avhängigt detta. Då sade bostadsutskottet att förslaget att tillföra byggforskningen medel också aktualiserar frågan att kunna göra åtaganden efter 1999 enligt de bemyndiganden som finns i dag. Jag har med mig ett citat: "I den utsträckning det bedöms erforderligt med sådana bemyndiganden för att trygga de forskningsinsatser som utskottet nu uttalat sig för bör det ankomma på regeringen att återkomma till riksdagen i frågan." Nu står rådet egentligen där med beslut på att fortsätta bemyndiganden men utan anvisade resurser för detta. Nu svarar ministern att Byggforskningsrådets uppdrag kommer att preciseras på sedvanligt sätt i myndighetens regleringsbrev för år 2000. Förhoppningsvis är det där den frågan skall lösas. Sedan vill jag säga att det är positivt att forskningspolitiken skall få ett bättre sammanhang, för det finns mycket att göra på forskningsområdet. Fru talman! Så går jag över till min stora hjärtefråga. På kontoren arbetar vuxna friska människor med en genomströmning av luft på sju liter per sekund. I skolorna rekommenderas fyra liter per sekund. Vid mätningar visar det sig ofta vara mindre än en liter per sekund. Detta måste snabbt åtgärdas. Jag fick en interpellation besvarad i februari, som ministern sade. Jag blev glad. Ett förslag om bidrag för åtgärder för att förbättra inomhusmiljön skulle presenteras i vårpropositionen, och det gjordes. Nu svarar Kjell Larsson att det kommer att öppnas möjligheter till bidrag för åtgärder för att förbättra inomhusmiljön. Det kan komma att bli ytterligare ett instrument. Jag är mycket intresserad av att få veta vad som nu pågår för att vi snabbt skall kunna komma i gång med detta. Jag tycker att situationen är alarmerande på många håll i dag. Vad är det som pågår? De flesta tillbringar 85-90 % av sin tid inomhus. De allergiska problemen ökar kontinuerligt hos barn och ungdomar, och nya allergiska reaktioner påvisas längre upp i åldrarna. Ungefär 40 % av svenska befolkningen uppger sig ha eller ha haft någon form av allergi. Ca 8 % har astma. Det finns fuktproblem i Man kan genom att integrera folkhälsoarbete och Agenda 21-arbete minska förekomsten av astma och allergier. Det finns ett program - Det sunda huset - som man arbetar med. Det tycker jag skulle kunna bli ett nationellt program för bättre innemiljö. Regeringen skulle kunna deklarera att programmet skall följas. Kraven på produktansvar skulle också kunna skärpas. Kontrollen av våra skolor är dålig. Sveriges provnings och forskningsinstitut har undersökt 220 olika skolbyggnader. Man påvisar dålig ventilation och fuktskador. Man säger också att kravspecifikationer för hälsa, miljö och social funktion ofta saknas vid ny och ombyggnader av skolor i kommunerna. Material från en norsk utredning tyder på att samhället skulle göra en vinst om man lagstadgade om ventilation, även om energianvändningen skulle öka. Någon sådan svensk undersökning har jag inte sett. Fru talman! När miljöministern och jag möttes i interpellationsdebatten i februari sade ministern följande: "Och jag hoppas att jag nästa gång vi träffas i den här situationen kan ge lite mer konkreta besked om vad vi faktiskt kommer att göra." Då är min fråga till ministern följande: Är jag för tidigt ute?
Fru talman! Jag vill tacka Ulla-Britt Hagström för att det finns ett parti till som har börjat engagera sig i allergifrågorna. Vi från Miljöpartiet har känt oss lite ensamma tidigare. Jag kan berätta att vi redan under det första riksdagsår jag satt i riksdagen, 1994/95, träffade en stor uppgörelse med regeringen, där vi fick loss 2 miljarder till allergisanering i skolor. Det var ett 30 procentigt bidrag, vilket innebar att 6 miljarder kronor satsades i kommuner för att allergisanera daghem och skolor. Det är en fråga som Miljöpartiet har arbetat mycket konkret med så fort vi har fått en chans att påverka i budgetsammanhang. Redan då fanns Boverkets broschyr Sunda hus. Det finns många kommuner som har varit föregångare och verkligen sett till att den har använts när man har byggt daghem och skolor. Här kan faktiskt kommunen vid upphandlingen se till att det byggs sunt. I min kommun, Södertälje kommun, där Miljöpartiet har haft möjlighet att påverka, kan vi se att det byggs sunt. Hur man gör vet man. Det är mycket bra att investeringsmedlen öppnas för allergisanering. Även där kan vi säga att Miljöpartiet har tryckt på rejält. Detta är vår andra synpunkt på investeringsmedlen. Tidigare ville vi att det skulle finnas en möjlighet att sanera miljöskadade områden. Det kom för ett antal år sedan. Nu är det allergisaneringens tur. Till sanering av miljöskadade områden har det använts ungefär 350 miljoner. Jag hoppas att allergisaneringen blir ett viktigt instrument. Jag måste vända mig mot uppfattningen att man kan ventilera bort problemen. Det är en typisk svensk uppfattning. Vi tror att vi kan sätta plåster på cancer. Det är inte så. Ventilationsmaffian försöker få det till att vi kan ventilera bort allergiproblemen. Så är det inte. När man bygger riktigt skall man många gånger bygga med självdragsventilation. Det handlar om att bygga med rätt material och på rätt sätt. Att tro att det i första hand är ventileringen det handlar om är en missuppfattning som jag trodde försvann för tre fyra fem år sedan. Det handlar om att bygga med sunda material, bygga på ett riktigt sätt och se till att man inte får in fukt i det man bygger. Sverige är tyvärr unikt när det gäller byggmaterial. Här har vi inte alls samma kontroll på vad vi bygger in. Vi kan se att det emitteras enormt mycket kemikalier i nybyggda hus. Trots att vi egentligen vet vilka material vi skall använda används dessa inte. Naturligtvis skulle jag önska att vi hade en regering som var väldigt tuff och vågade förbjuda byggmaterial som vi kan se emitterar mycket. Många byggmaterial skulle försvinna om det var fallet. Det gäller limmer, lacker och färger som vi kan se emitterar länge. Vi kan se att många kemikalier utsätter barn för risken att bli allergiska. Allergierna kommer, som alla vet, när den sista droppen får bägaren att rinna över. Det är inte bara allergier mot hund, katt och häst utan ofta också andra allergier, mot kemikalier, mat osv. Att allergierna hela tiden ökar är riktigt. Jag har förstått att miljöministern är intresserad av att tillsammans med Miljöpartiet verka mot detta. Finns det andra förslag, utöver förslaget om att öppna investeringsmedlen för allergisanering? Kan man tänka sig att gå ut till kommunerna på något annat sätt och se till att problemet börjar byggas bort? Det är ett sätt. Ett annat är naturligtvis att fundera på vad vi stoppar i oss. Diskussionen om kemikalier i maten har vi just haft. Det hör inte riktigt hit.
Fru talman! Då får jag säga att det är glädjande att det är tre partier som tar allergifrågan på riktigt allvar. Som Gudrun Lindvall också sade har jag verkligen engagerat mig i denna fråga. Jag ser det som en viktig fråga för den nya miljöpolitiska inriktningen när det gäller inomhusfrågorna, som vi nu håller på att arbeta med. Det hänger också ihop med att dessa frågor har förts över till Miljödepartementet, där jag tycker att de rätteligen hör hemma. Det finns ett ganska rikhaltigt, om än lite spretigt, underlagsmaterial när vi nu försöker forma en effektiv, framåtsyftande och hållbar politik. Det tar lite tid. Vi har en hel del rapporter från Boverket som vi nu arbetar med och funderar på. Vi funderar också över de tankar som finns i Sunda hus. Vi funderar på hur vi kan utforma ett system för miljöklassificering av bostäder och kanske också andra inomhuslokaler. Vi funderar på hur vi kan påverka byggindustrin till bättre kvalitet i själva byggprocessen, där vi vet att det fortfarande finns brister. Det är precis som Gudrun Lindvall sade. Vi vet hur man gör, men det görs inte på rätt sätt. Jag ser detta som en bred och tämligen långvarig process. Jag har i dag inte svaren på alla dessa frågor, men jag arbetar tämligen intensivt med dem. Nu är det ju Ulla-Britt Hagström som bestämmer när jag skall stå i talarstolen och besvara interpellationer. Tyvärr var Ulla-Britt Hagström lite för snabb denna gång.
Fru talman! Först vill jag säga till Gudrun Lindvall att jag är mycket väl medveten om vad ni gjorde år 1995. Jag fick nämligen gå tillbaka till 1995 för att hitta något material om allergifrågor i skolan när jag började här i riksdagen i höstas. Miljöpartiet ställde också upp på vår reservation i bostadsutskottet. Jag tackar för det. Jag har aldrig sagt att ventilationen är det enda viktiga. Om Gudrun Lindvall hade varit med hos Byggforskningsrådet i förrgår hade hon fått reda på att en ny skolundersökning visar att det handlar om städning, inredning och ventilation. Jag sade till Kjell Larsson att vi måste se till att man bygger torra hus. Man bygger tidigt in fukt i husen. Även det ekologiska byggandet kommer att förstöras på så sätt. Till miljöministern vill jag säga följande. Jag frågade under diskussionen här i kammaren i går varför det inte har kommit ut någon information om vad man i vårpropositionen anger skall göras. Då fick jag av både Socialdemokraternas och Miljöpartiets företrädare svaret att miljöministern väntar på direktiv från EU. Jag kan inte tänka mig att det är nödvändigt att vänta på EU för att göra något åt Sveriges förskolor och skolor. Vi har ju miljöbalken. Den skall gälla för all verksamhet inom balkens tillämpningsområde. Den innehåller försiktighetsmått, som innebär att alla som skall vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att åtgärden inte skall skada hälsan eller miljön. Skyldigheten hänger nära samman med den internationellt vedertagna försiktighetsprincipen. Därför borde detta kunna lösas nu. En vuxen person har i princip möjlighet att välja var och hur man vill bo om inte ekonomin sätter hinder i vägen. Men ett barn har inte stora möjligheter att välja skola. Då måste vi inse att vetenskapen har bevisat att barnen av i dag har en annan känslighet än när miljöministern och jag gick i skolan.
Fru talman! Jag är glad att Ulla-Britt Hagström tog upp hänsynsreglerna. Jag hoppas att miljöbalken skall kunna utnyttjas så att byggare tvingas att använda de bästa materialen. Det finns naturligtvis baktankar varför vi i Miljöpartiet har varit så enormt aktiva för att få fram miljöbalkens hänsynsregler. Det är det kapitlet vi jobbade mest med när s, v och mp arbetade fram miljöbalken. Det var just - som interpellanten antydde - för att kunna börja fasa ut sådant som är tillåtet, men där det finns bättre material. Jag hoppas verkligen att vi kommer att kunna använda miljöbalken så, även om jag inser att det med dagens EU med fri rörlighet osv. kommer att bli svårt. Jag har en konkret fråga som jag hoppas att jag kommer att få en antydan till svar på. I många andra länder har byggarna ett mycket längre ansvar för byggnaderna. I Frankrike är byggarna ansvariga i tio år eller längre för allt som händer i den byggnad de har uppfört. I Sverige är det en firma som bygger en skola. Sedan dröjer det ett antal år, och därefter kommer firman tillbaka och reparerar skolan - men inte på egen bekostnad utan i vissa fall på kommunens bekostnad. Det känns osunt. Skulle ministern kunna tänka sig en form av ansvar för byggnaden på det sätt som finns i andra länder? Då tror jag att många som bygger daghem och skolor skulle vara mer aktsamma och försöka undvika fukt i byggnaderna.
Fru talman! Svaret på den sista frågan är: Ja, det kan jag. Det ingår i de tankar vi har. Jag glömde i mitt förra inlägg att säga att det skall gå ut information om möjligheten att få allergipengar via lokala investeringsprogram. Innan dess skall jag diskutera och själv fundera på hur reglerna i övrigt för de lokala investeringsprogrammen eventuellt skall förändras, bl.a. för att fånga upp den, om än begränsade, kritik som har funnits mot programmen. Det här är första gången jag själv har möjlighet att påverka programmens inriktning. Jag kommer att ta den chansen i en diskussion med organisationer, Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att se vad som kan göras för att programmen skall bli ännu bättre. Vi får vänta lite med att ge ut den slutliga informationen till kommunerna om vad som gäller för nästa omgång av ansökningar. Vi måste EU-notifiera, inte för att det handlar om allergier, utan för att det handlar om ett speciellt stödprogram. Jag har alltid betraktat det som något av en formsak. Jag har inte riktigt kunnat se hur EU skulle kunna säga nej till att inkludera allergisanering i de lokala investeringsprogrammen. Jag tror dessutom att den notifieringen är klar. Vi har alltså grönt ljus för att använda pengar från lokala investeringsprogram för det ändamålet. Jag välkomnar naturligtvis det. Detta blir nu mitt sista inlägg. Jag tycker att vi skall vandra ut i den vackra Stockholmskvällen, de få timmar som är kvar innan lågtrycket och kallfronten kommer över oss.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att medborgarna skall känna att de har stöd när de använder sig av den grundlagsskyddade yttrandefriheten och för att se till att yttrandefriheten inte urholkas av t.ex. karriärskäl. Jag tror att de flesta är överens om att vi i Sverige har ett starkt och ändamålsenligt skydd för yttrandefriheten. Sten Andersson är dock bekymrad över vad han menar är människors bristande benägenhet att utnyttja sin yttrandefrihet. Han syftar då på problemet med att det ibland förekommer en tystnad om missförhållanden. Frågan belyser på ett intressant sätt det förhållandet att det inte är tillräckligt med ett regelverk som slår vakt om yttrandefriheten, utan människor måste också känna att det är möjligt för dem att använda sig av sin rätt. Sten Andersson har exemplifierat med en berättelse från skolans värld. Där beskrivs hur en ung flicka utsätts för kränkande behandling utan att lärarna eller skolledningen ingriper. Det handlar i det beskrivna fallet egentligen inte om skolpersonalens rätt att yttra sig, utan om deras skyldighet att agera mot missförhållanden. Enligt skollagen skall verksamheten i skolan utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.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 I mitt arbete som demokratiminister har jag särskilt betonat vikten av att skolan ger våra barn och ungdomar en demokratisk fostran, i vilken bejakandet av yttrandefriheten är en oundgänglig del. Ett annat exempel som Sten Andersson ger gäller situationen på våra arbetsplatser. Det har onekligen blivit tystare på många arbetsplatser. Situationen på arbetsmarknaden har gjort att många arbetstagare har blivit försiktiga med att rikta kritik mot sin arbetsgivare för att undvika att framstå som obekväma. Vad gäller rädslan för att förlora sitt arbete är det viktigt att komma ihåg att lagen om anställningsskydd ger arbetstagaren ett starkt skydd med regler om saklig grund för uppsägning och turordningsregler. Jag vill också säga att det även finns arbetsgivare som uppskattar självständigt tänkande och ett kritiskt förhållningssätt. Över huvud taget är det min uppfattning att det goda ledarskapet handlar om att på arbetsplatsen tillåta och uppmuntra samtal och diskussioner om såväl saker som har med verksamheten att göra som hur man förhåller sig till sin roll som medarbetare. Även när det gäller de andra situationer som Sten Andersson nämner är det - som han själv säger - snarast olika slags personliga hänsyn som ligger bakom människors tystnad. Att genom lagstiftningsåtgärder eller andra beslut förändra detta beteende är knappast möjligt. I stället måste samhällets insatser koncentreras på att fortlöpande hålla yttrandefriheten högt så att den förblir en levande rättighet. Svaret på Sten Anderssons fråga är alltså att jag nu inte är beredd att verka för en förändrad lagstiftning på det aktuella området. Det är i stället fråga om att värna yttrandefriheten i ett långsiktigt perspektiv. Som ett exempel på ett sådant arbete kan nämnas att regeringen har för avsikt att vidta åtgärder bl.a. för att öka kunskapen bland offentligt anställda om offentlighetsprincipen och dess betydelse för öppenhet och demokrati i vårt samhälle. Avslutningsvis vill jag understryka hur viktigt det är att vi alla verkar för ett samhälle där det är "högt i tak". Den fria debatten är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle, och som demokratiminister ligger detta område mig naturligtvis särskilt varmt om hjärtat.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag har länge ansett att det har blivit alltför tyst i Sverige. Jag tycker att bristen på civilkurage har accelererat åt fel håll. Jag har länge försökt att få i gång en debatt om det ämnet. Jag läste av en tillfällighet en del av en bok med det provokativa namnet Fittstim utgiven av Bokförlaget DN, och en ung flicka, Sandra von Plato, beskriver situationen i ett klassrum. Det språk som användes har säkert chockat mer än en i riksdagen men i synnerhet föräldrar till dagens skolbarn. Man kan ibland fråga sig: Var någonstans går gränsen? Hur mycket skall man acceptera? Nu har jag suttit så länge i riksdagen att jag ungefär vet när man kan använda benämningen folkstormar. Men jag har faktiskt fått många brev och många telefonsamtal från lärare som säger att det är så här. De säger: Det är sant att det inte är fråga om enstaka exempel. Vad skall vi göra? Som ett exempel nämner de att man tidigare kunde sortera bort busfröna. Det går inte i dag, för nu placeras de i vanliga klasser. Det blir alltså oerhört deprimerande för de andra som försöker delta i och tillgodogöra sig undervisningen. Det finns väl ingen yrkeskategori i dag i Sverige - jag tror att det är känt för alla - som i så många fall slutar före pensionsåldern som just många lärarkategorier gör. Det är ett bevis på att det inte står rätt till. Att jag har rätt när det gäller det jag säger i min interpellation bevisar också det faktum att det - i april fick alla i riksdagen tidningen Byggnadsarbetaren - på första sidan står det om tystnaden på bygget. Med dagens post kom SEKO-magasinet. Där finns en bild och sedan står det: När jobbet tystar munnen. Statsrådet håller själv med om att det i dag i, vill jag säga, en oroväckande omfattning förekommer att människor inte vågar säga ifrån när de tycker att något är fel. Jag försvarar inte gnällspikar och notoriska kverulanter men många gånger hamnar människor i den situationen att de av flera skäl - man är rädd om jobbet eller om karriären eller också är man rädd att få dåligt rykte - håller tyst. Sedan går man hem och skäms därför att man inte har vågat visa erforderligt civilkurage. Statsrådet refererar till LAS. Men när det gäller skolan är det inte bara fråga om vad lärarna skall göra, utan det handlar också om hur eleverna i sådana klasser som jag refererat till uppfattar de andra som försöker skärpa sig. Vad får de för tankar om samhället avseende yttrandefriheten? Vilken kvinnorespekt t.ex. får de; detta baserat på det språk som förekommer? Tiden börjar glida i väg men jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet. Jag läste i dag en debattartikel i Göteborgs-Posten som statsrådet har skrivit där hon närmast skryter med öppenheten i Sverige. Är det rätt att vara så pass skrytsam när man ändå vet att öppenheten i praktiken, t.ex. på skolor eller arbetsplatser, tyvärr blir alltmer begränsad?

Fru talman! Jag menar att det är flera olika frågeställningar som Sten Andersson tar upp och som går in i varandra. Alla handlar inte om yttrandefrihet - men visst! Sten Andersson ger en beskrivning av Sverige i dag där det alldeles för mycket fattas civilkurage. Det är den ena biten. Den andra biten, om jag förstår Sten Andersson rätt, är att han ifrågasätter om det finns anledning för oss i Sverige, och då även för mig, att slå oss för bröstet när det gäller vår offentlighetsprincip eftersom det finns en så stor tystnad ute på våra arbetsplatser och vi vet att det inte alla gånger är så bra. När det gäller frågan om civilkurage vill jag säga följande. Ja, i och för sig finns det säkert anledning för många att våga stå upp mer och säga ifrån mer. Men jag tror inte att det är där som de största problemen finns. Jag tror att de största problemen när det handlar om tystnad på våra arbetsplatser i dag framför allt hänger samman med det tuffa klimatet på arbetsmarknaden och, tyvärr, med en för stor okunskap om meddelarfrihet och vår grundlagsfästa offentlighetsprincip i fråga om de offentliga verksamheterna. Kanske skall man också se det här som ett tecken på en bristande insikt när det gäller att värna de demokratiska grundvärdena i Sverige i dag - jag vet inte. Jag tror dock inte att det stora problemet är bristande civilkurage hos den enskilde individen. Det finns alldeles för mycket strukturer i dagens samhälle som går åt fel håll och som inte uppmuntrar yttrandefriheten. Jag tycker alltså inte att man alla gånger kan lägga hela ansvaret på den enskilde. I stället måste man se vad det är i dag som lägger band på människor, som gör människor rädda. Det är ju först när man inte är rädd som man klarar av att säga ifrån. Alla är inte som Nelson Mandela. Sedan gäller det öppenheten. Javisst, man kan verkligen ifrågasätta om det finns anledning att slå sig för bröstet. Sten Andersson nämner Byggnads tidning och SEKO:s tidning. Men det finns otaliga andra exempel på att det finns brister i yttrandefriheten och öppenheten i Sverige i dag. Journalistförbundet och SKTF har också gjort flera olika undersökningar som stärker den bild som Sten Andersson visar på. Visst finns det mycket kvar att göra och visst finns det många brister och saker att ändra på. Ändå tycker jag att det finns anledning att påminna om att vi har en unik yttrandefrihet inskriven i den svenska grundlagen. Vi har en unik meddelarfrihet i Sverige. Det är något som vi har all anledning att vara stolta över och att exportera, vilket vi ju i EU-samarbetet arbetar för. Men självklart räcker det inte med det. Precis som Sten Andersson säger kan vi inte slå oss till ro med det faktum att vi har de teoretiska förutsättningarna, utan vi måste arbeta för att de också utnyttjas. Jag kan försäkra Sten Andersson om att det här är en prioriterad fråga för mig och regeringen. I mitt fortsatta arbete med förvaltningsfrågorna och demokratifrågorna blir det här ett prioriterat område och det arbetar vi med just nu.
Fru talman! Inledningsvis kan jag säga att jag delvis håller med statsrådet om att alla, tyvärr, inte är som Nelson Mandela. Hade många fler varit en liten bit av honom skulle det här samhället ha varit betydligt friskare vad gäller civilkurageinnehavet. De lärare som ringt och skrivit till mig har berättat att de här problemen länge varit kända i skolan. Okej, jag kan ha råkat möta helt fel kategori men jag tror att jag ändå till stora delar har rätt. De här lärarna har sagt: Varje lärare har vetat om att det varit problem i klassen men för att av sina kolleger och rektorer slippa bli beskylld för att vara en dålig yrkeskvinna/en dålig yrkesman har man hållit tyst. Under de senaste åren har det liksom accelererat. Vi har sett TV-program som är sådana att man ibland nästan undrar om det hela är regisserat. Skolbarn som inte är mer än 14-15 år bär sig åt på ett sätt som i alla fall jag tycker - men jag kanske är alltför nära Hedenhös - är fel. Man visar inte respekt vare sig för vuxna eller för kolleger och kompisar. Hur skall de här barnen klara sig när de sedan blir vuxna och får ett ansvar - när de gifter sig och skaffar barn? Vilket budskap skall de förmedla till sina barn? Jag kan aldrig tänka mig att de tycker att det som de gjorde i skolan är ett korrekt sätt att agera. De kommer säkert att med åren få andra värderingar. Men hur skall man kunna tala om för sina barn vad man själv gjort? Jag nämner att man t.ex. på en arbetsplats av karriärskäl eller därför att man är rädd för att mista jobbet ligger lågt. Då inkluderar jag också att det är ett tuffare klimat. Men det är inte ett tufft klimat i så måtto att man inte skulle våga yttra sig när någon har fel. Ibland har vi sett - dessbättre är det få gånger - att människor när det blivit, eller hållit på att bli, stora miljöskandaler inte har sagt ifrån till sin arbetsgivare eller till sin närmaste chef; detta på grund av ett slags missriktad lojalitet. Det kan, fru talman och fru statsråd, om det här löper linan ut få enorma konsekvenser. Till sist skulle jag vilja ställa en fråga till statsrådet - också jag är medveten om att det är en trevlig sommarkväll; det har jag märkt tidigare i dag ute på Skeppsholmen och jag kan garantera att det är ett bra ställe för att förbereda en interpellation: Har statsrådet, som har ansvaret för de här frågorna, kontrollerat hur den s.k. temperaturen är i skolor i andra länder? Har man samma snutighet där som jag upplever finns här i Sverige? Jag frågar därför att jag har lyssnat på skoldebatter i riksdagen under många år. Där pratar man om schema och timplaner, men man pratar inte om den här frågan. Jag skall inte fråga statsrådet varför. Men jag undrar om det är så att man vet hur det är men skäms för att diskutera det och erkänna sitt misslyckande.
Fru talman! Jag måste tyvärr erkänna att jag inte klarar av att svara på Sten Anderssons sista fråga om situationen i andra länder och skoldebatten där. Jag vet inte hur det är i andra länder när det gäller skolan och samtalsklimatet. Jag håller verkligen med Sten Andersson om att alla vi som är vuxna har ett oerhört stort ansvar för att vi faktiskt förmår vara vuxna i ordets egentliga bemärkelse. Det handlar om att ta ansvar och inte krypa undan när det kan bli obehagligt. Vi har ett oerhört stort ansvar för hur vi bemöter våra barn och ungdomar. Det är naturligtvis så att lärarna i skolan har ett extra stort ansvar på det här området. Jag håller med om mycket av det Sten Andersson säger. Men jag måste återigen komma tillbaka till en sak. Sten Andersson tar själv upp det faktum att en del lärare, av rädsla att bli betraktade som misslyckade i sin yrkesroll, avstår från att berätta hur hemskt jobbigt man har det. Och jag tror att det inte bara gäller lärare utan många andra yrkeskategorier också. Jag tror att det mer handlar om den press som finns på många av våra arbetsplatser i dag. Det gör att människor blir rädda. Jag skall inte dividera mer om det. Jag håller med om problembeskrivningen. Visst har vi alla ett ansvar för att visa civilkurage och våga stå upp. Det håller jag också med om.
Fru talman! Jag tycker att det är positivt att statsrådet och jag verkar vara överens i stort. Jag hoppas att vi slipper att se det vi såg för något år sedan i televisionen, nämligen att anställda inom den offentliga sektorn demonstrerar mot någon politik med rånarluvor över huvudet. Jag tycker att det är en skandal för ett land som står för yttrandefrihet och demokrati. Det innebär inte att en anställd inom den offentliga sektorn skall obstruera mot politiskt fattade beslut. Men om besluten går över vissa gränser tycker jag att man bör säga till. Detta är egentligen inte en fråga för riksdagen eller för statsrådet. Det handlar om attityderna i samhället, och man kan inte lagstifta om det. Det gäller både privata och offentliga arbetsgivare. De borde ju förstå att när det är småtjafs, bråk och gnäll på en arbetsplats finns det som regel goda skäl till det. Då är det bättre att låta det komma fram. Sedan kan man bygga upp eller friska upp organisationen. Att bara gömma undan det och låta chefer på mellannivå sortera bort kritik så att den inte når upp till de högsta cheferna tror jag är förödande på sikt både i den privata och i den offentliga sektorn. Fru talman! Med de orden vill jag önska fru talmannen och fru statsrådet en glad och trevlig pingst.

Fru talman! Kenneth Lantz har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder dels för att jämställa ersättningen för vård av sjukt barn med den egna sjukersättningen, dels för att skapa möjligheter för företagare som innehar F-skattsedel att också få förtroende att göra skatteinbetalningar på sjukersättning. Jag vill först informera Kenneth Lantz om att den andra frågan - den om F-skattsedel - är en fråga som hanteras av Finansdepartementet. Jag går därför inte in på denna fråga. En förutsättning för rätt till tillfällig föräldrapenning är att föräldern behöver avstå från förvärvsarbete. Det finns inte - som Kenneth Lantz påstår - någon begränsning till vilka dagar det sjuka barnet skulle ha varit i barnomsorg eller skola. För den som är egenföretagare gäller generellt att all dagersättning inklusive tillfällig föräldrapenning är kalenderdagsberäknad, dvs. att den sjukpenninggrundande inkomsten delas med 365. Personer som har anställning får t.ex. tillfällig föräldrapenning utifrån sin dagsinkomst, vilket innebär att den sjukpenninggrundande inkomsten delas med årsarbetstiden, vilken är 260 dagar för heltid. Motivet till denna skillnad i beräkning finns att hitta i proposition 1986/87:69 om förbättrad kompensation vid korttidssjukdom och vid tillfällig vård av barn. Den dåvarande departementschefen menade att det kan vara svårt för den försäkrade att avgöra hur han eller hon skulle ha arbetat om han eller hon inte hade vårdat sjukt barn. Departementschefen menade att eftersom egenföretagare inte omfattas av arbetstidslagen har dessa möjlighet att förlägga sin arbetstid på ett för dem själva lämpligt sätt. Det är därför inte möjligt att utge ersättning för det antal timmar som egenföretagaren skulle ha arbetat. För egenföretagaren bör därför kalenderdagsberäkning användas. Regeln som anger beräkningsgrund för tillfällig föräldrapenning har alltså funnits med en längre tid. Orsaken till att egenföretagare inte omfattas av dagberäknad tillfällig föräldrapenning är alltså svårigheten att avgöra vilken arbetstid som kan ersättas för en näringsidkare som har möjlighet att själv förlägga sina arbetstider på ett för honom eller henne lämpligt sätt. Jag är medveten om att effekterna i vissa fall kan bli mindre fördelaktiga för vissa egenföretagare vid uttag av tillfällig föräldrapenning. Med hänvisning till vad jag sagt ovan är jag dock inte beredd att för närvarande ta initiativ till att ändra de nuvarande reglerna.
Fru talman! Jag vill rikta ett tack för svaret till vår minister angående dessa socialförsäkringsfrågor. Det är beklagligt att jag inte kan få svar på skattefrågan, som jag hade de största förväntningarna på. Jag får väl vänta och utnyttja ett bättre frågeinstitut vid ett annat tillfälle, eftersom frågan såvitt jag förstår bör ställas till finansministern. Orättvisan kvarstår emellertid. Jag har ett exempel. Säkerligen finns det flera liknande exempel från småföretagare. Det är inte ovanligt att det är kvinnor som drabbas på detta sätt. Ett par stycken nerifrån Skåne har hört av sig till mig. En del av kvinnorna arbetar med barnomsorg, och de är då beroende av barnens föräldrar. Det blir en olycklig situation för dessa dagbarnvårdare. Det finns en kvinna - vi kan kalla henne för Maria När hennes egna barn blir sjuka tvingas hon ställa in sin verksamhet. Då drabbas hon av den negativa upplevelsen att hon märker att hennes sjukersättning inte är 80 % utan endast 57 %. Står det i vår lag att det skall vara 80 % så borde det rimligtvis finnas en garanti för att Maria skall kunna erhålla sina 80 %. Jag förstår - vi har fått höra det i svaret - att vi ändå i princip måste följa arbetsmodellen att en företagares sjukpenninggrundande inkomst skall delas med 365, medan en anställds sjukpenninggrundande inkomst delas med 260 dagar. Men det borde finnas en möjlighet att göra undantag och ge alla möjlighet att erhålla sina 80 %. Det borde finnas en klausul som säger att ingen skall erhålla mindre än dessa 80 %, eftersom man de facto inte kan arbeta sju dagar i veckan. Man är förhindrad på grund av att ens egna barn är sjuka.
Fru talman! Låt mig än en gång understryka att man erhåller ersättning för tillfällig vård av sjukt barn om man avstår från förvärvsarbete. Det spelar ingen roll hur många dagar i en vecka som man avstår från förvärvsarbete, utan grunden för ersättningen är att man inte kan förvärvsarbeta. Det som Kenneth Lantz redovisar är ett rätt speciellt fall som inte finns redovisat i frågan. Jag kan allmänt säga att det vi håller på med nu är att vi ser över reglerna för den sjukpenninggrundande inkomsten. Vi har undersökt frågan i en utredning. I dagsläget har Socialdepartementet en departementspromemoria ute på remiss som behandlar reglerna för sjukpenninggrundande inkomst. Det pågår ett arbete när det gäller villkoren.
Fru talman! Jag tackar för detta svar, som ändå andas en viss optimism. Det finns fler exempel på att liknande frågor inom socialförsäkringssystemet ses över. Vi vet att detta är på gång och att frågorna är under utredning och bearbetning. Låt mig avslutningsvis få önska lycka till och framför allt uttrycka mina förhoppningar om att vi får en lösning på dessa spörsmål. Det kan som sagt inte vara rätt och rättvist att småföretagare, som man i departementet och även här i riksdagen har uttalat att man skall stödja och underlätta för, skall drabbas av sådana försämringar.

Fru talman! Sonja Fransson har frågat mig om när en proposition som bygger på AGRA-utredningens betänkande Arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar planeras och vilka riktlinjer jag avser att ange vid propositionens utformande då det gäller att lösa frågan om arbetsgivarnas ekonomiska ansvar. Mitt svar är att regeringen inte har för avsikt att lägga fram en proposition som bygger på de förslag som AGRA-utredningen presenterade i sitt betänkande. Orsaken är att förslagen som helhet fick ett dåligt stöd från remissinstanserna. Flera remissinstanser framhöll att det underlag som låg till grund för förslagen var otillräckligt och att syftet med utredningen, nämligen att klargöra ansvaret mellan olika aktörer på rehabiliteringsområdet, inte hade uppnåtts. Flertalet remissinstanser ansåg också att utredningens tolkning av direktiven var för snäv och att ett helhetsgrepp borde tas på området. Sonja Fransson har också frågat mig hur jag kommer att redovisa lösningar på de problem som tas upp i interpellationen och de som utredningen påvisade. Som jag i samband med tidigare frågor och interpellationer under våren har redovisat till riksdagen avser regeringen att inom kort tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över rehabiliteringsområdet. AGRA-utredningens betänkande har tillsammans med ett flertal andra utredningar under senare år legat till grund för den analys som regeringen gör och som motiverar översynen. Jag har också redovisat till riksdagen den i övrigt aktiva politik som regeringen bedriver för att åtgärda brister, öka effektiviteten och stärka en likvärdig tillämpning i rehabiliteringsprocessen. Bl.a. kan här nämnas att regeringen avsatt 5 miljoner kronor från anslaget A1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. till att stödja utvecklingsarbete inom rehabiliteringsområdet. Pengarna skall främst stödja projekt som inte kan finna sin finansiering på annat håll. Vidare föreslog regeringen i budgetpropositionen för 1999 att engångsvis tillföra socialförsäkringsadministrationen ytterligare 225 miljoner kronor för år 1999. Dessa extra medel ger försäkringskassorna större möjligheter att bl.a. tillse att den försäkrades behov av rehabilitering klarläggs och att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering. Regeringen har också överlämnat proposition till riksdagen den 10 mars 1999. I propositionen föreslår regeringen bl.a. att de arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar som försäkringskassorna upphandlar bör fylla ett antal fastställda kvalitetskrav. Med anledning av propositionen har sedan regeringen beslutat att ge Riksförsäkringsverket i uppdrag att bl.a. utarbeta de kvalitetskrav som skall gälla för de arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänsterna. Slutligen vill jag nämna att det med anledning av samverkanspropositionen på många håll ute i landet pågår samverkansprojekt av olika slag. Under 1998 har dessa projekt befunnit sig i en uppbyggnadsfas med kartläggning av målgrupper, gemensamma utbildningar och planering. Projekten förväntas komma i gång med ett mer aktivt rehabiliteringsarbete under 1999. Därför har också de särskilda medel som försäkringskassan disponerar för samverkan tillförts ytterligare ca 200 miljoner kronor för år
Fru talman! Jag vill först tacka ministern för svaret på interpellationen. Jag vill också säga att jag tycker att det är bekymmersamt att det inte blir någon proposition i vår med anledning av AGRA utredningen. Den har nu legat i cirka ett år. Det finns, såväl från de försäkrade och kassorna som från arbetsgivarna, stora förväntningar på att det snarast skall komma ett förtydligande när det gäller arbetsgivaransvaret. Jag är medveten om att vissa remissinstanser inte ansåg att förslagen om lagreglering av arbetsgivaransvaret var så lyckat. Detta hade jag och många med mig hoppats att regeringen skulle kunna ta till sig genom justeringar i förslaget till proposition. Att det skall behöva göras en helt ny utredning är olyckligt, tycker jag, för det brådskar att komma fram med ett förslag där alla parter vet vad som gäller så att aktiviteter för rehabiliteringen kommer loss. Vad jag förstår handlar det till en del om att utredaren fick alltför snäva direktiv och därför inte hade så mycket att välja på. Min fråga blir därför om de nya direktiven kommer att vara vidare, med möjlighet att koppla mer av ett helhetsgrepp över rehabiliteringsansvaret. Ytterligare frågor blir: När kommer den nya utredningen att tillsättas och när beräknar ministern att utredningen skall vara klar? Jag vill fortsätta lite till och säga att det är bra att det nu har avsatts 5 miljoner kronor extra för att stödja utvecklingsarbetet inom rehabiliteringsverksamheten. Min fråga är vad som har hänt med dessa pengar. Har det skett någon utvecklingsaktivitet? Dessa pengar har ändå funnits sedan den 1 januari. Det som oroar mig, och som borde oroa ministern minst lika mycket, är att det verkar som om rehabiliteringsaktiviteten på kassorna snarare minskar än ökar. Det finns säkert skäl från kassornas sida till att det är på det sättet, men det kan inte vara acceptabelt. Den uppmätta tid som används till rehabiliteringen har minskat från 20 % 1996 till 15 % under 1998. Nu dyker den ned till 10 % under första kvartalet 1999 - detta under den tid då man har haft tillgång till de extra medel som ministern hänvisar till. Läser man Riksförsäkringsverkets årsredovisning kan man se att de administrativa kostnaderna har minskat inom ohälsoområdet på grund av att kassorna fortsatt att flytta personalresurser från rehabiliteringsarbete till utbetalning av ersättningar. Orsaken till de minskade försäkringskostnaderna är att kassorna har fortsatt att minska sina kostnader för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster i jämförelse med 1996/97. Antalet köp i stort har däremot ökat, men då har det i huvudsak handlat om utredningstjänster, som är billigare än aktiva rehabiliteringsåtgärder som t.ex. Minskade kostnader kan ju verka bra om rehabiliteringen fungerar väl och människor kommer till arbete. Men så är tyvärr inte fallet. Målet med att den enskildes arbetsförmåga i ökad grad skall tillvaratas så att förlorad arbetsförmåga i ökad grad skall återfås har inte uppnåtts under 1998. Jag undrar vad ministern tänker göra åt det.
Fru talman!

Därför är hela frågan om rehabilitering utomordentligt väsentlig i mitt och regeringens arbete. Vi kan också se att vi har bekymmer med att få till stånd en tillräckligt bra rehabilitering. Vi har bl.a. i budgetpropositionen i höstas refererat till de problem som vi har sett i de rapporter som har kommit. Naturligtvis skall man också se regeringens åtgärder som ett svar på de problem som har redovisats. Det som jag har nämnt i mitt svar är kanske det som har varit viktigast att peka på, samtidigt som vi fortsätter ett viktigt utvecklingsarbete. Det är egentligen att beklaga att det underlag som vi tidigare hade fått in när det gäller hela frågan om rehabilitering enligt vår bedömning inte var tillräckligt för att vi skulle kunna lägga fram en proposition. Därav det arbete som nu i det närmaste är slutfört inom Regeringskansliet, nämligen direktiv till en ensamutredning. Den viktigaste uppgiften för ensamutredaren är ju att se över den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och också bl.a. titta på ansvarsfördelningen, ansvarsfrågan. Det ser jag som ett viktigt led i det här arbetet. Samtidigt vill jag också för Sonja Fransson nämna det arbete som Riksförsäkringsverket nu håller på med när det gäller en åtgärdsplan som skall slutföras under det här året. Där kommer man ju också att arbeta med sådana viktiga frågor som t.ex. att precisera vad som är rehabiliteringsuppdraget. Man kommer också att bedriva ett arbete med att titta på gemensamma definitioner av grundläggande begrepp. Det behövs verkligen, som jag bedömer det, för att vi skall få en bättre grund att stå på i bedömningar och beslut om rehabilitering. Tidsramarna för den här utredningen kommer att läggas fast i regeringsbeslutet, men det måste självfallet vara tillräckligt med tid för att utredaren skall kunna arbeta med de viktiga frågor som direktiven kommer att ange.
Fru talman! Jag håller med ministern om hur väsentligt det är med rehabilitering och hur viktigt det är att människor kommer in i aktiva åtgärder och tillbaka till arbetslivet. Jag hade önskat att ministern åtminstone hade kunnat tala om när man beräknar komma i gång med utredningen, eftersom det finns en förväntan bland de försäkrade men också bland arbetsgivare och kassamedlemmar. Det hade varit väldigt bra om ministern hade kunnat tala om detta i dag. Sedan skulle jag vilja gå vidare och tala om den samordnade rehabilitering som ministern nämner. Försäkringskassorna har faktiskt inte heller lyckats möta den ökade sjukfrånvaron med ökad aktivitet inom den samordnade rehabiliteringen. Det tycker jag är mycket bekymmersamt. Det är t.o.m. en mindre andel av de långtidssjukskrivna som har varit aktuella för en samordnad rehabilitering under 1998 än under 1997, och det är färre som återfår arbetsförmågan efter avslutad rehabilitering. Det här är mycket bekymmersamma signaler. Trots att samordningspropositionen är flera år gammal och att förslagen fanns med i två utredningar en lång tid dessförinnan har det inte hänt speciellt mycket. Visst är en hel del bra projekt på gång, som ministern också påpekar, men enligt min mening borde samordningen efter så här lång tid vara mer utvecklad över hela landet. Det går alldeles för trögt. Till denna bakgrund kan man koppla de enskilda människornas lidande och besvär och den totala samhällskostnaden som uppstår när aktiva rehabiliteringsinsatser inte vidtas. Som exempel kan nämnas CMT-undersökningen vid Linköpings universitet, som visar på en kostnad på 49 miljarder per år. Då är den förlorade förvärvsinkomsten medräknad. Jag anser att det är bråttom att vidta åtgärder för att en aktiv rehabilitering skall bli verklighet. Jag skulle vilja veta lite mer. Jag är medveten om den utredning som kommer. Jag tycker att det är viktigt att den kommer i gång snabbt. Men jag tror också att man på något sätt måste höja statusen när det gäller arbetet med rehabilitering. Finns det någon möjlighet för ministern att på ett mer aktivt sätt lyfta rehabiliteringsfrågorna så att vi kan säga att det är viktigt att jobba med det här framöver. Det är möjligt att det också behövs mer resurser. Ministern tar upp propositionen om försäkringsmedicinska utredningars kvalitet. Det är naturligtvis väsentligt att det finns enhetliga kvalitetskrav på upphandling och de arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänsterna. Det är onekligen viktigt och nödvändigt. Men jag saknar en vidare bedömning av vad som räknas till arbetslivsinriktad rehabilitering. Jag vet inte om Riksförsäkringsverket har fått i uppdrag att titta på den delen. I interpellationen tar jag upp reumatiker som exempel på att den medicinska rehabiliteringen är oerhört viktig. Det handlar om att minska funktionsbortfallet, så att människor med reumatiska sjukdomar kan fortsätta att yrkesarbeta. Det är därför i princip omöjligt att särskilja den medicinska rehabiliteringen från den arbetslivsinriktade. Det behövs alltså en helhetssyn.
Fru talman! Sonja Fransson tar upp en rad väsentliga delar när det gäller frågan om rehabilitering. Låt mig först något ytterligare komplettera det som jag sade tidigare. Utredningen kommer att tillsättas mycket snart. Förutom att man skall se över den arbetslivsinriktade rehabiliteringen skall man titta över ansvarsfördelningen. Det handlar naturligtvis också om att man skall se över definitionen av vad som är medicinsk rehabilitering och vad som är arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi har ju en pågående diskussion, som har pågått under en lång tid, när det gäller detta. Nu känns det angeläget att fördjupa kunskapen när det gäller frågan om hur vi skall se på rehabiliteringen och att helt enkelt skaffa oss en bättre grund för att prioritera. Vi vet ju att våra handläggare på försäkringskassorna varje dag tar ställning, gör bedömningar och fattar beslut som rör enskilda människor. Det är viktigt att man verkligen ger dem konkreta verktyg i det här bedömningsarbetet, som är svårt och kräver mycket. En av avsikterna med den här utredningen är förstås att man skall kunna ta fram dessa bättre verktyg. Ett viktigt led i att stärka rehabiliteringsarbetet har förstås varit att man har tillförsäkrat försäkringskassorna mer resurser. Det har vi gjort, både förra året och i år. Det handlar självfallet också om samverkan. Hela idén med samverkan är ju att vi skall fatta bättre och välgrundade beslut som rör den enskildes behov och möjligheter. Detta skall göras i samverkan mellan de ansvariga aktörerna på området. Men det handlar också om att vi den vägen använder våra gemensamma resurser på ett bättre sätt. Vi är naturligtvis inne i en process, ett utvecklingsarbete. Jag hyser stora förhoppningar om att det på sikt skall kunna ge goda resultat. Jag tycker att de första rapporter som vi ändå har fått från det här arbetet visar att man jobbar med rätt inriktning. Man utgår faktiskt från de människor som ofta finns i gråzonen och som riskerar att ramla mellan de ansvariga aktörernas olika områden. Vi kan alla vara otåliga och tycka att det tar tid, men det är viktigt att veta att vi är inne på rätt väg. Det tycker jag att vi är i det arbete som nu pågår på många håll ute i landet. Det är intressant att vi för första gången i år har 500 miljoner för utvecklingsarbete i fråga om rehabilitering. Jag har hittills fått in ett tiotal ansökningar när det gäller dessa pengar, och jag kommer inom kort att fatta beslut omkring de första projekten. Det här är också ett sätt att få pröva idéer och tankar när det gäller att utveckla rehabiliteringsarbetet. Man skulle kanske inte få möjlighet till finansiering på något annat sätt. Det handlar om det här med att vara i frontlinjen, att få pröva något nytt och spännande som ändå kan ge resultat.
Fru talman! Jag tycker också att det är mycket glädjande att man skall få möjlighet att pröva nya saker. Jag tror att det är oerhört väsentligt, och jag hoppas att ministern kommer att godkänna något projekt som gäller kvinnor med fibromyalgi, eftersom jag värnar speciellt om dem. Det finns många som behöver pröva otraditionella behandlingsmetoder. Jag vet att de har stora problem. Jag tycker också att det är oerhört väsentligt med samverkan. Jag tror på samverkan mellan olika myndigheter. Jag tror på att man kan använda resurserna på ett mycket bättre sätt om man samverkar runt enskilda personer. Framför allt skall enskilda människor inte behöva gå till flera olika instanser och bli utredda på många olika sätt. Det är mycket bättre för den enskilde att bli omhändertagen på ett ställe och få alla resurser till sig den vägen. Det tror jag är oerhört väsentligt. Det är därför jag månar om att detta verkligen skall komma i gång. Det är också oerhört väsentligt att utredningen kommer i gång snart. Det har ministern lovat att den gör. Dock har jag ännu inte fått något datum. Jag kommer att följa frågan, och jag kommer att ligga på ministern om det inte händer någonting, eftersom jag tycker att det är viktigt. Det är också oerhört väsentligt för kassan som arbetar med dessa frågor, som ministern sade, att få ett ordentligt verktyg men också för arbetsgivaren och den enskilde försäkrade. Tack för en debatt och välkommen till Svenljunga kommun i juni!

Fru talman! Mats Odell har frågat om vilka åtgärder jag avser att vidta för att bostadstillägg till pensionärer, BTP, skall beräknas på den faktiska uppvärmningskostnaden som en pensionär med kallhyra har i stället för att beräknas efter schablon. Det är riktigt att uppvärmningskostnaderna uppskattas med hjälp av en schablon när bostadstillägget beräknas för personer med kallhyra. Skulle uppvärmningskostnaderna beräknas på faktiska kostnader skulle följden bli en omfattande kvittohantering hos försäkringskassorna. Det skulle också fordra täta omräkningar för ett rättvist resultat eftersom de faktiska värmekostnaderna varierar. Den stora fördelen med det gällande tillvägagångssättet är således att vi undviker en omfattande och kostsam administration. Schablonen för uppvärmningskostnader baseras på prisuppgifter om uppvärmningsel från de åtta största elleverantörerna. Vid beräkningen tas även hänsyn till att uppvärmningskostnaderna varierar mellan olika regioner. Således är schablonen högre för de pensionärer som är bosatta i Norrland än för pensionärerna i södra Sverige. På en elmarknad där priserna inte varierar alltför kraftigt mellan leverantörerna torde schablonen för uppvärmningskostnaderna ge en relativt rättvis bild av de faktiska kostnaderna. Emellertid kan elpriserna, så som Mats Odell har påpekat, variera kraftigt mellan leverantörerna. Det kan därför inte uteslutas att den gällande metoden att beräkna schablonen i ett enskilt fall ger en alltför låg uppvärmningskostnad. Dock kan även det motsatta gälla, dvs. att schablonen överskattar uppvärmningskostnaderna. Eftersom den avreglerade elmarknaden på många håll har inneburit att elpriserna har sänkts skulle jag våga påstå att det senare, dvs. en överskattning av elpriserna, är mer förekommande. Schablonmetoden innebär således en administrativ förenkling. En strävan efter förenklad administration får dock inte gå så långt att den förmån som beräknas, i detta fall pensionärernas bostadstillägg, i alltför stor utsträckning avviker från det belopp som pensionären skulle ha erhållit om faktiska förhållanden hade beaktats. I så fall är schablonen inte lyckad, och förtroendet för systemets förmåga att rättvist fördela medel minskar. Avregleringen av elmarknaden kan, som jag tidigare nämnt, ha inneburit att den gällande schablonen för uppvärmningskostnaderna inte längre ger en tillfredsställande uppskattning av de faktiska kostnaderna. Mot bakgrund av detta har jag för avsikt att föreslå regeringen att ta initiativ till att ge den ansvariga myndigheten Riksförsäkringsverket i uppdrag att se över den nuvarande schablonberäkningen av uppvärmningskostnaderna i syfte att undersöka möjligheterna till att förbättra schablonen. Däremot är jag inte beredd att avskaffa schablonberäkningen. Mats Odell uppger också att den nuvarande tilllämpningen av schablon är speciellt ofördelaktigt för personer med eluppvärmning eftersom elpriset i schablonen avser endast hushållsel. Detta måste vara en missuppfattning från Mats Odells sida. Schablonen baseras nämligen helt och hållet på prisuppgifter om uppvärmningsel. Någon orättvisa uppstår således inte av denna anledning.
Fru talman! Först vill jag tacka statsrådet Klingvall för svaret. Jag är naturligtvis mycket nöjd med att hon nu har för avsikt att ge Riksförsäkringsverket i uppdrag att se över den nuvarande schablonberäkningen av uppvärmingskostnaderna. Däremot tycker jag inte att argumentet är riktigt hållbart att det skulle vara avregleringen av elmarknaden som lett fram till detta. Min interpellation grundar sig på att jag tidigare blev kontaktad av ett antal pensionärer. Det var framför allt ett fall i Sydsverige, i Hässleholms kommun i Skåne, utan att gå in på några detaljer. Det visade sig att i två fullt jämförbara servicebostäder i Hässleholms kommun, lika stora och byggda ungefär samtidigt, får den ene pensionären som betalar kallhyra en enormt mycket högre månadskostnad en den pensionär som har uppvärmningen inkluderad i sin hyreskostnad. Det hamnar på 5 000 kr mer per år för den pensionär som betalar kallhyran. Det här handlar om de absolut sämst ställda pensionärerna som har pensionstillskott och som är berättigade till bostadsbidrag. Det är 5 544 kr i det aktuella fallet. Jämfört med den höjning av pensionstillskottet som nu föreslås i vårpropositionen med 504 kr per år är detta astronomiska summor för de pensionärer som hamnat i den här situationen. Det kan absolut inte vara elavregleringen som har lett fram till en ökad kostnad med 5 544 kr för den pensionär som nu betalar kallhyra. Det skulle snarast ha gått åt motsatt håll, som Maj-Inger Klingvall var inne på. Därför är det naturligtvis oerhört tillfredsställande att regeringen nu tar tag i den här frågan. Jag är mycket glad för det. Jag har bara en fråga: När kan de pensionärer som är drabbade av den nuvarande ordningen räkna med att det kommer nya regler som kommer att märkas i deras plånböcker?

Fru talman! När det gäller kostnaderna för uppvärmning finns det en variation över riket. För att säga någonting mer om vad schablonen bygger på, kan jag säga att den helt enkelt bygger på prisuppgifter från de åtta största elleverantörerna i Sverige. Det gäller enbart uppvärmningsel. Då ingår både den fasta avgiften och den rörliga kostnaden, dvs. priset per kilowattimme. I kontakterna med elleverantörerna strävar den ansvariga myndigheten Riksförsäkringsverket att komma fram till den tariff som är mest förekommande. Jag kan inte ge några synpunkter på det exempel som Mats Odell redovisade. Vad schablonen tar hänsyn till är även den geografiska belägenheten. Norr eller söder ger också där en olikartad schablonkostnad. Landet är helt enkelt indelat i fyra zoner när det gäller den schabloniserade kostnaden. Eftersom elmarknaden har genomgått och genomgår stora förändringar har jag gjort den bedömningen att det är viktigt att ge uppdraget med en översyn av den nuvarande schablonberäkningen för att ge en ökad rättvisa. Jag kan inte i dagsläget ange något datum för en förändring. Det får vi återkomma till.
Fru talman! Vi skall inte uppta kammarens tid med dessa saker eftersom statsrådet är beredd att gå mig till mötes. Jag är väldigt glad för det. Det är självklart att elleverantörernas tariffer är en sak. En helt annan sak är den geografiska belägenheten, men också vilket k-värde det är i lägenheten och om man har en ventilation med värmeåtervinning eller inte, dvs. om man bara kör ut varmluften eller om den återvinns. Sådana saker kommer att ha mycket större effekt på månadskostnaden än en marginell förändring av elpriserna. Skulle elavregleringen ha lett till att elpriserna ökat i Hässleholms kommun för en pensionär med 5 500 kr tycker jag att det vore väldigt sensationellt. Jag tror inte att det är bakgrunden till det hela. Jag är nöjd med svaret. Jag ber att få tacka än en gång.